Fru talman! Karin Falkmer har frågat mig om vilka åtgärder jag ämnar vidta för att värna rättssäkerheten och underlätta verksamheten för småföretagare som efter bästa förmåga försöker att uppfylla sina skyldigheter. Som ett exempel på bristande rättssäkerhet nämner Karin Falkmer att en företagare i Hallstahammar tvingats betala 1 000 kr i förseningsavgift till skattemyndigheten. Jag kan naturligtvis inte närmare kommentera enskilda fall, men allmänt vill jag framhålla hur viktigt det är att företagare bemöts med en positiv attityd i sina kontakter med myndigheter och att reglerna är rättvisa och tillämpas med förståelse för företagens villkor. En sådan attityd påverkar företagsklimatet positivt. Inom Regeringskansliet arbetar vi på flera sätt för att förbättra företagsklimatet så att fler stimuleras att starta och driva företag eller låta befintliga företag växa. Vårt arbete är till stor del inriktat på olika insatser som ska leda till förenklingar för företagen och förbättringar av myndigheternas service och information till företagare. Även inom EU-arbetet prioriterar vi regelförenklingsarbetet. Jag kan ge några exempel på åtgärder som har beslutats och som syftar till att minska det administrativa arbetet för företagare i deras kontakter med olika myndigheter: Först vill jag nämna Verket för Näringslivsutveckling, som från årsskiftet är inrättat för att främja företagande genom rådgivning, finansiering och stöd till näringslivsutvecklande program. Myndigheten ska särskilt utgå från företagarnas behov i sin verksamhet. Den s.k. Simplexförordningen innebär att alla regelförändringar som övervägs av myndigheter och som kan ha betydelse för små företags villkor måste analyseras med avseende på konsekvenserna för dessa. I Näringsdepartementet har vi en särskild enhet, Simplexenheten, som ska bevaka och ge kunskaper om hur denna granskning ur mindre företags perspektiv bör ske. Konsekvensanalyserna ger viktiga underlag för riksdagens beslutsfattande och redovisas i alla propositioner som omfattar lagförslag med betydelse för företagen. I år kommer vi att arbeta mer aktivt med stöd och råd till myndigheterna och det kommer förhoppningsvis att leda till enklare regler, men även bidra till den attitydförändring som Karin För att få direktkontakt med ett urval av småföretagare har jag en rådgivargrupp, referensgruppen för entreprenörs och näringslivsutveckling. Gruppen kommer att träffas cirka fyra gånger per år och ska fungera som bollplank i olika frågor. Den ska förmedla kunskaper till Regeringskansliet om företagarnas vardag. Några av medlemmarna i referensgruppen ska ingå i den arbetsgrupp som kommer att arbeta med regelförenkling ur de små företagens perspektiv. Mycket har hänt de senaste åren när det gäller företagsklimatet, och vi har kunnat glädja oss åt ökande framtidstro och ökat företagande. Den positiva utvecklingen av näringslivsklimatet har också bekräftats av flera internationella bedömare. Sverige ligger mycket bra till på flera områden, t.ex. rankar Merrill Lynch i en rapport Sverige som det land som har högst tillväxtpotential. Samtidigt kan vi konstatera att mycket återstår att göra, bl.a. inom regelförenklingsområdet. Att förbättra förutsättningarna för ett växande näringsliv är en långsiktig och kontinuerlig process, och jag kommer att arbeta vidare med dessa frågor.
Fru talman! Jag tackar näringsministern för svaret. Björn Rosengren säger i sitt interpellationssvar att man inom Regeringskansliet arbetar på flera sätt för att förbättra företagsklimatet så att fler stimuleras att starta och driva företag eller att låta befintliga företag växa. Som exempel på åtgärder för att åstadkomma detta nämner näringsministern för det första skapandet av ett nytt verk, Verket för Näringslivsutveckling. För det andra nämner han skapandet av en enhet inom Näringsdepartementet, Simplexenheten. För det tredje nämner han skapandet av en referensgrupp. Att skapa nya grupper, kommittéer och byråkratiska institutioner är något av en specialitet inom Näringsdepartementet. Med detta tror man sig uppenbarligen visa handlingskraft. Men sådana projekt imponerar inte på vare sig mig eller alla de företagare och andra som efterlyser ett bättre näringsklimat i Sverige. Det är inte en massa nya löften, kommittéer, grupper och fagra formuleringar som behövs. Sådana har sannerligen inte saknats under senaste mandatperioden. Den första Simplexenheten havererade och följdes av en omorganiserad variant som nu sytts in som en del av Näringsdepartementet. Flera års Simplexföljetong har hittills inte lett till att landets småföretagare märkt av vare sig lättnader eller minskade regelkostnader. När småföretagargruppen Nybyggarna inom Näringsdepartementet startade för två år sedan gjorde näringsministern stort väsen av händelsen. I dag har flera ledamöter hoppat av på grund av att det blivit så få konkreta förslag. En av ledamöterna i Nybyggarna sade så här i Finanstidningen i förra veckan: "Mitt engagemang har svalnat en del. Målsättningarna har varit alldeles för otydliga, det tar för lång tid. Det har saknats tydliga delmål för arbetet, som man kunnat mäta mot och därefter komma vidare ifrån. Det varit en mer politisk process än vad jag hoppades på från början." Det är precis denna grupp, fast under nytt namn, som Björn Rosengren nu står här och talar om. Ett projekt som visat sig vara misslyckat ges ett nytt namn och lanseras av näringsminister Rosengren som en av de huvudsakliga åtgärderna för att få till stånd ett bättre företagsklimat. Det har ju dessutom visat sig att flera av ledamöterna i den gamla gruppen inte ens vet om att de har blivit överflyttade till den nya. En av ledamöterna blev informerad om att han var med i den nya gruppen först när en journalist berättade det för honom. Det är alltså en ny grupp, nytt namn och lansering under sedvanligt buller och bång. Björn Rosengren - återvinning i all ära men när kommer resultaten? När får vi se konkreta förslag från regeringen som underlättar för företagare och som förhindrar att småföretagare som sköter sig efter bästa förmåga misshandlas av lagar och myndigheter. Vilka förslag kommer att komma från regeringen?

Fru talman! Om jag får börja med den här gruppen, har jag nu arbetat som ansvarig för de här frågorna i ungefär en och en halv månad. Jag har vidtagit vissa åtgärder där jag har omorganiserat detta, utan buller och bång. Det ligger en fara i att utgå från vad som står i tidningarna och ta det som fakta. Det är 18 som är utsedda, och 14 har alltid deltagit. De som har beklagat sig kraftigt i Finanstidningen har aldrig deltagit i arbetet, har inte varit där. Då är det klart att man kan ha synpunkter. Det är fakta. De som har deltagit har gjort ett fantastiskt arbete under den tiden, och de har kommit med förslag och varit med och sett hur de här förslagen har förverkligats. Jag ska ta upp några av dem. Där vill jag också nämna att de alla vet att förändringen har skett. Det är självklart att de som aldrig har varit där inte vet det. Det här arbetet är väldigt långsiktigt - det vill jag betona. Man kan inte tro att man förändrar sådana här strukturer, lagar och regler över en natt, utan det tar sin tid. Men faktum är att nästan inget land i världen har så bra näringsklimat som Sverige har. Så är det. Småföretagen utvecklas snabbare än någonsin. Vi ser också hur alltfler småföretag växer och alltfler småföretag som andel av företagandet i Sverige. Därför kan man inte slänga ut handen och allmänt säga att det är ett dåligt företagsklimat i Sverige. Det är ett mycket bra företagsklimat i Sverige. Om en del riksdagsledamöter inte uppfattar det kan de vända sig till OECD och till de stora, ledande bankerna som gör bedömningar, och även till småföretagare. Min ödmjukhet ger mig ändock den känslan att det finns mycket mer man kan göra. Man kan inte bara allmänt slänga ut handen och svartmåla. Det är inte sant. Det är inte jag som säger detta, utan det är de som kanske, sett i interpellantens ögon, är mer trovärdiga än jag. Då kan man vända sig till dem. När det gäller den kritik som har förevarit vill jag nämna något om regelsystemet. Riksskatteverket har ökat öppettiderna på sin servicejour per telefon och har nu öppet mellan kl. 18 och 22. Riksskatteverket har även utvecklat sina tjänster på Internet. Tullverket har kallat till heldagsmöte för att se hur man kan skapa förenklingar för småföretagen i utrikeshandeln. Vidare erbjuds företag egna kontaktpersoner för tullfrågor i sin region och förbättrad telefonservice. Tullinformatörer i varje region arbetar med information riktad mot företagen. Kemikalieinspektionen har bildat en informell grupp med företagare för att öka dialogen och diskutera förbättringsfrågor. Myndigheten ska satsa mer på studiebesök och arbete med ett effektiviseringsprojekt på bekämpningsområdet som ska ge bättre besked om handläggningstider, kontaktpersoner m.m. Patent och registreringsverket, PRV, rapporterar löpande till departementet om sitt arbete. PRV Bolag i Sundsvall har haft en temadag om kundorientering för sin personal. PRV och RSV, Riksskatteverket, har vidare arbetat med Kontakt-N, som är en bra gemensam Internetpool. Det innebär att man kan få uppgifter bara från Kontakt-N. Jag kan fortsätta med den här listan, men min talartid har gått ut. Jag ber att få återkomma i nästa inlägg.
Fru talman! Näringsministern påstår att inget land har så bra näringsklimat som vi. Men snälla näringsministern! Alla de drabbade företagare som kontaktar mig och andra, när och hur ska deras verklighet bli bättre? Företagaren i Hallstahammar är inte alls ensam om att känna sig misshandlad. Ett annat exempel från mitt län Västmanland är en åkeriägare som har ålagts att betala över 30 000 kr i straffavgift för en överlast, trots att hans chaufför som körde och lastade blev helt frikänd i tingsrätten och åklagaren inte fann något fog för att klandra åkeriägaren. Det här är en företagare som har drivit sitt företag klanderfritt i mer än 30 år. På skatteområdet finns det en massa småföretagare som råkar illa ut. Ett företag betalade in till företagets skattekonto mellan jul och nyår, men myndigheten kunde av någon konstig anledning inte ta emot inbetalningar mellan den 20 december och den 10 januari. Företaget hamnade på grund av myndighetens slarv i en karusell med betalningsanmärkningar, som offentliggjordes i Justitia, vilket gjorde att företagets kundrelationer skadades. Skattetilläggen används närmast som en inkomstkälla för staten. Massor av småföretagare har bekymmer med den frågan. Företagare i Sverige befinner sig alltid i underläge i de här frågorna. Även om nu skattefrågorna inte är näringsministerns bord, är bemötandet av och attityderna till företagare det i allra högsta grad. Det låter så bra när näringsministern pratar vackert och säger att han vill framhålla hur viktigt det är att företagare bemöts med en positiv attityd i sina kontakter med myndigheterna och att reglerna är rättvisa och tillämpas med förståelse för företagarens villkor. Men vad ska jag säga till de företagare som känner sig misshandlade och som hör av sig till mig? Ska jag säga att det löser sig säkert, att Björn Rosengren säger att vi har världens bästa näringsklimat och tycker att det är viktigt med positiva attityder och att han har döpt om nybyggargruppen? Tror näringsministern att en utsatt företagare känner sig lugnare efter det beskedet? Vad konkret kommer regeringen att göra för att öka rättssäkerheten för företagarna? Vad kommer regeringen att göra för att gottgöra den skada som åsamkats företagaren Ransnäs och hans företag Medanalys genom den djupt upprörande behandlingen av det företaget? Utan sakliga skäl saboterade och förstörde Socialstyrelsen hela verksamheten för företaget Medanalys. Den närmast ansvariga tjänstemannen fick lämna sin tjänst, men med en rundhänt fallskärm. Så länge Ransnäs inte har fått upprättelse är det föga trovärdigt, näringsministern, med uttalanden om ett gott näringsklimat i Sverige och med uttalanden om positiva attityder till företagare. Björn Rosengren! På vilket sätt kommer regeringen att kompensera Ransnäs för den katastrof som han och hans företag utsatts för?
Fru talman! Denna svartmålning gör mig lite betänksam. Det är klart att det finns exempel på att företagare inte har fått rätt och exempel på att enskilda löntagare och andra inte har fått rätt. Men när man ur detta, lite populistiskt, målar upp så svarta färger gör det mig betänksam. Jag kan börja med frågan om skatter och skatteavgiften. Som jag sade kan jag inte ta upp ett enskilt fall. Om en deklaration kommer in för sent till myndigheten ska förseningsavgift påföras. Det gäller inte bara företagare, utan det gäller alla. Det saknas betydelse om förseningen uppgår till en dag eller en vecka. För att vara säker på att deklarationen kommer in inom föreskriven tid bör man skicka in den minst några dagar i förväg. Brev som sänds med post utan att vara rekommenderat skickas på avsändarens risk. Det är en regel som gäller oss alla. Under särskilda omständigheter kan man bli befriad från förseningsavgift trots att deklarationen inkommer för sent, t.ex. om förseningen kan antas ha samband med den skattskyldiges ålder, sjukdom, bristande erfarenhet eller liknande. Det är en regel som gäller, och ingen är undantagen. Att med detta som utgångspunkt säga att Sverige är en bitter, mörk organisation för företagande tycker jag är att ta i. Vissa förenklingar har genomförts på skatteområdet, och vi fortsätter med den processen. Näringsidkare får göra schablonavdrag för ökade levnadskostnader och resor i näringsverksamheten. Det gäller från våren 2000. Det är generösare avdragsregler för utgifter vid ombyggnad av lokaler i samband med byte av hyresgäst fr.o.m. den 1 januari 2000. Kapitalförluster på marknadsnoterade delägarrätter får kvittas mot vinster på onoterade aktier fr.o.m.den 1 januari Jag har också en agenda på 12, 13 punkter som handlar både om skatter och regler som vi tillsammans går igenom med dessa företagare. De kallas lite föraktfullt för en grupp. I denna grupp sitter hederliga duktiga företagare och ger mig råd om vad som är viktigast och gör en prioritering. Efter den listan arbetar jag. Jag tycker att det är ett bra sätt att arbeta på som minister. Jag lyssnar på företagarna. Allmänt vill jag ändå uttrycka att vi har ett företagsklimat i dag som är avsevärt bättre än vad det var under den tid då interpellantens parti satt i regeringen. Men det kan självklart bli bättre, och det är någonting som jag arbetar för och som jag hoppas att jag också ska få ett starkt stöd för här i kammaren.
Fru talman! När jag lyfter fram problem som enskilda företagare råkat ut för kallar näringsministern det för svartmålning. Den okänslighet som näringsministern visar inför enskilda som inte får rätt - när man lyfter fram det kallar näringsministern det för populism - tycker jag är djupt oroande. En näringsminister i Sverige borde se till den enskilde företagarens rättssituation och försöka underlätta för denne. Näringsministern framhärdar i att Sverige har ett gott företagsklimat och tycker att mycket är positivt. Jag förstår att en näringsminister vill framstå i skön dager. Medveten om hur verkligheten ser ut för många småföretagare beskriver jag en del av de konkreta problem och företeelser som jag har uppmärksammats på av olika företagare. När jag gick hit gick jag förbi Olle Nymans underbara stridstuppar som står i början av rännarbanan. Denna situation påminner något om den situation som dessa två tuppar är i, näringsministern. Dessa två tuppar står i sin position, oföränderligt. Näringsministern nämnde själv OECD. Det finns en möjlighet att lösa upp knutarna oss emellan och låta OECD, vilket vi moderater har föreslagit, göra en objektiv granskning av det svenska regelförenklingsarbetet. Jag har förståelse för att regeringen inte har tid att ta emot alla OECD:s tjänstemän under ordförandehalvåret, men det finns inga hinder för att OECD direkt i höst kommer och granskar Sverige. Är regeringen intresserad av detta, vilket man har sagt sig vara, finns det inga skäl att förhala frågan. När kommer regeringen att lämna in ansökan om granskning från Sverige?
Fru talman! Jag undrar vem som är tupp här efter denna debatt - om det är interpellanten eller jag. Jag tycker att det är väldigt viktigt att se till de enskilda företagen och deras problem, och det är precis vad vi gör. Vi har bl.a. gjort en studie och därmed försökt få en samlad bild av hur företag upplever myndigheternas information, service och tillgänglighet. Detta gjorde vi i slutet av 1999, och vi tänker göra en sådan varje år. Jag kan konstatera att knappt sex av tio tillfrågade företagare uppger att de har förtroende för den myndighet de intervjuas om. Då har vi vidtagit åtgärder. I regleringsbrev och på annat sätt uppmärksammar vi myndigheterna på att de inte kan behandla företagen så. Jag gjorde också en lista på hur de olika myndigheterna - jag tog Patent och registreringsverket, Riksskatteverket och Tullen som exempel - numera försöker hantera den enskilde företagaren. Det är ett initiativ från Näringsdepartementet. Vi tänker göra en sådan studie varje år. Sedan tänker vi påpeka olika saker. Vad har ni gjort här? Varför gör ni så? Varför upplever företagen detta? Därmed menar jag att vi ändå har tagit de initiativ som kan förväntas av oss. Regelförenklingsarbetet har vi självklart ingenting emot att OECD studerar. Vi gör själva sådana studier och försöker jämföra oss med andra länder. Sverige är med de förändringar som har skett ett av de främsta länderna på detta område. Det är Storbritannien, Holland, Danmark och Sverige. Vi har också infört Simplex med erfarenhet från Storbritannien. Om vi ser på andra europeiska länder ska vi finna att Sverige även här är ett framstående land.

Fru talman! Yvonne Ångström har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att garantera rättssäkerhet och offentlig insyn i projektet Botniabanan, så att inte Botniabanan AB bakvägen tar över myndighetsutövning från Banverket. Bakgrunden till frågan är uppgifterna om att vd:n för Botniabanan AB uppmanat anställda inom Banverket att sänka de miljömässiga ambitionerna samt att inte föra vidare uppgifter om projektet. I huvudavtalet från år 1997 regleras arbetsfördelningen mellan Botniabanan AB och Banverket. När det gäller planeringen är det Banverket som ansvarar för att erforderliga förstudier och järnvägsutredningar görs. Banverket upprättar och fastställer järnvägsplaner samt upprättar handlingar och ansöker om övriga tillstånd som kan behövas, t.ex. vattendomar. Byggande av en ny järnväg regleras bl.a. i miljöbalken, lagen om byggande av järnväg samt plan och bygglagen. Det är framför allt i processen med samråd och offentlig utställning som rätten till insyn tillgodoses. Beslut avseende den fysiska planeringen av Botniabanan fattas både av demokratiskt utsedda organ, som t.ex. när berörda kommuner antar detaljplaner, och av myndigheter. Dessa beslut kan överklagas. I lagen om byggande av järnväg föreskrivs att den som avser att bygga en järnväg ska upprätta en järnvägsplan. Arbetsfördelningen i det aktuella projektet om Botniabanan - nämligen att Banverket och inte det gemensamma byggbolaget Botniabanan AB ansvarar för att upprätta planerna - bidrar ytterligare till offentlig insyn i projektet. Regeringen handlägger för närvarande Banverkets ansökan om tillåtlighet enligt 17 kapitlet miljöbalken avseende delar av Botniabanan. Regeringen ska pröva om det planerade projektet är förenligt med miljöbalkens bestämmelser. Ett tillåtlighetsbeslut kan förenas med villkor för att tillgodose allmänna intressen, t.ex. för att skydda miljön mot skador.
Fru talman! Jag vill tacka näringsministern för svaret, som jag faktiskt är ganska nöjd med. Det är en bra beskrivning av hur hanteringen av järnvägsfrågorna går till och innehåller egentligen inga nyheter. Skälet till min interpellation var, som sägs i svaret, att vd:n för Botniabanan AB enligt uppgifter i medierna hade uppmanat anställda inom Banverket att lägga locket på beträffande vissa uppgifter. Efter den redogörelse som näringsministern har lämnat här utgår jag ifrån att det inte kommer att upprepas. Botniabanan är ju av mycket stor betydelse för hela Norrlandstrafiken. Som näringsministern vet har bl.a. den regionalpolitiska utredningen framhållit vikten av att förstora de lokala arbetsmarknaderna och minska pendlingstiderna för människorna. I det sammanhanget spelar en snabb järnvägsförbindelse givetvis en väldigt stor roll. Jag hoppas därför att regeringens miljöprövning sker så skyndsamt som möjligt så att ingen onödig fördröjning uppstår. När det gäller miljön vill jag också passa på att knyta an till tågens betydelse för att minska persontrafik och transporter på vägarna. Det är ju en fråga som har varit uppe ett flertal gånger tidigare under dagens debatter med miljöministern. Margot Wallström redogjorde för sin målsättning i ett TV-inslag i går kväll, nämligen att vi ska minska koldioxidutsläppen med 40 % fram till år 2020. Om det målet ska uppnås måste vi minska biltrafiken så mycket som möjligt. Ju fortare Botniabanan blir klar att användas, desto bättre är det också ur den synpunkten. När kan vi räkna med att miljöprövningen ska kunna vara klar?
Fru talman! Kompletteringar och sådant är nu på väg in. Regeringen ska nu behandla detta. Jag kan inte svara exakt när. Det hanteras rent planmässigt. Tanken var att banan skulle vara klar 2005 enligt huvudavtalets tidsplan, men troligen kommer det att ta ett eller två år längre. Det beror på att den äldre delen Arnäsvall-Husum planerades efter den äldre lagstiftningen. Där pågår också bygget för fullt. Men nu när miljöbalken har kommit ska det prövas enligt det regelverket, och då tar det längre tid. En sådan här järnväg gör ju ingrepp i naturen. Det finns självfallet synpunkter på hur man ska dra den etc. Då tycker jag att det är bra att man gör en miljöprövning som tar lite längre tid. Järnvägen ska antagligen vara där i många år - både 50 och 100 år får vi hoppas. Då tycker jag att vi får ta detta. Jag vill också säga att järnvägen har en väldigt stor betydelse, inte minst i Norrland, när det gäller miljö, trafiksäkerhet och effektivitet. Det handlar om mycket tungt gods. Transporterna på järnväg minskar kraftigt i Sverige och övriga Europa och transporter på lastbilar tar över mer och mer. Om vi ska lyckas att föra över alltfler transporter från lastbilar måste vi dels bygga ut järnvägen, dels göra den mer effektiv och dels tillse att vi öppnar järnvägsmarknaden för konkurrens så att svenska tågsätt kan gå igenom Tyskland och Frankrike. Det ska inte finnas några hinder på grund av banavgifter och inte heller några tekniska eller t.o.m. politiska hinder när det gäller möjligheterna att köra på järnväg. Jag delar helt den uppfattningen. Jag tycker att Botniabanan är ett exempel på hur vi kan tillse att vi får en bättre miljö.
Fru talman! Jag kan bara stryka under mycket av det som näringsministern har sagt här. Jag tror att vi är väldigt överens inom alla partier att vi vill ha bättre järnvägar och fler järnvägar. Även om vi nu har en ny lagstiftning, som jag har full förståelse för att vi givetvis ska följa, hoppas jag att det inte drar ut alltför långt i tiden. Sedan vill jag också understryka det sista som näringsministern var inne på, nämligen att vi ska försöka att så fort som möjligt göra det möjligt att bedriva tågtrafik enklare nere i Europa. Jag har fått en föredragning av bl.a. skogsnäringen att det är ett stort hinder ute i Europa i dag att man inte har gemensamma regler, och ibland inte ens gemensamma bredder på spåren. Det hör egentligen inte riktigt till den här interpellationen, men jag tycker att det var bra att näringsministern lyfte fram det.
Fru talman! Jag ska väldigt kort gå igenom hur planeringsprocessen för järnvägar ser ut. Det är faktiskt ganska komplicerat, men det finns en bakgrund till detta. Först ska man göra en förstudie, och den svarar på frågan om vad som behöver göras. Sedan ska man göra en järnvägsutredning, och den svarar på frågan om hur man kan lösa problemet. Sedan ska man göra en järnvägsplan. Den svarar på frågorna om var och vilken mark som behövs. Sedan ska man göra en bygghandling, och den svarar på frågan om hur man bygger i detalj. Vilka beslut som sedan fattas formellt i den här planeringsprocessen är beslut om betydande miljöpåverkan. Det är länsstyrelsen som fattar det på grundval av den här förstudien. Det är en tillåtlighetsprövning som regeringen gör på grundval av järnvägsutredningen. Det är fastställelsebeslut som Banverket fattar på grundval av järnvägsplanen. Det är övriga tillstånd för byggstart, bygglov, vattendomar etc. Det tar tid. Det är rimligt att det tar tid också, eftersom man gör stora sår i naturen. Man måste väga kostnader och effektivitet mot miljön. Men det är ingenting som är så miljöeffektivt som tåg och järnvägar om man jämför med de alternativ vi har, som oftast är tunga lastbilar.
Fru talman! Det var säkert bra för oss som är här att få den här redogörelsen. Dessvärre är vi ganska få, men jag hoppas att det är några som läser protokollet. Jag kan bara instämma och säga att jag förstår att det här är nödvändigt. Men samtidigt är det väldigt angeläget att man inte fördröjer processen onödigtvis. Det finns vissa grupper som tycker att det vore väldigt bra om det här projektet stoppas och inte blir av. Bland dem finns faktiskt vissa "miljövänner". Jag tycker att det vore väldigt synd om de, som har väldigt specifika intressen när det gäller fågelområden och annat, skulle fördröja eller försvåra detta på ett onödigt sätt. Förhoppningsvis kan vi se fram emot att få prova den här banan år 2006.
Fru talman! I den diskussion och den överenskommelse vi har med Miljödepartementet som exklusivt handlägger miljöfrågorna är vi överens om att de ska arbeta med förtur i denna fråga. Här handlar det återigen om balans mellan fåglar och andra djur och järnvägens framkomlighet.

Fru talman! Jeppe Johnsson har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att tiden i fängelse bättre ska kunna användas till rehabilitering så att den dömde inte återfaller i brott eller missbruk. Ett fängelsestraff utgör först och främst samhällets reaktion på ett begånget brott. Men det är självklart att tiden i anstalt också ska användas för att påverka de intagna att upphöra med kriminalitet och droger. Jeppe Johnsson tar särskilt upp kriminalvårdens verksamhet med brotts och missbruksrelaterade program. Detta är en mycket viktig del i kriminalvårdens bekämpning av narkotikamissbruket och därmed också av brottsligheten. Det stämmer att programmen minskat i omfattning de senaste åren. Det har flera förklaringar. Arbetet med att höja kvaliteten i programverksamheten har inneburit att en del program som inte hållit måttet har lagts ned. Ekonomiska överväganden har också påverkat situationen. Men man måste komma ihåg att det är kvaliteten och inte kvantiteten som är det viktiga i sammanhanget. Inom kriminalvården pågår just nu ett omfattande arbete för att utveckla programverksamheten. Bl.a. arbetar man med att ta fram nationella program som är vetenskapligt förankrade och utvärderade. På sikt kommer det att leda till en mycket bättre och effektivare programverksamhet på våra anstalter. Jeppe Johnssons fråga är emellertid bredare än så. Den gäller åtgärder inom kriminalvården för att förhindra att de dömda återfaller i brott och missbruk. I det sammanhanget är det viktigt med ett bra stöd till de intagna som själva vill förändra sin situation. Jag har därför bl.a. inlett en diskussion med kriminalvården om att utöka antalet narkotikafria anstalter/avdelningar. För att öka de intagnas möjligheter att leva laglydigt efter frigivningen är det inte minst viktigt att de erbjuds utbildning och arbetsträning under sin anstaltstid. Regeringen har i budgetpropositionen slagit fast att utgångspunkten ska vara att alla som har behov av det ska kunna få grundskole och gymnasieutbildning. Arbetsdriften ska också vara meningsfull och anpassad efter de intagnas behov. En annan viktig sak är att frigivningen förbereds på ett bra sätt. I en nyligen överlämnad lagrådsremiss har regeringen föreslagit förbättringar när det gäller själva övergången från anstalt till frihet. Särskilt för långtidsdömda är det viktigt att den övergången kan ske successivt. Därför föreslås bl.a. att det ska bli möjligt att i vissa fall - som ett led i frigivningsförberedelserna - verkställa den sista tiden av ett långt fängelsestraff med s.k. fotboja. Inom kriminalvården förbereder man sig just nu för att kunna starta försöksverksamheten den 1 oktober - om riksdagen antar regeringens förslag. När det gäller att påverka de intagna till förändringar spelar givetvis kriminalvårdens personal en mycket central roll. Personalen har också ett ansvar för att förmedla kontakter mellan den intagne och olika myndigheter och organisationer i samhället. Kontakter som innebär att positiva sociala nätverk upprätthålls och byggs upp måste också uppmuntras. Det är viktigt att personalen får den kunskap och de verktyg den behöver för att kunna göra ett bra jobb. När regeringen har föreslagit att kriminalvården ska få ett budgettillskott från och med år 2001 är ett av skälen till det att förbättra möjligheterna till kompetensutveckling för personalen. Kriminalvårdens återfallsförebyggande arbete måste alltså präglas av en helhetssyn. Brotts och missbruksrelaterade program, utbildning, arbete, social färdighetsträning och frigivningsförberedelser utgör alla viktiga delar i det arbetet. Självklart är målet också att anstalter och häkten ska hållas fria från narkotika.
Herr talman! Först vill jag tacka justitieministern för svaret. Jag kan samtidigt konstatera att vi i stort sett är överens om det jag påstår i min interpellation. Kriminalvården har rustats ned kraftigt under de senaste åren. Budgetarna för kriminalvården har innehållit vackra ord och höga ambitioner men varit ganska tunna när det gäller tillräckliga resurser. Ambitionen har inte kunnat förverkligas när det gäller vare sig programverksamheten eller grund och fortbildning för personalen. Klienterna på landets olika fängelser, häkten och frivårdsområden har på olika sätt blivit mer svårhanterliga. Det handlar om fler långtidsdömda, grövre brott och ökat antal psykiskt störda. Narkotikasituationen har försämrats med en ökad andel narkotikamissbrukare bland såväl fängelsedömda som ute i frivården. Platsbristen har varit stor inte minst på flera av våra häkten. Hot och våld både mellan ingtagna och mot personalen har ökat. I flera fall har personalen hotats, beskjutits och misshandlats även utanför anstalten. Fru talman! Justitieministern anger som en förklaring till neddragningen av programverksamheten att en del av programmen inte höll tillräckligt hög kvalitet. Men neddragningarna har varit kraftiga även när det gäller s.k. § 34-placeringar. Såvitt jag kan förstå är det inte den dåliga kvaliteten som ligger bakom denna neddragning. Neddragningar har också uppmärksammats i regeringens budgetproposition för 2001 där man faktiskt konstaterar att antalet § 34-placeringar har dragits ned. Fru talman! På Karlskronaanstalten finns numera 55 platser. Under år 2000 hade man där 145 dygn med § 34-placeringar. Året innan var antalet vårddygn för § 34-placeringar ungefär 1 350. Det har alltså skett en oerhörd neddragning år 2000. Det är inte så att det är vårdbehovet som har minskat, utan det är den ekonomiska verkligheten som har tvingat fram den här försämringen. Detta är den verklighet man ständigt brottas med ute på våra häkten, anstalter och frivårdsområden. I budgetpropositionen för år 2001 skriver regeringen: Regeringen vill understryka vikten av att arbetet med att bekämpa narkotikamissbruket får fortsatt hög prioritet. Det kan ju faktiskt kännas som ett hån mot dem som har sitt dagliga arbete inom kriminalvården. I svaret skriver också ministern att det är viktigt att utöka antalet narkotikafria anstalter och avdelningar och att det är viktigt med ett bra stöd till dem som själva vill förändra sin situation. Jag delar ministerns uppfattning. Men under de senare åren har verkligheten gått i helt motsatt riktning mot vad jag och ministern tycker är bra och riktigt. Och det är ministerns parti som har haft ansvar för kriminalvården. Jag tar åter Karlskronaanstalten som exempel eftersom jag känner till den anstalten ganska väl, men vardagen inom kriminalvården är likartad över hela landet. I Karlskrona tvingades man för två år sedan att stänga sin motivationsavdelning på grund av besparingsskäl. Avdelningen har fungerat väl. Den innehöll tolv platser. Jag var i kontakt med anstalten senast i går. Man har möjlighet att med kort varsel åter öppna motivationsavdelningen. Kostnaderna för att driva avdelningen beräknas till mindre än 2 miljoner kronor på ett år. Det finns alltså möjligheter att snabbt komma till rätta med problemet. Är ministern beredd att ge ledning och personal på Karlskronaanstalten och många andra anstalter klartecken att åter öppna sina motivationsavdelningar?
Fru talman! Justitieministern har vid ett antal tillfällen kallat regeringens 270 miljoner till kriminalvården år 2001 för en stor satsning. Min fråga till justitieministern här i kväll är: Anser justitieministern att det här är en stor satsning på kriminalvården som kommer att räcka för att lösa dess problem? För mig går inte ekvationen ihop. Jag ska förklara mig lite kort under de här flyende minuterna. Precis som Jeppe Johnsson sade har kriminalvården de senaste åren inte varit ett prioriterat och uppmärksammat område. Tvärtom har det under 90-talet gjorts besparingar som motsvarar ca 400 miljoner. Och vad är resultatet? Jo, det är överfyllda häkten, för stora avdelningar, färre personal, stängda motivationsavdelningar och tillbakadragna motivations och behandlingsprogram. I dag deltar bara 30 % i motivationsprogrammen. I samband med vårpropositionen aviserade kriminalvården att man var i en oerhörd kris. Man sade: Vi kommer att få ett underskott under 2000 på 240 miljoner. Men regeringen fullständigt blundade för detta nödrop från kriminalvården. Ändå säger regeringen, när man nu satsar 270 miljoner, att det ska räcka till 66 nya platser, utökad programverksamhet med ett hundratal nya platser och kraftfulla insatser för att bekämpa narkotikan på anstalterna. Då vet vi att underskottet vid årets slut var ca 190 miljoner. Det fanns alltså kvar 80-90 miljoner som ska räcka till alla de fina förslag som regeringen lägger fram i höstens budget. Enligt Stig Fjärstedt, planeringschef vid kriminalvården, måste man nu för att täcka underskottet för 2000 lägga tillbaka 175 miljoner av de pengar man får för 2001. Man säger: Vi klarar inte av att genomföra det fina som också justitieministern har sagt i ett antal intervjuer: säkrare och mindre avdelningar, fler platser, bättre motivationsavdelningar, bättre motivationsprogram, etc. Jag skulle vilja fråga justitieministern om han verkligen menar att de ca 90 miljonerna ska räcka eller om han avser att försöka åtgärda kriminalvårdens ekonomiska problematik. Jag tycker att det är beklagligt att regeringen försöker blunda för kriminalvårdens behov år ut och år in. Det är beklagligt att den här verksamheten, bland så många verksamheter, ska hänvisas till att leva på lån. Det är vad som händer. Jag frågade Fjärstedt i utskottet: Vad händer nu då, när det inte finns pengar? Han svarade: Vi måste be om att få utöka anslagskrediten för att vi ska kunna klara planeringen. Vilken planering blir det, vilken strategi och vilka målsättningar kan man lägga in i en planering när man måste göra den på lånta pengar? Jag har besökt de stora anstalterna Hall, Kumla, Alla, från personalen till dem som sitter inne på anstalten, säger: Vi vill inte ha det så här. Vi klarar inte av den här arbetssituationen. De som sitter inne säger: Vi önskar att vi fick starta fler motivationsavdelningar. Är det i linje med den politik som justitieministern vill driva inom kriminalvården framöver?
Fru talman! Domen är straffet, och anstaltsvistelsen ska vara rehabilitering för att man helst inte ska återkomma till anstalten. Jag kan instämma i mycket av det som Jeppe Johnsson och Ragnwi Marcelind har sagt vad gäller resurser. Det behövs faktiskt resurser för att rehabilitera. I dag har besparingarna gnagt ända in på bara skinnet. Det är till största delen bevakning man arbetar med. Då är det inte så konstigt att återfallsprocenten stiger kraftigt. Jag vill ta upp ett par saker av det som nämns i svaret. Det gäller utbildningen och att man ska satsa på grundskola och gymnasieutbildning. Alla som har behov ska kunna få utbildning. Av de ungdomar som är dömda är det nästan ingen som har gått ut grundskolan. Man har inte den kompetensen. Ser man på utbildningen på anstalterna i dag finner man att man nästan helt har upphört med svenskundervisningen. Har man inte svenskundervisning är det ju svårt att bedriva grundskole och gymnasieutbildning. Så till narkotikafrågan. Vi har ju tidigare debatterat § 34-frågan. I handlingarna till kriminalvårdsnämnden skriver man att det är resursbrist. Det tycker jag är bekymmersamt. En stor del av kriminaliteten orsakas ju av narkotikan. Om man inte kan behandla det och komma till rätta med detta är det svårt att komma till rätta med återfallsproblemet i kriminalvården. Jag skulle särskilt vilja lyfta fram situationen på kvinnoanstalterna när det gäller narkotikaproblemet. Man har en mycket speciell situation att hantera för att komma till rätta med de stora problem som finns på just de anstalterna. När det gäller resurser säger man att man ska återkomma om det behövs, för att det här är en viktig fråga. Men det är ju viktigt att man har långsiktighet även i kriminalvården och inte får löfte om en sak i taget. Man måste ju kunna planera långsiktigt även för att kunna behålla personal som vågar satsa på detta.
Fru talman! Först vill jag säga att jag delar Gunnel Wallins uppfattning att straff är en sak, men att tiden på anstalten är rehabilitering för att man ska kunna återanpassas till samhället. Jag vill försöka ge ett gemensamt svar. Det är riktigt att det har dragits ned under många år - sedan 1994, tror jag. Det är inte bara inom kriminalvården, som alla känner till, utan inom många andra viktiga områden såsom skola och vård och andra delar av samhället. Det har varit nödvändigt för att få balans i den svenska ekonomin. Det har lyckats, och nu blir det tillskott till skola och vård, och också till kriminalvården med de 271 miljoner som framgår av budgetpropositionen. Det är naturligtvis inte önskvärt att en myndighet i första hand ens ansöker om anslagskredit, men det är ju inte något alldeles ovanligt. Tanken är naturligtvis att den ekonomiska situationen ska bli sådan att ingen myndighet ska behöva leva på anslagskredit. När det gäller programverksamheten är det riktigt att den tidigare har minskat, delvis för att man har satsat mer på kvalitet. Men man har också tidigare dragit ned på narkotikaplatserna. Men jag vill erinra om att antalet särskilda platser för narkotikamissbrukare nu är oförändrat sedan 1998. Jag kan inte svara för just Karlskrona, men jag kan berätta att jag för fem timmar sedan träffade Bertel Österdahl och diskuterade budgeten och situationen på fängelser. Vi utbytte idéer, bl.a. just tanken om fängelser som ska arbeta på ett annat sätt där det ska vara möjligt att vara för dem som är mest motiverade, och där man kanske ska ha en annan sorts behandling. Detta ska förstås inte innebära att man inte satsar på narkotikafria fängelser på andra håll. Jag tror att det är viktigt att fortsätta arbetet med att finna platser för dem som är särskilt motiverade. Det är en svår situation ändå att bli av med sitt narkotikamissbruk, och det gäller inte minst dem som är i den situationen. Om jag inte har missuppfattat det är just Halmstad exempel på en narkotikafri anstalt. Det finns ett antal till där det finns särskilda avdelningar som är helt narkotikafria.
Fru talman! Jag vill haka på frågan om § 34. Det må vara att programverksamheten inom fängelser och frivård har dragits ned därför att de kanske inte höll den kvalitet man skulle önska. Jag hoppas att de kommer i gång framöver. Då räcker inte den ambition som regeringen hittills har visat i budgeten. En sak kommer vi inte ifrån. Jag vet inte om regeringen och justitieministern anser att nuvarande § 34 placeringar är värdelösa. Där har också skett en kraftig neddragning. Det skrev regeringen själv i sin budget. Jag pratade för någon timme sedan med en kvinna från Blekinge vars bror har hamnat i kriminalvård och narkotikamissbruk. Han hade nu efter väldigt många år i svängen lyckats få en § 34-placering. Hon som har varit hans närmaste under alla de här åren, uttryckte sig så här: Gå och köp en lott. Du är född med tur just i dag. Det är riktigt som justitieministern att neddragningarna började 1994, när justitieministerns parti tog över. Justitieministern skriver den 15 november i ett svar på en fråga från mig: Kriminalvården kommer nästa år att tilldelas ett ekonomiskt tillskott. Jag anser att kriminalvården härigenom bör ha bättre resurser att utveckla verksamheten och förse sin personal med de verktyg och den kunskap som de behöver för att kunna utföra sitt arbete på ett målinriktat sätt. Jag kan hålla med justitieministern om att det naturligtvis blir bättre om man får resurser. Precis som min kollega Ragnwi Marcelind här förklarade, påminner det stora tillskott som många socialdemokrater var ute och pratade om, mycket om vanten som bidde en tumme. Skalar man bort allt som går väck, är det inte mycket kvar. Den ambitionsökning som ska genomföras för de här pengarna vill jag påstå också är en besparing, om man ska lyckas med alla platsökningar, vidareutbildningar osv. Fru talman! I kriminalvårdens budgetunderlag skriver styrelsen, inklusive dess tre socialdemokratiska ledamöter: Kriminalvården behöver höjas med sammanlagt omkring 300 miljoner. Kriminalvårdsstyrelsen bedömer vidare att anslaget behöver höjas redan år 2000 med Det kan inte ha varit okänt för regeringen att behovet var stort. Det går inte att säga att man inte visste detta. Majoriteten i kammaren och regeringen kan inte likt Pontius Pilatus två sina händer och säga: Det visste vi inte. Om man hade läst årsredovisningen för kriminalvården för år 1999 innan man fattade beslut här i kammaren hade man kunnat ta till sig följande sanning. Jag avslutar mitt inlägg med att läsa hur generaldirektören avslutar sin summering. Jag tycker att det är bra att ministern i dag har träffat generaldirektör Bertel Österdahl, för jag utgår från att denne har talat om hurdan verkligheten är. Det är min uppfattning att han brukar göra det. Så här skriver Bertel "Sammanfattningsvis kan år 1999 beskrivas som ett år där en positiv utveckling av verksamheten har brutits och kriminalvården på ett olyckligt sätt kommit i fokus som negativt påverkar våra möjligheter till en fortsatt utveckling mot en öppen och återanpassningsfokuserad kriminalvård." Fru talman! Förebyggande åtgärder är naturligtvis det bästa för att människor inte ska hamna i kriminalitet, men när de väl har hamnat där måste vi faktiskt göra något åt det.
Fru talman! Jag vet inte om jag lyssnade lite dåligt eller om justitieministern inte gav mig något svar på frågan om han anser att kriminalvården har tillräckligt med resurser för de planerade insatser som regeringen och justitieministern själv gång på gång har bekräftat ska genomföras under år 2001. Sedan säger justitieministern - och det skulle jag vilja få ett förtydligande av - att det inte är så farligt med anslagskredit. Det är ju fler som får leva på en sådan. Är det en inställning som justitieministern har att kriminalvården ska planera sin verksamhet utifrån lånta pengar? Vi får ständigt höra att det går bra för Sverige. Vi har en högkonjunktur där många människor som höjer sin röst också får pengar och resurser till sin verksamhet, men kriminalvården har inte fått det. Regeringen har blundat för kriminalvården, inte minst i vårpropositionen. Min fråga är: Har attityden mot kriminalvården förämrats? Vi kan se att det har hänt väldigt mycket i samhället, och det har när det gäller domar utvecklats en attityd för längre straff osv. Människor kräver detta därför att de tycker att det begås så svåra brott. Det är ändå så att kriminalvårdens målskrivning går ut på att rehabilitera människor för att åter integrera dem i samhället. Det blir en samhällsvinst och en vinst i mänskligt lidande om personer kan rehabiliteras och komma tillbaka till samhället som ärliga och uppriktiga människor. Är det Thomas Bodströms intention att vi ska försöka förändra den negativa attityd mot kriminalvården som vi upplever? Är Thomas Bodström beredd att kämpa för mer pengar till kriminalvården? År 2001 kommer det att bli ännu större underskott.
Fru talman! Först vill jag tacka justitieministern för hans redovisning. Jag känner att det har skett en viss förändring till det positiva, men var och en som planerar när det gäller resurser och långsiktighet vet att det är bra om man kan se längre tid framåt än ett halvt eller ett år och sedan inte bara ha löften. Jag vill framhålla att jag inte fick något svar på frågan om svenskundervisningen för invandrare. Vad gäller narkotikafrågan är det glädjande att det är narkotikafritt i Halmstad. Jag skulle önska att fanns flera sådana ställen. När vi tidigare har diskuterat detta i utskottet har målsättningen varit att få narkotikafria avdelningar åtminstone på något ställe på varje anstalt. Vi har haft svårt att få gehör för detta. Det har då hetat att det ska vara narkotikafritt överallt. Vi insåg att detta inte var realistiskt. Jag känner nu att jag i den delen har fått ett visst gehör. Jag vill vidare lyfta fram en annan viktig del i kriminalvården, nämligen frivården, som får alltmer att sysselsätta sig med. En stor fråga är bristen på frivilliga övervakare. Dessa behövs väldigt väl, och jag hoppas verkligen att det händer någonting som gör att vi kan få fler sådana. Jag vill också säga att jag beundrar de krafter som finns ute i kriminalvården och som försöker göra insatser, men de måste också få möjligheter. Det finns ganska många kreativa personer som är villiga att satsa på detta, men de måste få ett stöd.
Fru talman! Vad gäller § 34-vården finns det numera öronmärkta pengar inom kriminalvården, men det krävs också ansvarsförbindelser från kommunen för tiden efter villkorlig frigivning. Det är något som inte kan klaras från vårt håll. Det finns dock öronmärkta pengar för detta. Pengarna räcker till att förbättra utbildningen, till att förbättra förhållandena för de här narkotikamissbrukarna och till att förbättra klimatet. Så länge det finns missbrukare inom fängelserna kommer det alltid att kunna göras ännu mera. Det är inte helt realistiskt att tro att man någonsin kommer att kunna få ett samhälle utan en enda missbrukare. Det gäller även inom fängelserna. Jag vill också bara för att undvika missförstånd understryka att tanken självfallet inte är den att någon myndighet ska leva på anslagskredit. Som svar på frågan om den negativa attityden kan förändras vill jag säga att jag hoppas det. Den förändras kanske inte hos alla, men den är inte heller riktigt så negativ som det beskrivs här. Det framgår av de kontakter jag har bl.a. med Kriminalvårdsstyrelsen. Vad gäller programmen ska jag inte gå in på detaljer, men jag vill ändå understryka att program är en form av återfallsförebyggande insatser i form av arbete, utbildning och social färdighetsträning och att den totala sysselsättningsgraden i anstalt har ökat under 1999 från 80,5 % till 82,2 %. Det är alltså inte riktigt så dystert som det här beskrivs. Saker kan göras bättre, saker kommer att göras bättre och det blir ökade resurser till kriminalvården.
Fru talman! Vi behöver inte tvista här om ifall attityden till kriminalvården är negativ. Jag gör ganska ofta besök där och vet att folk har det oerhört slitsamt. Jag kan från häktena i södra Sverige rapportera att man från Trelleborg på grund av platsbrist får köra häktade som längst till Uppsala. Man har ett elände varje dag därför att det oftast inte finns häktesplatser att få tag på. De anställda sliter, och vi får vara tacksamma för att det finns lojala medarbetare i den här verksamheten. Däremot vet jag, inte minst från Karlskrona, att det är oerhört svårt att få in nytt folk och vikarier. Finns det andra arbeten ute i samhället tar man hellre dem, och det har jag en viss förståelse för. Fru talman! Tyvärr har 60 % av dem som dömts till fängelse eller frivård något känt missbruk. Efter att ha sett lite grann i den preliminära budget som Thomas Bodström och regeringen har lagt fram för åren 2002 och 2003 hoppas jag verkligen att ministern går tillbaka och pratar med finansministern. Det kommer inte på långa vägar att räcka. Händer ingenting kommer vi att fortsätta med att ha fina mål och ambitioner men inga resurser. Mål och medel kommer icke att stämma överens. Det är inte bara vad man säger som gäller utan faktiskt också vad man gör. Fru talman! Det finns naturligtvis många hål att stoppa i samhället, men om man tror att förebyggande åtgärder och programverksamhet kan hjälpa människor till ett bättre liv, tycker jag att det är fel att inte ta den chansen. Det handlar om en investering som ger mångfaldigt tillbaka i form av minskat antal brottsoffer men också i form av människor som får ett bättre liv.

Fru talman! Rolf Gunnarsson har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att komma till rätta med problemen inom polisväsendet. Jag är övertygad om att tillväxten inom säkerhetsbranschen skett oberoende av utvecklingen inom rättsväsendet. Det är inte bristen på poliser som gör att vi får alltfler väktare och ordningsvakter. För tio år sedan fanns bara något hundratal fler poliser än i dag. Antalet anmälda brott är inte högre i dag än för tio år sedan, och ändå har efterfrågan på tjänster från bevakningsföretag ökat. Jag anser inte heller att den ökade efterfrågan på bevakningstjänster i sig är något att oroas över. De direkta insatserna mot brottsligheten måste göras på bred front. Det är en förlegad inställning att det bara är polisens sak att bekämpa brottslighet. En modern kriminalpolitik utgår från att brottsbekämpningen är en uppgift för hela samhället. Det lokala brottsförebyggande arbetet växer snabbt över hela landet. Polis, skola, socialtjänst, politiker, näringsliv och föreningsliv förenar sina resurser för att tillsammans göra något åt de lokala problemen. Också säkerhetsbranschen och väktarna är en viktig del i arbetet med att förebygga brott. Väktare har en viktig roll när det gäller de bevakningsuppgifter som inte bör utföras av polis. Välutbildade poliser ska nämligen inte användas till rena bevakningsuppdrag. Den begränsade resursen ska hellre läggas på sådant som bara en polis kan utföra. Samtidigt behövs det naturligtvis fler poliser. Bl.a. därför görs nu i enlighet med regeringens förslag i budgetpropositionen den största satsningen på rättsväsendet någonsin. Polisen fick förra året ett särskilt tillskott på 200 miljoner kronor. I år höjs polisens anslag med 575 miljoner och nästa år med ytterligare De nya resurserna ska främst användas till att öka antalet poliser för att utveckla närpolisen, brottsutredningarna och gränskontrollen. Jag anser att det är avgörande för hela polisväsendet att närpolisen nu får de resurser och den kompetens som behövs för att den verkligen ska bli basen i polisverksamheten. Den 14 november 2000 svarade jag också på en interpellation om polisens resurser. Jag kunde då tala om att Polishögskolan i Solna fr.o.m. årsskiftet utnyttjar sin kapacitet maximalt. Det finns nu ca 1 000 polisstuderande vid skolan i Solna. Under förra året antogs sammanlagt 450 polisstuderande, och i år planerar skolan att anta 660 studerande. Därutöver har 50 studerande redan antagits i Umeå, och till hösten kommer ytterligare drygt 70 att antas där. Jag har vid flera tillfällen tidigare framhållit att det är nödvändigt med polisutbildning på ytterligare en ort för att säkerställa personalförsörjningen inom polisen. Rikspolisstyrelsen har fastställt vilka krav som bör ställas på den ort som ska kunna komma i fråga för en polisskola. Ett sådant krav är att det måste finnas ett universitet eller en högskola med lämplig profil på orten. Rikspolisstyrelsen har beslutat att inleda förhandlingar med universiteten i Linköping och Växjö med sikte på att kunna starta grundutbildning på ytterligare en ort senast i januari 2002. Om en tredje polisskola inrättas är det enligt styrelsen möjligt att anta sammanlagt mellan 800 och Jag vill i det här sammanhanget också framhålla att Polishögskolan under förra året utbildade 120 civilanställda till kvalificerade brottsutredare. Det är ett effektivt sätt att snabbt öka kapaciteten i den brottsutredande verksamheten. Under innevarande år planerar Polishögskolan att utbilda ytterligare 50-60 Samtidigt som det behövs fler poliser finns det fortfarande ett utrymme för att använda resurserna mer effektivt. Jag har i flera tidigare svar på interpellationer och frågor framhållit polisens nya arbetstidsavtal, som ger bättre möjligheter att anpassa arbetstiden efter verksamhetens behov. Större resurser för den polisiära kärnverksamheten kan också frigöras genom att polisarbetet renodlas och ansvarsfördelningen mellan polisen och andra myndigheter kan göras tydligare. Kommunerna bör t.ex. ta ett större ansvar för en del av de servicefunktioner som polisen i dag tar på sig för att ingen annan gör det. I det här sammanhanget vill jag påminna om att regeringen nyligen beslutade att tillsätta en utredare med uppgift att göra en översyn av polisens arbetsuppgifter och vilka möjligheter det finns att komplettera polisens resurser i glesbygden . Avslutningsvis vill jag framhålla att regeringen i budgetpropositionen slagit fast att den avser att noga följa polisväsendets verksamhet och resultat och återkomma till riksdagen om de ytterligare insatser som erfordras för att fullfölja statsmakternas intentioner för utvecklingen av rättsväsendet.
Fru talman! Jag tackar justitieministern för svaret. Jag är ändock efter svaret oroad över den situation som polisen har i landet. Eftersom jag kommer från Dalarna kan jag situationen där bäst och kommer att hålla mig till den delen. Jag kan lova justitieministern att oron är stor inom polisen och polisfacket. Jag tror inte att Dalarna har en exceptionellt besvärlig situation. Det finns säkert liknande problem på många platser, kanske de flesta. Vi kan lämna frågan om antalet vakter och i stället fortsätta debatten om polissituationen efter det svar som statsrådet gav. Jag hoppas att statsrådet har tagit del av det s.k. nödrop som polisfacket i Borlänge agerat för och skickat. Det var ett nödrop, och sådana tar i varje fall jag på allvar. Jag träffade facket häromdagen. Jag kan skicka med hälsningen från facket i polisområdet Borlänge-Ludvika att oron är stor. Det är helt klart att en ljusning måste komma vid horisonten. Polisfacket i Borlänge såg år 2005 som det år det skulle ljusna personalmässigt, i varje fall på den orten. Jag lovar att ta med mig statsrådets svar i dag. Jag ska hela lördag natt och söndag morgon ut och åka med en patrull just i det polisdistrikt varifrån man har skickat nödropet. Det är dessutom det femte mest brottsbelastade området, om man räknar på antalet invånare. Jag brukar med jämna mellanrum åka med poliser i de polisdistrikt som säger sig ha problem. Då är det kanske lättare att stå här i talarstolen och veta vad man talar om. Man kan annars få det tillbaka att man inte vet det. Jag lovar att ta med svaret. Det återstår att se om det ger ett lugn över det polisområde som har en rad sjukskrivningar. Många av dem beror på, som facket säger, att man har en ohållbar situation. Statsrådet talar i svaret om att närpolisen ska få de resurser och den kompetens som behövs för att verkligen vara den bas i polisverksamheten som det var tänkt. Ordet "nu" finns med i svaret. Jag tänkte höra vad ordet "nu" betyder och om jag kan skicka med hälsningen, exempelvis upp till Dalarna, att närpolisverksamheten ska komma i gång igen. Jag har ingen anledning att ifrågasätta siffrorna om nya poliser. Det är bra och nödvändigt att det kommer nya poliser i de polisskolor som finns och som ska tillkomma för att vi ska lösa den kris som finns på många ställen. Min åsikt är att det saknas resurser för att ens tala om närpolisverksamhet just nu. Ett första steg är att utryckningsverksamheten ska begränsas. I dag används närpoliserna ofta till utryckningsverksamhet. Jag håller mig till det område - Borlänge, Ludvika och Smedjebacken - som det gäller, tre av de kommuner av de 15 vi har. Långtidssjukskrivningarna ökar oroväckande enligt fackets nödrop. Poliser lämnar området på grund av hög arbetsbelastning. Man söker sig inte till området, allt enligt facket. Ekonomin gör att nyrekrytering till området försvåras, också fortfarande enligt facket. Borlänge finns i dag på en mindre hedrande femte plats i listan över antalet brott sett per 100 000 invånare. Man säger i detta nödrop att arbetssituationen är "omänsklig", och man säger att arbetsmiljön är oacceptabel. Mot den bakgrunden funderar jag på det svar jag ska ta med mig på lördag kväll kl. 19.00 när jag ska inställa mig på polisstationen i Borlänge. Är det att närpolisverksamheten finns bakom knuten? Är det vad jag ska ta med mig och säga i Borlänge på lördag?
Fru talman! Som sig bör lovordar naturligtvis justitieministern de insatser som regeringen gör för att utöka poliskåren. Vi vet att man år 2001 beräknar att anta omkring 660 polisstuderande. Men enligt de beräkningar som Rikspolisstyrelsen har gjort med beaktande av de avgångar som sker blir det ändå bara Det är detta som är lite intressant. Dessa 140 poliser ska ses mot alltfler och allt längre sjukskrivningar inom poliskåren, den förhållandevis höga medelåldern och pensionsavgångarna framöver. De bidrar till att vi behöver ha en mycket större nyrekrytering. Enligt Rikspolisstyrelsens beräkning ser rekryteringen illavarslande ut, även om justitieministern tycker att det ser positivt ut just nu. Man säger att även om vi rekryterar 500 nya poliser per år fram till år 2015 skulle det bara innebära att vi år 2015 skulle ha en poliskår på 14 790 poliser. Det är långt ifrån det mål som finns. Rikspolisstyrelsen har sagt att vi behöver 19 000 poliser. Det är också långt ifrån det mål på 16 700 som justitieministern har sagt att vi ska uppnå nästa år. I dag är 5 000 poliser mellan 45 och 55 år. 3 600 är över 55 år. Det är en allvarlig situation vi har med den åldersstruktur som vi kan se ute i landet. Vi ser nu att kvar blir en grånad poliskår. Enligt Polisförbundets Lars Eriksson är det nämligen relativt unga poliser som är benägna att lämna yrket och gå till mindre slitsamma yrken med högre lön. Långtidssjukskrivningarna blir alltfler, precis som min kollega var inne på. Det märks bl.a. genom att många äldre polismän får läkarintyg på att de inte orkar arbeta skift. Var tionde polis har ett sådant läkarintyg. I Stockholm har långtidssjukskrivningarna ökat med 50 % under föregående år. Jag vill fråga justitieministern om han menar att svaret är att vi så småningom ska inrätta en tredje polishögskola. Jag är i och för sig väldigt glad för det, för det har Kristdemokraterna haft ett yrkande om i en av höstens motioner. Vi tycker att det är viktigt att den tredje polishögskolan startas omedelbart. Men vi tror också att man måste komma in med mer rehabiliterande insatser för de utbrända och långtidssjukskrivna polismän vi har i dag. Jag har varit ute och besökt många olika polisstationer. Jag ska till Värnamo poliskår på måndag och träffa dem som är där. Jag har just suttit och läst en massa handlingar som de har sänt till mig just med anledning av hur deras situation ser ut. De håller också på att försöka omorganisera därför att högarna med ärenden bara ökar. De hinner inte med! Nu ska de försöka ta in andra som ska kunna hjälpa närpolisen att klara av utredningsverksamheten. Vad ger vi för budskap när vi kommer ut? Är ca 500 miljoner tillräckligt för att se till att vi kan utbilda 500 nya poliser varje år, vilket enligt Rikspolisstyrelsen är nödvändigt ända fram till 2015? Då har vi ändå en poliskår som inte är större än den vi har i dag. Har justitieministern något svar på detta? Vilken strategi har han för att få polisutbildningen att öka riktigt expansivt så att vi kan motsvara de otroliga behov vi ser ute i samhället och poliskåren i dag?
Fru talman! Trenden ser annorlunda ut. Även om antalet anmälda brott inte har ökat så har trenden förändrats. Allt grövre brott begås, och det tycker jag känns mycket oroande. Jag blir lite förvånad när justitieministern säger i svaret att den ökande efterfrågan på bevakningstjänster i sig inte är någonting att oroa sig över. Jag vet mycket väl att bevakningsföretagen, som växer väldigt, har många andra uppgifter. Näringslivet köper t.ex. mycket tjänster. Men jag tycker ändå att signalen verkligen är någonting att uppmärksamma. Vi vet också att om det händer någonting när väktare är närvarande så har de inga befogenheter, utan de måste tillkalla polis. Då gäller det att polis finns tillgänglig, och kan komma och göra själva ingripandet. Jag vill ställa en fråga om tunnelbanan. Om situationen varit betryggande så tror jag inte att man hade behövt sätta in väktare på olika sätt där. Men det är just eftersom det är så oroande och så hotfullt som man har varit tvingad att sätta in vakter. Jag tycker att väkteriet är ett bra komplement, men det ersätter inte polisen. Jag kan nämna exempel från butiker som anställer väktare som står vakt utanför butiken för att skydda kunder och personal. Det är ingen bild som vi vill se här i Sverige - och inte någon annanstans heller. Det måste finnas poliser som kommer när det verkligen föreligger behov. Som jag sade ser jag väkteriet som ett komplement. Jag tycker att de signaler som ges är någonting att oroas över. Det är jättebra med fler utbildningsplatser. Men trots det så blir det inte så stora plus. Det tar tid innan vi kommer i kapp. Jag välkomnar också att man nu närmar sig den tredje polisutbildningen i Sverige, och att den kommer i södra Sverige. Men det tar tid innan det tar ut vartannat - nytillskottet och de som lämnar yrket. Vi har drivit frågan om nytt arbetstidsavtal länge. Det är positivt - det är ju behovet som ska styra och inte när poliserna vill arbeta. Jag ser att krissituationen inom rättsväsendet har lett till att poliser måste göra sådana saker som egentligen inte borde vara nödvändiga. Man kan nämna t.ex. stafettkörning av unga till ungdomsvårdsskolor. Med tanke på häktessituationen måste man köra långa sträckor för utredning. Man måste vara flera stycken, och det tar massor av resurser. Man måste sköta sekreterarjobbet, för man kan inte anställa civila. Jag tycker också att det är viktigt att poliserna ska göra det som de är bra på. Vi hade nödropet från västra Dalarna uppe i debatten före jul. Den polisman som skrev nödropet tvingades ta semester trots att det inte fanns någon ersättare.
Fru talman! Ibland när man diskuterar polisen med borgerliga politiker så får man intrycket av att det är fullständigt kaos och en fullständig katastrof. Det finns inget land som har så få poliser som Sverige, tycks det. Men det är inte sant! Den korrekta bilden, om man bara jämför med de nordiska länderna, är att Sverige har en polis på 547 invånare, Norge en på 576, Finland en på 650 och Danmark en på 529. Sverige är alltså näst bäst av de här länderna. Det innebär inte att jag är nöjd med situationen, men jag nämner det bara för att något nyansera debatten. Vi har 200 färre poliser i dag än 1990. Det är situationen. Det ska bli fler poliser. Det framgår också av budgetpropositionen att regeringen gör den största satsningen någonsin. Det ska vara 16 800 poliser före 2003 - förutsättningarna ska i alla fall finnas för det. Det är därför som Polishögskolan i Umeå har öppnat. Det ska beslutas om ytterligare en polishögskola. 800-1 000 poliser ska kunna utbildas per år. Jag vill dock understryka att det är viktigt att kvaliteten på poliserna blir lika hög som tidigare. Det är ett ovillkorligt krav. Förutsättningarna ska alltså finnas. Det är riktigt att den ekonomiska situationen hos polisen är ansträngd. Det gäller Dalarna, och så är det på andra håll också. Jag är fullt medveten om det, och jag tänker inte på något sätt försöka förneka det faktumet. Men som framgår av budgetpropositionen är det också därför som regeringen ska följa utvecklingen noga och återkomma med eventuella erforderliga insatser. Det är inte heller en korrekt beskrivning att unga lämnar yrket. Det är en väldigt liten omsättning av yngre inom polisen jämfört med andra myndigheter. Närpolisen ska fortsätta. Närpolisen fick den olyckliga starten att den bildades när neddragningarna inom polisen och andra myndigheter gjordes. Jag tycker att det är lite märkligt att vid varje förändring inom närpolisen så ges bilden av att man avvecklar den. Jag påstår inte att det har sagts här, men det sägs alltför ofta. Det är självklart att något som bara har funnits i några år ständigt måste förändras. Jag har varit på platser som från början hade för små eller för stora distrikt och där man har slagit ihop distrikten. Självfallet läggs det då ned ett par distrikt för att kanske skapa ett större eller ett bättre. Men det innebär inte att närpolisverksamheten upphör. Slutligen vill jag ta upp bevakningstjänsten. Jag håller helt med om att den är ett bra komplement till och inte en ersättning för poliser. Det är en utveckling som vi kan följa i många länder. Vad det beror på har man olika uppfattningar om. Det kan vara en ny marknad där dessa företag nu har tagit plats. Oron har kanske ökat trots att antalet brott inte har ökat, i varje fall inte i Sverige. Eller det kan bero på att ekonomin har blivit bättre. Det finns säkert olika teorier. Men jag håller helt med om att detta är ett komplement. De här företagen utför uppdrag som polisen inte ska utföra. Det är ingenting som oroar mig. Tack!
Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag har i alla fall inte använt orden "katastrof" eller "kaotisk". Jag citerade bara det nödrop som kom från polisfacket i det här området. Vi har kanske, trots allt, lite olika uppfattning om hur situationen är ute i länen. Jag har varit egoistisk och i kväll hållit mig till det län som jag representerar här och det som jag kan bäst. Jag sitter ju inte i justitieutskottet utan har polisfrågorna som ett extraintresse, om jag får uttrycka mig så. Genom de år som jag har varit i riksdagen har jag hållit mig till Dalapolisens problem. Jag är inte heller så fåfäng att jag tror att vi löser alla problem i samhället genom att öka antalet poliser eller att något parti i någon motion kanske har en total lösning på de här problemen. Så fåfäng är jag inte. Jag är i alla fall, trots allt, glad åt att statsrådet i dag säger att det behövs åtgärder. Jag har stått här i talarstolen tidigare, när problemen började uppdagas, och fått till svar att det aldrig har funnits så många poliser som nu, och därmed basta. Sedan har det liksom inte varit någonting att diskutera. Så vi har kommit ett steg närmare varandra i polisfrågorna. Om det är någon tröst för poliserna på fältet vet jag inte. Statsrådet sade i en mening att regeringen ska återkomma. Det är också ett bra besked. En naturlig följdfråga blir naturligtvis då: Kommer regeringen att återkomma med något besked före vårpropositionen? När det gäller utbildningen har jag ingen annan åsikt än att kvaliteten är oerhört viktig. Det är inte bara numerären vi ska titta på, utan vi måste också titta på utbildningens kvalitet. Som statsrådet vet skickades det hem en massa civilpersonal under ett antal år, precis som de här 58 åriga välutbildade och duktiga utredningspoliserna och andra poliser skickades hem, och det blev stora luckor. Jag hade en debatt - jag minns inte om den gällde en interpellation eller en fråga - med statsrådets företrädare om det var vettigt att välutbildade poliser distribuerade den dagliga posten hos polisen i Stockholm. Så skedde ju här, eftersom det var brist på civil personal. Så det finns lite grann att göra. Statsrådet hänvisade i sitt första svar till polisens nya arbetstidsavtal och att detta skulle ge bättre möjligheter att anpassa arbetstiderna efter verksamhetens behov. Så löd svaret. Kan statsrådet precisera lite grann vad detta innebär? Vilken hälsning ska jag ta med mig när jag kommer upp på lördag? Vad kommer det att innebära exempelvis i det distrikt som jag då ska besöka? Jag nöjer mig så länge och sparar lite tid, eftersom vi är många debattörer och kvällen är halvsen. Tack!
Fru talman! Justitieministern talar om en polis per 500 invånare. Men då vill jag bara i sanningens namn påpeka att det inte handlar om poliser i operativt arbete. Regeringen har själv skrivit i sin budgetproposition att det handlar om en närpolis per 1 400 invånare, och bilden är ännu mörkare i Stockholm, tyvärr. När justitieministern tar upp det här med bevakningstjänster säger han att det är ingenting att oroa sig för. Då måste jag bara få ställa några frågor som är väsentliga för mig när vi ser att de här vaktbolagen faktiskt växer. De omsätter alltså 12,5 miljarder i dag. Det är väldigt mycket pengar. Det är lika mycket som polisen i princip. Justitieministern och jag träffades i förra veckan i en debatt där justitieministern talade väldigt mycket om att motverka klassklyftor. Då undrar jag hur det går med socialdemokraternas klasskamp. Vad händer i samhället? Vad gör den enskilde samhällsmedborgaren, som inte har råd med bevakningsbolag? Vad gör den enskilde näringsidkaren, som inte erbjuds några andra alternativ? Polisen kan inte skydda hans egendom, och kostnaden för vaktbolagets tjänster bli alltför hög. Den här utvecklingen ser vi i USA och i andra länder. Tycker justitieministern att en sådan utveckling är helt okej? Vi kan läsa i Allas vårt ansvar, som är regeringens brottsförebyggande program, att man tar upp det här och säger att ordningsvakter och väktare har en viktig roll för att förebygga brott och att man ska utvidga den här verksamheten. Men då är min fråga: Hur blir det med dem som inte har råd att betala för sin säkerhet? Hur blir det med klassklyftorna? Är inte det någonting i samband med bevakningstjänster och bevakningsföretag som ändå skulle kunna oroa ministern?
Fru talman! Jag skulle vilja göra kompletteringar. När det gäller de här jämförelserna med Norden kan man inte bara jämföra antalet poliser, utan man måste se samhällsbilden i stort. Det räcker inte med en sådan här beskrivning. När det gäller antalet poliser handlar det faktiskt också om de civila, och där är det också stora skillnader. Det vet vi om. Det har vi diskuterat. Det som vi har kritiserat tidigare från talarstolen i denna sal när det gäller närpolisverksamheten är ju att den börjar, startar upp och sedan rycks bort. Man kan ju förstå att de känner sig helt maktlösa. Det är inte konstigt att de drabbas av stressjukdomar när situationen ser ut på det sättet. Jag skulle vilja lyfta upp en annan sak. Vi fick i justitieutskottet denna vecka en skrivelse från butikerna. Det pratas om förebyggande samverkan. Jag upplevde den skrivelsen som att det var ett rop på hjälp. Man har gjort allt för att förhindra de här smash and grab-rånen, som har förekommit över hela landet. Handeln försöker hitta lösningar för att förebygga. Jag tycker att det här svaret andas att man ska förebygga och samverka. Varför inte gemensamt försöka hitta lösningar, mötas och arbeta med detta? De som är utsatta är ju helt maktlösa.

Fru talman! Det närmaste tillfället, då polisens ekonomiska situation ska diskuteras här, är självklart i samband med vårbudgeten. Tanken med arbetstidsavtalet är att man ska göra en bättre periodplanering. Det handlar helt enkelt om att poliser ska arbeta när det kan förväntas att brott begås, vilket man självklart har en ganska bra uppfattning om. Det begås fler brott under fredag och lördagnätter än under tisdagförmiddagar. Om någon har missuppfattat mig ska jag göra ett förtydligande. Det gällde antalet poliser. Det är självklart annorlunda när det gäller närpoliser. De är en del av polisen. Det handlade om antalet poliser i Sverige jämfört med antalet poliser i andra nordiska länder. Sedan ska jag ta upp bevakningsuppdragen. Nej, jag anser inte att de här bolagen inte ska få finnas bara för att alla kanske inte har råd med detta eller för att man anser att det är en kostnad som man inte vill ha. Detta är till för att man ska kunna ha ett tillräckligt bra skydd, om man nu anser att det är det. Men det är inte en ersättning för poliser. Slutligen vill jag säga att jag, när det gäller att mötas och diskutera förebyggande, är rakt igenom positiv till sådana saker. Tack!
Fru talman! Jag hade ett litet hopp ett tag om att det skulle komma några extrapengar före vårpropositionen, men hoppet släcktes snabbt av statsrådet. Det var bara någon minut som det hoppet fanns. Det är bara att konstatera att vi inte lever upp till medborgarnas krav i dag. När man får höra att en anmälan om ett brott som har skett inte ens tas upp är det en oroande utveckling som vi har i samhället. Vi moderater föreslog ju 2,7 miljarder mer än regeringen under de kommande tre åren och fick avslag på det. Men vi kommer väl tillbaka med sådana förslag. Det är i alla fall för oss moderater en viktig och prioriterad uppgift att återupprätta medborgarnas förtroende för rättsstaten. Det är i alla fall rejält naggat i kanten; det tycker jag att vi har kommit fram till här i kväll. Jag tackar statsrådet för den här debatten. Jag vet inte om det är ett hot eller ett löfte när jag säger att jag kanske återkommer i frågan. Statsrådet får väl välja det lämpliga av de två orden. Men jag tror att det finns anledning att återkomma när man blir kontaktad både av allmänhet och polisen. Kravet är väl att vi tillsammans ska kunna göra någonting vettigt när det gäller rättsväsendet totalt sett. Tack!

Fru talman! Rigmor Stenmark har frågat vilka åtgärder jag avser att vidta för att stabilisera läget inom polisen i Uppsala län. Frågan är ställd bl.a. mot bakgrund av ett förslag om att ta bort nattpatrullen i Tierps kommun. Hon har också frågat vad jag avser att göra för att förhindra att liknande händelser inträffar inom polisorganisationer i andra delar av landet. I varje polisdistrikt finns en polismyndighet som ansvarar för polisverksamheten där. Polismyndigheten leds av en polisstyrelse. Styrelsen ska särskilt se till att polisarbetet bedrivs i överensstämmelse med de prioriteringar och riktlinjer som riksdagen och regeringen har lagt fast för polisverksamheten samt att arbetet bedrivs effektivt och uppfyller rättssäkerhetens krav. Rikspolisstyrelsen har tillsyn över polisväsendet. Ansvarsfördelningen mellan regeringen och myndigheterna innebär alltså att det inte ankommer på mig som justitieminister att vidta några åtgärder eller i övrigt kommentera förhållanden vid en enskild polismyndighet. Det är polisiära bedömningar som ska ligga till grund för alla beslut av polisoperativ karaktär. Sådana beslut måste därför fattas lokalt och inom polisväsendet. Det vore fel av mig att slå fast vilken polisiär närvaro som vid varje tillfälle ska finnas i olika kommuner. En annan sak är att polisen ska uppmärksamma och vara lyhörd för omvärldens krav. Ett framgångsrikt polisarbete förutsätter att verksamheten anpassas efter de lokala förhållandena. Polisen bör välja arbetsformer som innebär att den är tillgänglig och synlig för allmänheten. Det är viktigt för tryggheten i samhället och bidrar också till att stärka allmänhetens förtroende för polisen. Riksdagen har på regeringens förslag beslutat att polisen ska tillföras stora resursförstärkningar under de tre kommande åren. Därutöver tillfördes polisväsendet ca 200 miljoner kronor som en engångsvis resursförstärkning redan år 2000. Pengarna ska användas till att utveckla närpolisen. Regeringen har bedömt att det behövs fler poliser och att det stora behovet av att utbilda nya poliser kräver att utbildningskapaciteten ökar. I höstas hade jag glädjen att inviga de nya utbildningslokalerna i Umeå. Jag har tidigare framhållit att det är nödvändigt med polisutbildning på ytterligare en eller flera orter. Det är Rikspolisstyrelsen som i första hand har att säkerställa personalförsörjningen inom polisen och bedöma hur behovet av utbildningsplatser ska tillgodoses. Polisens arbete med att utveckla verksamheten så att de samlade resurserna används så effektivt som möjligt måste fortsätta med oförminskad kraft. Det strategiska, metodiska och kunskapsbaserade arbetssättet behöver utvecklas vidare inom alla delar av polisen. Likaså behöver polisens metoder och kompetens för att styra, leda och följa upp verksamheten förstärkas. Det finns också fortfarande öppna frågor om hur olika verksamhetsgrenar ska integreras och samverka för att nå en högre samlad effektivitet. Det är Rikspolisstyrelsens uppgift att följa upp och analysera polisverksamheten i landet. Styrelsen har också det viktiga uppdraget att samordna det utvecklingsarbete som pågår inom polismyndigheterna. Avslutningsvis vill jag påminna om att regeringen nyligen beslutade att tillsätta en utredare med uppgift att göra en översyn av polisens arbetsuppgifter och vilka möjligheter det finns att komplettera polisens resurser i glesbygden .
Fru talman! Med risk för att det börjar bli lite tjatigt för justitieministern dristar jag mig ändå att säga ett tack till justitieministern för svaret. Jag ska även säga det jag hade tänkt säga, nämligen att en av statens, Sveriges regerings och riksdags, kärnuppgifter är att garantera medborgarna fysisk trygghet, att ge skydd, att ge stöd, att ge råd och hjälp. Den myndighet som finns till förfogande för detta är rättsmyndigheten, där polisen ingår - en yrkeskår som vi begär otroligt mycket av och som har förändrats över tiden på ett ganska dramatiskt sätt, från historiska länsmannatider till närpolisområden. I Sverige borde ingen behöva vara rädd för att vistas ute eller inne, varhelst man befinner sig. I ett fritt, demokratiskt välfärdsland borde alla ha rätt att kräva och få respekt både för sig själv och för sin egendom. Dessvärre är det inte så - inte i Uppsala, inte i mitt län och inte någon annanstans heller. De grova brotten tycks komma allt närmare och bli än råare. Rubriker om mord i massmedierna är i dag snarare vanligt än ovanligt och uppseendeväckande. Tryggheten i vårt samhälle är sårad. Rättsväsendet, och därmed också poliskåren, måste, som sagts tidigare här i kväll, få de resurser som man har rätt att kräva för att kunna utföra ett bra arbete. Man har i dag en orimlig arbetsbelastning. Fru talman! Uppsala län tillhör de län där polisresurserna i dag är fullständigt oacceptabla. Närheten till Stockholm, som i vissa fall innebär en fördel, innebär också nackdelar. Det stänker över, säger poliserna när man pratar med dem. Jag tror att justitieministern också förstår vad de menar. Minskade resurser till polisen har medfört att polisen effektiviserar och omorganiserar till bristningsgränsen. I Uppsala län har man gjort en stor förändring som har inneburit en centralisering av många tjänster in till Uppsala från de mindre kommunerna runtom. Ett borttagande av de lokala polisstyrelserna till förmån för en polisstyrelse för hela landet har inte heller gjort problemen mindre. Såväl polis som förtroendevalda har mist såväl lokal som personkännedom ute i kommunerna. Jag har följt arbetet hos polisen i länet ganska länge. Vid mitt senaste besök tog jag också del av hur anslagsfördelningen är i landet. Jag har i min hand ett stapeldiagram som jag vill visa justitieministern. Den röda stapeln är Uppsala län. Den långa är Stockholm. Den gröna intill Uppsala är Stockholms län. Det här är alltså grannar som har likartade problem. Om Uppsala hade fått samma anslagstilldelning som övriga Mellansverige skulle man ha fått 949 kr i stället för som nu 868 kr per invånare. Det här är siffror för år 2000. I pengar skulle det ha inneburit en anslagsökning med 23,7 miljoner kronor. Uppsala gränsar till Stockholms län; det är allom bekant. Men Uppsala får inte del av storstadsmedlen, även om man har fått en liten extra tilldelning före jul. Men man får helt klart del av problemen. Centerpartiet krävde i budgetdebatten mer pengar till polisen, 990 miljoner kronor mer under den kommande treårsperioden än vad regeringen med stödpartier förordade. Vi vill öka antalet polistjänster, och vi vill se att det anställs fler civilanställda. I Uppsala län har polisstyrelsen börjat jobba så. Man ser över detta och har i vissa fall också börjat med en viss arbetsfördelning. Problemen med polisbristen i Uppsala är så allvarliga att poliskåren går ut öppet i massmedierna och begär hjälp från oss politiker. Man känner olust. Kraven är stora. Man räcker inte till. God personalpolitik måste råda också i myndigheter som staten har ansvar för.
Fru talman! Som Rigmor Stenmark säkert känner till - jag är övertygad om det - kan inte regeringen på något sätt lägga sig i hur pengarna till polisen fördelas, vilket inkluderar polisen i Uppsala län. Det är något som Uppsala läns poliser i så fall bör ta upp i budgetförhandlingarna med Rikspolisstyrelsen i mars. Regeringen har ansvar för att antalet poliser ska öka och att anslagen till poliserna ska öka i den omfattning som detta är möjligt i enlighet med budgetpropositionen. Vi har också skapat förutsättningar för fler poliser genom den polishögskola som har startat i Umeå och den ytterligare polishögskola som ska starta i södra Sverige.
Fru talman! Nej, precis som jag har skrivit i min interpellation till ministern har vi inte något ministerstyre i Sverige och vill inte heller ha det. Men jag dristar mig ändå att föra upp frågan i den här interpellationsdebatten, för jag vill framföra mycket skarpa signaler från länet om att vi är mycket missnöjda med dagens situation. Människor i vårt län, i alla våra kommuner över huvud taget, har samma rätt som andra att känna en tillit till polisväsendet. Fungerar inte det måste man vidta åtgärder. Ytterst ansvarig är ändå regeringen med sin justitieminister. Polisväsendet i Uppsala län har mycket stora problem. När poliskåren går ut öppet i massmedierna och påtalar sin olust över att inte räcka till måste vi som lokala riksdagspolitiker åtminstone reagera. Närpolisorganisationen tycks inte fungera, och det senaste förslaget, att dra in poliser nattetid, orsakade minst sagt förtvivlan hos alla berörda. Det gjorde man också senare, man har alltså dragit in dem. Vi ser i dag att det begås fler brott. Det är inte långt mellan Stockholm och Uppsala. Det går lättare att vara anonym än om man åker längre ut i landet. Det är egentligen ingen nyhet att polisväsendet inte har fungerat på ett bra sätt i länet. Det här missnöjet har funnits alltför länge. Vissa åtgärder har man försökt att vidta, men det tycks inte hjälpa. Vid studiebesök hos polisen får man, som jag sade tidigare, helt klart för sig att det fattas resurser. Tilldelningen av pengar är ändå regeringens yttersta ansvar. Polisen i Uppsala län får inte den rättmätiga del av de pengar som fördelas i Sverige. Hur fördelningen av hela landets pengar ska gå till måste ändå intressera justitieministern. Frågan är om det är bara pengar som saknas. Det tycker jag också att man kan ta till sig. Den turbulens som det har varit i Uppsala kring personalfrågor och ekonomi har tärt på förtroendekapitalet för rättsväsendet. Det beklagar jag verkligen.
Fru talman! Självklart är en god personalpolitik inom polisen viktig. För drygt ett år sedan träffade Rikspolisstyrelsen ett samverkansavtal med arbetstagarorganisationerna. Syftet är att skapa en bättre och effektivare verksamhet genom att de anställdas engagemang, inflytande och delaktighet ökar. Jag tror mycket på det här. Vi ska inte glömma att ökad delaktighet betyder ökat ansvar för beslut och resultat. Jag tror att vi är överens om att det sammantaget behövs både en del pengar och sådana saker som samverkansavtalet.
Fru talman! Jag begär inte att en ny justitieminister ska känna till alla detaljer i hela Sverige. Men det är inte så långt till Uppsala, så jag skulle vilja råda justitieministern att åka dit, kanske lite privat. Jag vill också erinra om den motion som jag har skrivit för Uppsala län. Det råder polisbrist och jag inser att det inte är lätt att i en handvändning komma till rätta med de problemen heller. Jag tycker att det är bra att i kväll ha lyssnat till att det ska bli fler poliser. Arbetsmiljön för den enskilde polismannen tycker jag också att man ska titta närmare på. Den är i dag långt ifrån tillfredsställande. Jag behöver knappast erinra om de brutala beskjutningar som ägt rum på poliser i tjänst. Vi känner oss alla mycket illa berörda när vi tänker på det. Det måste naturligtvis sätta sina spår hos den poliskår som vi har i dag. Det påverkar säkert även de ungdomar som står i vägskälet och funderar på att välja den här framtidsbanan. Det riksdag och regering kan göra är att visa rättsväsende och polis respekt. Det tror jag också att man gör. Man måste erkänna att det måste tas krafttag för att polisutbildningen ska utökas. Det tycker jag också att justitieministern har visat här i kväll att man gör. Men det behövs också åtgärder för att de som utbildar sig till poliser inte slutar och ger upp på grund av en dålig arbetsmiljö. Det förekommer i Uppsala län att poliser som inte längre trivs med sina arbetsuppgifter flyttar. Det råder turbulens på sina håll. Jag har tidigare sagt att god personalpolitik inom de statliga myndigheterna också måste omfatta hela poliskåren. Jag vet inte om justitieministern känner till att Stockholmsområdet nu drar till sig poliser genom att betala ca 3 000 kr mer i månaden för samma tjänster som man utför i Uppsala. Vi har alltså den situationen att poliser är boende i t.ex. Håbo och Bålsta och jobbar i Stockholm. Vad säger justitieministern om det? Med det tackar jag för den här debatten och önskar lycka till! Det fordras mycket jobb här.

Fru talman! Ingvar Svensson har frågat mig vilka lagstiftningsåtgärder jag avser att vidta avseende medlemskap i kriminella organisationer. Frågan om hur vi på ett effektivt sätt ska kunna motverka den brottslighet som förekommer i organiserad form och i anslutning till vissa organisationer är synnerligen angelägen. Under senare år har ett omfattande lagstiftnings och utredningsarbete bedrivits inom Regeringskansliet i syfte att förbättra möjligheterna att ingripa mot sådan brottslighet. Även det internationella samarbetet har givit Sverige anledning att överväga om det behövs ny lagstiftning på området. Frågan om förbud mot deltagande i rasistiska organisationer har övervägts vid flera tillfällen tidigare, främst med anledning av innehållet i FN:s konvention för avskaffande av alla former av rasdiskriminering. Regeringen har gjort bedömningen att svensk lagstiftning uppfyller konventionens krav eftersom varje yttring av rasism är förbjudet. Lagstiftningen är tillräcklig för att i praktiken tvinga organisationer som främjar rasdiskriminering till passivitet. Som Ingvar Svensson nämner i sin fråga är medlemskap i brottsliga organisationer kriminaliserat i vissa länder, bl.a. i Tyskland och i Belgien. Straffbestämmelserna har utformats på lite olika sätt i olika länder. Sammantaget kan nämnas att bestämmelserna i praktiken har varit svåra att tillämpa. Åklagare har t.ex. funnit sig stå inför bevisproblem när det gäller att visa att det finns en tillräcklig organisationsgrad och framför allt att visa att organisationen har haft en brottslig avsikt. Problem med inskränkningar i föreningsfriheten har också uppmärksammats. Regeringen tillsatte i augusti 1998 en parlamentariskt sammansatt kommitté som bl.a. skulle överväga om det bör göras straffbart att aktivt delta i organisationer som har brottslighet som ett väsentligt inslag i sin verksamhet. Sådant aktivt deltagande kan t.ex. bestå i finansiering av organisationen, upplåtelse av lokal till denna eller aktivt stöd på annat sätt, dock inte enbart genom medlemskap. I direktiven görs, på liknande sätt som tidigare, bedömningen att en kriminalisering av enbart medlemskap i vissa organisationer skulle utgöra ett alltför stort ingrepp i föreningsfriheten. Dessutom skulle en sådan kriminalisering kunna komma att träffa fall som helt saknar straffvärde. Som Ingvar Svensson nämner lämnade kommittén sitt betänkande i slutet av oktober 2000. I betänkandet presenterar kommittén en möjlig modell för kriminalisering av aktivt deltagande i en organisation som har brottslighet som ett väsentligt inslag i sin verksamhet. Majoriteten av kommitténs ledamöter har dragit slutsatsen att man inte bör kriminalisera ett sådant aktivt deltagande. Betänkandet är för närvarande ute på remiss och kommer efter remisstidens utgång i februari att beredas inom departementet. Det finns därvid anledning att noga analysera såväl majoritetens som minoritetens ställningstagande. Emellertid är det alldeles för tidigt att säga något om vad denna beredning kommer att resultera i. Jag kan också passa på att nämna FN:s konvention mot gränsöverskridande brottslighet, som Sverige nyligen har undertecknat. Konventionen är bl.a. tillämplig på gränsöverskridande allvarlig brottslighet som begås av en organiserad kriminell grupp. Den sätter en global standard för bekämpning av organiserad brottslighet i internationella sammanhang. Sverige lever i allt väsentligt upp till denna standard. Att förespråka en kriminalisering av själva medlemskapet i vissa organisationer som ett verksamt medel mot organiserad brottslighet är nog att göra det lätt för sig. Som framgår av det jag tidigare sagt finns det flera avgörande invändningar mot en sådan ordning. Bl.a. finns svårigheten att avgöra om det är organisationen som sådan som utövar brottslig verksamhet eller endast enskilda medlemmar av den. Vidare kan det vara svårt att avgöra vad som avses med medlemskap. Det är långtifrån säkert att en organisation med brottslig verksamhet för ett formellt medlemsregister. Man bör också hålla i minnet att det finns organisationer som för att uppnå fullständigt legitima mål ibland använder sig av metoder som är straffbara. Sådana organisationer finns både inom miljörörelsen och inom fredsrörelsen. Självfallet ska vi inte kriminalisera medlemskapet i dessa. Det är bl.a. mot denna bakgrund som såväl riksdag som regering hitintills har ställt sig avvisande till att kriminalisera medlemskapet i vissa organisationer. Och som jag uppfattar det finns det fortfarande en betydande majoritet för denna hållning. Det är därför inte aktuellt för mig att utarbeta ett förslag till en sådan kriminalisering. Jag tror också att det är viktigt att se helheten i problemet. Bekämpning av kriminella organisationer kan givetvis inte ske enbart med straffrättsliga åtgärder. Väl så viktiga är åtgärder som tar sikte på polisens spanings och utredningsmetoder, kriminalunderrättelseverksamheten och polisens samarbete med andra organ. Insatser inom sådana områden som utbildning, information och opinionsbildning är givetvis också av stor betydelse.
Fru talman! Jag får tacka justitieministern för svaret. Det var skäligen tunt, i synnerhet om man ser det i perspektivet av att vi i höstas fick se ett antal pompösa debattartiklar undertecknade av ett antal statsråd där det utlovades kraftfullt agerande från regeringens sida. Så här kunde det t.ex. heta: "Regeringen ser som en utomordentligt viktig uppgift att kraftsamla för att mota de mörka krafterna och värna människovärdet. Somligt har gjorts men fortfarande återstår mycket." Det citatet är från Aftonbladet den 15 december, och jag tror att det var vice statsministern som hade skrivit det. Även justitieministern medverkade i någon sådan här pompös artikel vill jag minnas. Jag kan hålla med om en del av det här citatet, nämligen att det fortfarande är mycket som återstår att göra. Men det vore bra om regeringen i sitt kraftsamlande någon gång kom fram till praktiska åtgärder. Det är ju tjusigt med vidlyftiga debattartiklar och deklarationer. Det är inget fel med det, det är ju en del av den politiska debatten. Uppmärksamheten på vissa områden är i sig av godo. Det är inte heller något fel med vare sig inhemska eller internationella konferenser kring problem med kriminella organisationer, dvs. de rasistiska organisationerna eller de av maffiakaraktär. Det är jättebra. Men vi kan ta analogin med cancer. Tänk om cancerläkare och cancerforskare bara ägnade sig åt att samlas på konferenser eller avge högtidliga deklarationer om kraftsamling mot cancer och inte ägande sig åt att hitta och använda verkningsfulla instrument mot cancern där den finns. Den typen av läkare och forskare skulle vi nog inte ha så mycket respekt för. Fru talman! Det är bra att regeringen samlar kraft, men det vore också bra om den kom ut ur startblocket. Under de senaste åren har vi sett en rad problem när det gäller den organiserade brottsligheten. Den spänner över stora fält; narkotika, sprit, alkoholsmuggling, människohandel, maffialiknande och nynazistiska organisationer. Under 1999 var ju antalet brott med rasistiska eller främlingsfientliga inslag totalt 2 363. Av dessa var olaga hot, misshandel och trakasserier de vanligaste typerna. På en punkt vill jag hålla med ministern. Problemen med den organiserade brottsligheten kan givetvis inte enbart lösas med straffrättsliga åtgärder, säger justitieministern. Visst, så är det. Den viktigaste åtgärden mot brottslighetens utveckling över huvud taget är givetvis först och främst det förebyggande arbetet. Vuxnas insatser betyder oerhört mycket för att få barn och unga att avstå från omedelbar tillfredsställelse till förmån för långsiktiga vinster. Detta enkla synsätt kan alla oavsett utbildning bidra med i internaliseringsarbetet, dvs. då man överför normer och värderingar till barn och ungdomar. Föräldrar och andra vuxna som har ansvar för barnuppfostran är alltså en viktig målgrupp i den effektiva politik som är möjlig att bedriva. Höjd upptäcktsrisk, fasthet och konsekvens är viktiga signaler i det brottsförebyggande arbetet, och här tror jag också att regeringen behöver ett rejält strategibyte. Men i den allmänna preventionen ingår också klargörande signaler från lagstiftarna. Strafflagstiftningen, och en i konsekvens med denna genomförd rättstillämpning, är utan tvivel ett kraftfull instrument för påverkan. Lagstiftningen bidrar alltså till det förebyggande arbetet mot brottslighet. I synnerhet vet vi att nyrekryteringen till brottslighet kan påverkas åt rätt håll beroende på hur kriminaliseringen sker. Att kriminalisera medlemskap, eller rättare sagt stöd till och deltagande i, kriminella organisationer ger en enklare och mer tydlig hållning i frågan. Visst håller jag med justitieministern om att det finns bevissvårigheter och gränsdragningsfrågor. Det ska inte förnekas. Starks utredning från 1991 hade helt visst synpunkter på detta men förutsatte att det var möjligt att införa en sådan lagstiftning. Tyvärr avvisades detta med det urdåliga argumentet att en sådan lag skulle skapa för stor uppmärksamhet kring rasistiska organisationer. Fru talman! Man kan nog utan överdrift säga att de lyckades med detta trots de passiva politikerna.
Fru talman! Det är riktigt att regeringen avser att ta krafttag mot personer inom kriminella organisationer. Att man inte har för avsikt att kriminalisera enbart medlemskap i kriminella organisationer innebär ju inte att man inte ser allvarligt på situationen. Det ska inte heller uppfattas som att man inte vidtar åtgärder mot dem. Det handlar ju om att vidta rätt åtgärder, inte bara om att vidta åtgärder för att därefter kunna säga att nu har vi gjort vårt. Man ska inte bara visa upp utåt och säga att det här har vi minsann lagstiftat om. Om man inte kommer fram till att det finns fördelar att vinna med en lagstiftning ska man naturligtvis inte ha någon. Jag vill också passa på att nämna att regeringen i dag, kanske som ett tecken på det vi talar om i dag, bjöd in Heléne Lööw, som möjligen är den verkliga experten på kriminella organisationer, nazistiska organisationer. Hon nämnde också detta att det verkligen vore dåligt att kriminalisera dessa organisationer. Men det kanske också ska uppfattas som något pompöst från hennes sida.
Fru talman! Vi kan så klart diskutera vilka åtgärder som är de rätta. Men i Starks utredning, som jag tycker att man har tagit alldeles för liten hänsyn till i debatten under 90-talet, hade man ju mycket tydliga kriterier när det gäller formerna för ingripande. Det var nämligen om det förekom våld, hot eller tvång. Det är alltså mycket distinkta kriterier som avgränsar området. Det borde kunna användas på ett effektivt sätt. Det intressanta med den modell som Stark tog fram var ju att den togs fram för rasistiska organisationer, men det visar sig att den också är användbar när det gäller brottsliga organisationer av s.k. maffiatyp. Det är intressant att justitieministern i svaret på interpellationen noterar majoritetshållningen i denna fråga i riksdagen. Jag tycker att det är ett svagt argument. Om socialdemokraterna tar sitt förnuft till fånga och ställer upp bakom kristdemokraternas förslag är vi ju faktiskt bara två röster från majoritet. Sedan kan man också fråga sig vad som menas med majoritet. För bara lite över ett år sedan gjordes det en undersökning om just hur folket såg på kriminalisering av rasistiska organisationer. Det visade sig att 73 % ville ha en sådan kriminalisering. Nu vet både justitieministern och jag att det är relativt meningslöst att kriminalisera själva organisationerna eftersom vi inte har en ordentlig organisationslagstiftning i Sverige. Men man kan ju komma åt det här, och det var det Stark i sin utredning pekade på, genom att kriminalisera enskilds stöd till eller deltagande i sådana organisationer. Justitieministern säger också i sitt svar att väl så viktiga åtgärder är sådana som tar sikte på polisens insatser och samarbete med andra. Det håller jag med om. Men jag lyssnade tidigare på mitt rum på debatten omkring polisens resurser. Där finns det ju väldigt mycket för justitieministern att ta tag i. Justitieministern säger i sitt svar att det är att göra det lätt för sig att välja kriminalisering av enskilds deltagande eller stöd. Jag skulle nog vilja säga att den som inget gör faktiskt har det allra lättast. Dessutom underlättar passiviteten också för de organisationer som utövar just våld, hot eller tvång. Det är väldigt allvarligt. Justitieministerns företrädare på posten hade länge en rigid hållning till den typ av kriminalisering som vi diskuterar nu. Men med tiden mjuknade hon, och hon sade faktiskt att det var en tänkbar möjlighet. Det är min förhoppning att mognadsprocessen hos den nuvarande ministern ska gå lite snabbare i den här frågan.

Fru talman! Jag ska först säga, vilket inte framgick i mitt första inlägg, att det naturligtvis är en svår fråga. Det är inte så enkelt som att det är svart eller vitt. Men en av anledningarna till ställningstagandet är att det vid internationella jämförelser inte har kunnat visas att det här är ett effektivt sätt att komma åt det som vi är helt överens om att vi vill komma åt.

Fru talman! Annelie Enochson har frågat mig om vilka åtgärder jag tänker vidta i lagstiftningsärendet om tomträttsavgäld. Enligt vad jag förstår är jag och Annelie Enochson överens i sak: Det finns brister i dagens reglering om hur man ska bestämma tomträttsavgäld vid övergång till en ny avgäldsperiod. Eftersom avgälden enligt dagens system ska vara oförändrad under lång tid, minst tio år, resulterar en tillämpning av reglerna i språngvisa, kraftiga avgäldshöjningar som kan vara svåra att acceptera för den enskilde. Dessutom ger systemet upphov till långvariga och kostsamma domstolsprocesser. Det förslag till nya lagregler om beräkning av tomträttsavgäld som har beretts inom Regeringskansliet bygger på att avgälden ska kunna bestämmas enklare, mer förutsägbart och med tätare intervaller än i dag. Med de föreslagna reglerna bör avgälden kunna utvecklas jämnare än enligt dagens system. Dessutom bör antalet rättegångar om tomträttsavgäld kunna minska betydligt. Inriktningen har varit att försöka hitta ett system som är bättre än det nuvarande för både fastighetsägare och tomträttshavare. Som Annelie Enochson har angett yttrade sig Lagrådet i ärendet i januari 1999. Lagrådet fann att själva metoden för avgäldsändring i sina huvuddrag föreföll väl utformad men att det var svårt att förutsäga hur utfallet skulle bli. Enligt Lagrådet kunde tveksamhet främst råda om den föreslagna avgäldsräntans storlek. Sedan Lagrådet lämnade sitt yttrande har beredningen fortsatt, bl.a. i frågan om avgäldsräntan. I synnerhet avgäldsräntans storlek har diskuterats på nytt, särskilt som det har framkommit tecken på att den avgäldsränta som föreslogs i lagrådsremissen var något för hög. Innan jag kan presentera ett lagförslag för regeringen vill jag försäkra mig om att en ny lagreglering i frågan ger en rimlig balans mellan parternas intressen i tomträttsavtalen. Det finns i det avseendet vissa frågor som behöver övervägas ytterligare, bl.a. vilka ekonomiska konsekvenser som en ny lagreglering kan medföra för fastighetsägare och tomträttshavare. Det har inte varit möjligt att slutföra dessa överväganden under hösten. Ärendet bereds därför i Justitiedepartementet med inriktningen att regeringen under våren ska kunna ta ställning i frågan.
Fru talman! Jag vill tacka justitieministern för svaret. Jag är glad för dess positiva inriktning och att justitieministern också vill förenkla denna komplicerade lag. Denna lag har vållat huvudbry i alla våra 165 kommuner som har tomträtt, och när det gäller tomträttsavgälderna har domstolsprocesserna varit många, krångliga och svåra. Tomträttsinstitutet har funnits sedan 1907 och infördes då som ett komplement till äganderätten. Dess syfte från början var socialpolitiskt, för att även de med mindre pengar skulle ges möjlighet att bygga ett eget hem. Kommunerna upplät då sina marker för bostadsbyggnation med en ganska låg tomträttsavgäld. Konstruktionen på tomträtterna från början var långa upplåtelsetider, på mellan 26 och 100 år, och när upplåtelsetiden var slut upphörde också tomträtten. Lagen ändrades 1953 till att få en mera kommunalekonomisk inriktning, där kommunerna kunde tillgodoräkna sig värdestegringen av sin mark. Samtidigt blev tomträtterna "eviga", och avgäldsperioderna reglerades för bostadsbyggnader till att vara minst 20 Lagen ändrades igen 1970, men då i princip endast med att avgäldsperioderna kortades ned till tio år. Sedan dess har inte mycket hänt. Det har alltså inte skett någon större förenkling av denna komplicerade lag sedan 1953. Den tillsattes en tomträttskommitté 1977, och två betänkanden har presenterats, 1980 och 1990. Två lagrådsremisser från 1997 och 1998 har överlämnats av regeringen. Men ingen lagändring har kommit till stånd. Under tiden växer överklagningsärendena hos domstolarna, och en betydande del av kommunernas tekniska resurser får avsättas för dessa processer. I denna komplicerade lag är alltså den långa avgäldsperioden ett av problemen. Detta innebär, som ministern mycket riktigt påpekar i sitt svar, språngvisa och kraftiga avgäldshöjningar. Min fråga till justitieministern är: Vill ministern medverka till att det blir årsvis reglerade avgäldsperioder och inte, som nu, med minst tio år mellan varje tillfälle som avgälden kan regleras?
Fru talman! Svaret är ja. Jag anser att det vore bättre att reglera det varje år. Det är riktigt - jag tror att vi är överens - att det finns även andra brister, bl.a. en del processer som inte är önskvärda. Enligt min mening är det därför angeläget att en ny lagreglering utformas, så att dessa brister undanröjs eller i varje fall minskar i omfattning. Min förhoppning är, som jag tidigare nämnt, att regeringen ska kunna ta ställning i frågan under våren. Men det är ändå viktigt att understryka, att om varken fastighetsägare eller tomträttshavare kan se att en ny reglering är bättre än den nuvarande är jag inte beredd att verka för att en ändring av reglerna kommer till stånd.
Fru talman! Tack! Det låter positivt. Jag vill lyfta fram en annan sak, och det är tomträtternas avgäldsräntor. I ministerns svar står det om avgäldsräntans storlek, och därom har många tvister uppstått. Avgälderna är komplicerat uppbyggda, men förenklat kan sägas att avgälden är ränta gånger värdet på markens marknadsvärde. I lagrådsremissen från 1998 föreslår man en fast ränta på 4,5 % för kommersiella fastigheter och 4 % för småhus. Att räntan har stor betydelse förstår vi när värdet på marken kan vara så högt som 20 000 kr per kvadratmeter. Sverige har ca 98 000 tomträtter i 165 kommuner, och många av dessa kommuner är små. När tomträtternas avgälder ska omregleras finns inte kompetensen i kommunerna, eftersom denna kunskap bara efterfrågas ungefär vart tionde år. Expertis får anlitas som kostar pengar, och det kanske ändå blir tvister i domstol som kostar ännu mera kommunala medel. Här måste till en förenkling av hur avgälderna beräknas. Frågan är också om man kan lagstifta om avgäldsräntan. Ofta lagstiftar man när parterna inte är överens. Tittar vi på andra räntor som har anknytning till boendet ser vi att Boverket bestämmer räntesatsen för beräkning av räntebidraget. Detta sker så ofta som varje fredag, och denna räntesats som kallas subventionsräntan bestäms i samråd med Riksgäldskontoret och baserar sig på statslåneräntan och bostadsobligationsräntan. I det framtida arbetet med att få till stånd en lagändring undrar jag om justitieministern kan tänka sig att Riksgäldskontoret kan bestämma räntan, liksom man gör när det gäller statslåneräntan.

Fru talman! Jag ska svara kort på frågorna. Det är just avgäldsräntans nivå som är en av de stora diskussionerna, där det gäller att hitta rätt nivå. Det som är ett problem, kan jag nämna, är att i vissa delar av landet anser tomträttshavare att det blir något sämre på kortare sikt medan man i andra kommuner anser att det blir bättre på kort sikt. Sammantaget tror jag att det skulle vara bättre för alla parter, men om det lyfts fram på detta sätt är det alltså svårt att gå vidare. Diskussionen och utredningen fortsätter. På frågan om man kan lagstifta är svaret att det går, anser vi. Det är bättre för förutsägbarheten än att Riksgäldskontoret ska avgöra den frågan.
Fru talman! Det här är komplicerade frågor. Både justitieministern och jag, med vår bakgrund som jurist och arkitekt, har fått anlita expertis för att förstå den komplicerade lagstiftningen. Det måste vara svårare för dem ute i kommunerna, särskilt i små kommuner, att just beräkna avgäld, ränta och upplåtelsetid. Jag är glad att en lagändring är på gång, och jag hoppas att den kommer att ligga på vårt bord under våren. Jag vill ta upp en sak till, och det är den andra variabeln när man beräknar avgälden, dvs. värdet av marken. Värdet på marken är ju extremt högt i våra storstäder, och taxeringsvärdena används i många kommuner för att räkna fram avgälderna. Höjs taxeringsvärdet så höjs avgälden oftast med samma procentsats. Ett exempel är från min hemkommun Göteborg, där taxeringsvärdet höjs med 69 % i de västra stadsdelarna, där vi också har många tomträtter. Det blir alltså orimliga höjningar av avgälden vid omförhandlingar. I den senaste lagrådsremissen från 1998 föreslås att värdet av marken ska bestämmas olika beroende på om det är en kommersiell fastighet eller en fastighet för småhusändamål. För småhusändamål bestäms markvärdet vid den allmänna fastighetstaxeringen, och för kommersiella fastigheter kommer fri värdering att ske vart femte år. Man föreslår vidare att penningvärdesförändringen ändras varje år och att den följer konsumentprisindex. Min sista fråga till ministern är om han kan tänka sig vid lagregleringen att penningvärdesförändringen av marken kan följa konsumentprisindex.

Fru talman! Jag svarar ett försiktigt ja. Jag är inte helt övertygad. Men som jag nu bedömer det är svaret ja.

Fru talman! Lennart Fridén har frågat vad som gjorts för att avslöja STASI-spioner i Sverige, vad ytterligare som kommer att göras och varför så lite har hörts från den svenska regeringen. Som min företrädare uttalade vid ett flertal tillfällen under förra året har Säkerhetspolisen, såväl före som efter murens fall, bedrivit ett omfattande arbete med att kartlägga STASI-aktivitet i Sverige. Sedan 1988 har Säkerhetspolisen utrett ungefär 45 ärenden. I sju av dem har förundersökning inletts. Förundersökningarna har lagts ned på grund av att brott inte kunnat styrkas eller att misstänkta brott varit preskriberade. I flera av de andra ärendena har Säkerhetspolisen haft samtal med aktuella personer. Säkerhetspolisen gör bedömningen att man haft en så bra tillgång till uppgifter att möjligheterna att utreda aktuella ärenden varit goda. En stor del av de STASI-handlingar som finns kvar hanteras av en särskild myndighet, Gauckmyndigheten. När det gäller frågan om svensk aktivitet vid dess arkiv är det viktigt att notera att det i detta arkiv framför allt finns uppgifter om inrikesspionage, som inte skulle föra utredningar om svenska förhållanden framåt. De frågor som Lennart Fridén tar upp handlar bl.a. om misstankar om brott mot rikets säkerhet i pågående eller nedlagda förundersökningar. Sådana uppgifter omfattas i mycket stor utsträckning av sekretess. Det är därför naturligt att någon mer detaljerad redovisning av vad som händer inte kan ges varken från regeringens eller Säkerhetspolisens sida. Säkerhetspolisen har dock i sina öppna verksamhetsberättelser redovisat resultatet av sitt arbete med kartläggning av STASI-aktiviteter. Det återstår fortfarande en del arbete med att få fram uppgifter om den aktivitet som det forna Östtyskland bedrev mot Sverige. Säkerhetspolisen fortsätter därför sitt arbete. Mitt svar på Lennart Fridéns fråga i dag är att regeringen inte nu avser att vidta några åtgärder i saken.

Fru talman! Jag får tacka statsrådet för svaret. Det är första gången det har givits något svar med substans, för tidigare har ansvariga ministrar bara menat att de utgår från att polisen gör det den ska. Nu låter statsrådet Bodström oss veta ungefär hur många utredningar som har gjorts och vad som har hänt med några av dem, och det tycker jag är positivt. Justitieministern talar i sitt svar också om Gauckarkivet strax utanför Berlin. Även om det har sin speciella karaktär och främst täcker MFS och STA finns där material som skulle kunna hjälpa till i utredningar även rörande Sverige. Vid samtal i Berlin i höstas fick jag kommentarer av typen "Ja, svenskarna har ju inte direkt sprungit ned dörrarna hos oss". Däremot har man tydligen från våra grannländer varit mycket mer intresserad, trots att mycket tyder på att Sverige av olika skäl var det från DDR:s sida mest intressanta landet. STASI glömde att förstöra säkerhetskopian av utlandsspionagets databank, och den har innan den återgått till Tyskland hanterats av CIA, bl.a. Där lär finnas mycket att hämta. Vårt grannland Finland har medgivit att de berördas namn får offentliggöras under förutsättning att de själva får ta del av de data som berör dem. I Norge påbörjades i höstas den första rättegången mot en Självfallet ska vi inte syssla med retroaktivitet i det svenska rättsväsendet. Det har dessvärre gjorts i ett antal fall. Preskriberat är preskriberat. Men många undrar över varför vi inte gör som t.ex. Danmark. I maj förra året beslöt Folketinget att fakta skulle forskas fram om detta eller, som man kunde läsa, att "Danmarks fjender skal frem i lyset" och "Den kolde krig under lup". Som kontrast till detta noterades i den danska pressen i den efterföljande debatten - jag ska nöja mig med att citera från Berlingske Tidende - Det betyder att svenskarna skyddar sina STASI spioner. Det låter väl inget vidare, justitieministern? Har regeringen något skäl till att vi inte ska lyfta fram, som t.ex. socialdemokraterna i Danmark har ställt sig bakom, landets fiender i ljuset? Jag har här några kopior av s.k. SIRA-dokument från de tyska arkiven. På ett antal av dem finns det överstrykningar av namn, som uppenbarligen har stått i klartext. Det kan inte med modern teknik vara omöjligt att få fram vad där har stått. Med tanke på att en del av dessa överstrykningar står i anslutning till ledande personer i Sverige kan man förmoda att dessa "mörklagda" personer haft en mycket central position eller rört sig nära landets ledning. Hon eller han kanske finns där ännu. Hon eller han kanske ingår i en viktig struktur i vårt samhälle. Jag tycker, justitieministern, att inga stenar får ligga ovända i dessa frågor. Passiviteten eller resignationen som kan anas i justitieministerns svar tycker jag i stället borde ha varit en klart uttalad vilja till en utstädning av denna unkna epok i mänsklighetens historia vad gäller Sverige. Det hade varit bättre än att frågan dyker upp igen i form av t.ex. en motion, med tanke på hur sådana brukar hanteras av majoriteten bara därför att de kommer från någon som representerar fel parti. Efter min debatt i frågan förra gången - det var under en frågetimma som jag kunde rikta frågan till dåvarande tjänsteförrättande justitieminister Lena Hjelm-Wallén - fick jag ett svavelosande brev från en anonym person skickat till riksdagsadressen. Jag frågar mig om det var en av dem som är rädda för att bli avslöjade. För att tala ett språk som ministern kanske förstår ännu bättre hade jag velat se mitt inkast förvaltas i en rusning mot mål och inte bara som en klackspark över sidolinjen.
Fru talman! Jag vill säga att detta är en viktig och angelägen fråga. Det är ingen tvekan om den saken. Det är inget avslutat arbete, utan det fortgår. Ett av de problem som finns med att diskutera frågan är att mycket är sekretessbelagt. Jag vill ändå nämna att Säkerhetstjänstkommissionen har regeringens uppdrag att klarlägga de svenska säkerhetstjänsternas författningsskyddade verksamhet. I kommissionens arbete ingår bl.a. att bedöma säkerhetstjänsternas hotbildsbedömningar. I det sammanhanget är STASI-arkiven intressanta. Säkerhetstjänstkommissionen kommer därför att studera dessa. Justitiedepartementet besökte också under förra året det tyska inrikesministeriet för att göra sig en bild av tillämpningen av lagstiftningen om Gauckarkivet, men också för att underlätta för Säkerhetstjänstkommissionen att få tillgång till arkivmaterialet.
Fru talman! Det är riktigt. Visst kan man få använda sig av deras material. Det kan man t.o.m. göra som privatperson. Jag väntade själv i ganska många år, för jag tyckte att det var viktigare att de f.d. DDR medborgarna fick en chans att utnyttja resurserna och se vilka det var som hade sprungit och skvallrat på dem, innan jag för egen del tog reda på vad STASI tyckte var intressant om min ringa person. Fru talman! Herr justitieminister! Det finns ännu en aspekt på detta som har med ministerns område att göra. Det har väckt uppseende hur snabbt en del öststatsligor av maffiakaraktär har lyckats etablera sig i väst. Numera vet man att en del av de gamla strukturerna har överlevt i ny form. Man kan inte bortse från att det även i Sverige kan finnas både gamla aktiva agenter, "sovande" agenter och bara s.k. nyttiga idioter, som efter hot om avslöjande har hjälpt till med att etablera brottssyndikaten även här. Även av det skälet måste det finnas stor anledning att de avslöjas. Om man ska kunna hålla ett öga på dessa figurer kan allt detta inte hållas hemligt.
Fru talman! Vad gäller brottslig verksamhet är det så - det vet vi alla - att det är polisen som utreder. Regeringen har ingen avsikt att lägga sig i någon brottsutredning, oavsett om det gäller spioneri eller annan brottslighet som sker i Sverige.
Fru talman! Då vill jag bara skicka med en liten sak. Det har givits så många löften här i dag från både frågeställare och svarande ministrar. Det och det ska åtgärdas. Jag kan ge detta lilla löfte: Om jag fortsättningsvis upplever, trots att jag inte har någon större inblick i detta, att det arbete som borde kunna göras på detta område inte görs - det är den uppfattning som jag har efter kontakter i Tyskland - kan jag lova att jag återkommer i denna fråga. Dessa frågor kommer väl ändå då och då upp på regeringens bord, hur överbelastat det än månde vara. Det kan finnas skäl att då diskutera om inte den form av utredning som man nu håller på med i Danmark skulle vara bra, där man klarlägger allt i forskningens form och utan att för den skull hämnas på dem som hade onda avsikter mot det egna landet. Då skulle man få klargjort vilka det var och hur strukturerna såg ut, så att det en gång för alla blev utrett.

Fru talman! Gunnel Wallin har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att förbättra den svenska kriminalvården, för att förhindra den planerade storskaligheten inom kriminalvården och för att de storskaliga enheterna ska passa in på de målsättningar som finns inom rehabiliteringsprogrammen. Bakgrunden till Gunnel Wallins interpellation är - som jag förstår det - att Bertel Österdahl har informerat justitieutskottet om ett förslag som innebär att en eller två nya anstalter ska byggas. Jag vill därför inledningsvis betona att detta är ett förslag som har utarbetats inom Kriminalvårdsstyrelsen och som regeringen inte tagit ställning till ännu. Det har inte - som Gunnel Wallin påstår - avsatts pengar i budgetpropositionen för någon projektering. Däremot är det så att kriminalvården enligt Kriminalvårdsstyrelsens prognoser måste möta ett ökat platsbehov framöver. Många anstalter är också gamla och i behov av renovering. Dessa och andra frågor om den framtida kriminalvården berörs i Kriminalvårdsstyrelsens förslag. Förslaget kommer nu att diskuteras mellan Justitiedepartementet och styrelsen. Två av Gunnel Wallins frågor gäller storskalighet inom kriminalvården. Till dem vill jag lämna följande kommentarer. En av Riksrevisionsverkets slutsatser i samband med granskningen av kriminalvården förra året var att förändringar bör göras i riktning mot något större anstalter. Sådana förändringar skulle enligt Riksrevisionsverket leda till att resurserna utnyttjas bättre och även till att kvaliteten i verksamheten höjs. Det genomsnittliga antalet platser på svenska fängelser är 66 - vilket är mycket litet internationellt sett. Ett skäl till det är den s.k. närhetsprincipen som tidigare präglade svensk kriminalvård. Den innebär att en intagen ska ges möjlighet att avtjäna sitt straff nära hemorten. Närhetsprincipen har alltmer fått stå tillbaka för andra intressen som t.ex. profilering av verksamhetsinnehållet på olika anstalter. Det säger sig självt att kostnaden per vårddygn generellt sett är högre vid små fängelser än stora. På större anstalter fördelas de gemensamma kostnaderna såsom kostnader för administration och olika servicefunktioner på flera intagna. Vid större fängelser finns också bättre möjligheter att använda sig av personalen på ett flexibelt sätt. Möjligheterna för personalen att utveckla sin kompetens kan också antas vara bättre på en större anstalt. Som Gunnel Wallin är inne på är det viktigt att grupperna i programverksamhet inte är alltför stora. Hur många som vistas på en anstalt totalt sett har däremot ingen betydelse för programgruppernas storlek, om inte anstalten är så liten att det inte går att få ihop en tillräckligt stor grupp förstås. Vid en stor anstalt finns större möjligheter att ha ett brett programutbud. Har man större anstalter är det förstås viktigt att ha en uppdelning i mindre avdelningar. Då kan t.ex. personalen ha en närmare kontakt med de intagna. Vid stora anstalter ökar också möjligheterna till inre differentiering, dvs. möjligheterna att skilja intagna åt inom en och samma anstalt. Detta är en fördel som kriminalvården ofta framhåller. Dessutom främjar större enheter kontinuiteten för de intagna, eftersom man inte behöver byta anstalt i samma utsträckning. Sammanfattningsvis kan man säga att frågan om stora eller små fängelser har många dimensioner. Det finns fördelar både med det ena och det andra alternativet. Jag kommer att fortsätta diskussionerna om detta med kriminalvården, men min gissning är att svensk kriminalvård har behov av både stora och små fängelser. Gunnel Wallin har också frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att förbättra svensk kriminalvård. På den frågan kan jag i alla fall svara kort. Jag är självklart beredd att vidta alla rimliga och möjliga åtgärder som kan förbättra svensk kriminalvård, dvs. allt som gör att de påföljder som domstolarna dömer ut kan verkställas på ett säkert och humant sätt som minskar risken för återfall i brott.
Fru talman! Jag vill tacka justitieministern för svaret. Även om det har gått en tid sedan interpellationen ställdes blev det ändå en sen timme här, men jag tycker ändå att vi ska ta den här debatten nu. Min första fråga till ministern är om det rör sig om en eller två nya stora anstalter. Men det är kanske inte heller är diskuterat. Jag tror säkert att det finns en orsak till varför generaldirektörer lyfte upp frågan i justitieutskottet inför budgetarbetet i höstas. Det är i Kriminalvårdsstyrelsens budget som man har anslagit medel. Det var kanske en liten missuppfattning. Där har man också ett projekt, och det var det projektet som förelades oss i utskottet i höstas. Det projektet visar 250 platser med 100 kvadratmeter per intagen. Motiven var, precis som justitieministern sade, behovet av fler platser - det är vi väl medvetna om - och att gamla anstalter ska ersättas. Det är tal om Västervik, Kalmar, Karlskrona, Kristianstad och Malmö. Det är det området det gäller. Dessutom är småskaligheten inte kostnadseffektiv. Det är viktigt med helhetssynen i effektivitetstänkandet. Det har nämnts tidigare här under debatterna. Det är inte bara anstalterna i sig som är avgörande för en effektiv kriminalvård, men just storleken har en avgörande betydelse, och även placeringen, för att rehabiliteringen ska få så stor effekt som möjligt. Om man tittar på hur problemen ser ut kan man se att det är alltfler på våra anstalter trots att fler avtjänar straffet utanför. Vi har alltfler livstidsdömda. Man pratar om den tickande bomben. Vi har en hög återfallsprocent. Dessutom har vi den alltmer ökande spridningen av narkotika som har diskuterats här. Vi har överfullt på häktena och svårigheter att placera. Man passar inte in i grupperingarna. Vi har riskbilder med organisationer och gängbildningar, angrepp på personal och mellan intagna. De stora nedskärningarna som drabbat bl.a. rehabiliteringen och resurserna har vi diskuterat. Vi har personalrekryteringen och yrkesstatusen. Det finns en lång räcka av bekymmer som man måste ta itu med. Jag tycker att det är oroande att man vill koncentrera anstalterna till stora enheter och koncentrera dem till storstäderna. Det verkar väldigt dumt ur arbetsmarknadssynpunkt att lägga dessa anstalter i storstäderna. Från Stockholm kommer t.ex. uppgifter om att det finns vissa avdelningar på Kronobergshäktet där all personal är utbytt efter ett år. På andra enheter i Stockholm är utbyteshastigheten kanske två år och i bästa fall tre. Vad kostar det inte med en så stor rekrytering? Hur ska man kunna kompetensutveckla en sådan personalgrupp? Hinner de över huvud taget med att tillägna sig kriminalvårdskunskap för att kunna ha en god påverkan på de intagna? Det är sådana saker som jag tvivlar starkt på. Det har diskuterats att Malmö skulle vara ett förslag - det har åtminstone stått i den skånska pressen - med den arbetsmarknadssituation som där är och det omloppet av personal som också förekommer på
Fru talman! Jag tycker att de förslag som vi fick presenterade av Bertel Österdahl var utmärkta. Jag hoppas verkligen att Kriminalvårdsstyrelsens utarbetade förslag på en anstalt, vad jag förstår, kommer att falla i god jord och anammas. Det behövs nya anstalter. En del av de stora gamla är från 1800-talet. Det är svårt att bedriva en bra verksamhet i så gamla lokaler. Av planläggningen som jag har tagit del av framgår det att det är flera byggnader och stora grönområden emellan. Jag tycker att det motsäger det som Gunnel Wallin har interpellerat om, nämligen att det ska vara storskalighet. Ca 250 platser som administreras på ett sådant sätt att det blir utspritt anser inte jag vara någon storskalighet. Allt man kan göra i denna nya anstalt är ju väldigt positivt. Det går t.o.m. så långt i projektet att det står att skulle bli en miljöanstalt. Vad skulle jag kunna önska mer? Detta är verkligen ett arbete som jag skulle vilja delta i. Det talas om gröna mål och självförvaltning. Jag har efterlyst självförvaltning i kriminalvården. Vi har gjort utskottsresor till Kanada, och där har vi sett bra exempel. Kriminalvården har ju också gjort resor till Kanada, så där kan vi förenas. Det talas om meningsfulla sysselsättningsmöjligheter, och det skulle bl.a. vara miljöarbete. Programverksamheten, som har nämnts här tidigare, skulle kunna förbättras. Den här differentieringen skulle man kunna göra pö om pö i personernas utveckling. Alltihop är toppen. Jag hoppas att de här planerna omsätts och att Miljöpartiet får delta i det arbetet.
Fru talman! Jag ska först säga att det inte går att säga att det blir en eller två anstalter. Det är nämligen inte klart att det blir någon alls. Jag vill understryka att det är diskussioner som pågår. Jag träffade Kriminalvårdsstyrelsen, Bertel Österdahl, i höstas. Vi ska träffas senare i vår och diskutera det här. Men det är ingenting annat än diskussioner så här långt. Det känns inte riktigt meningsfullt att gå vidare med frågan om hur det i så fall skulle se ut innan man har tagit ställning till om det blir något över huvud taget. Jag vill bara kort säga att det finns fördelar med större fängelser. Det finns effektivitetsskäl. Det kan vara lättare att anpassa verksamheten efter den verklighet som kan råda vid det aktuella tillfället. Det finns också nackdelar vad gäller närhetsprincipen. Det blir längre för intagna och deras familjer, och svårigheterna att träffas ökar. Vad gäller behov inom kriminalvården har vi diskuterat det tidigare i kväll. Jag vill bara upprepa att det görs stora satsningar för att förbättra olika saker inom kriminalvården. Resurserna kan gå till bättre utbildning, till bättre möjligheter att rehabilitera missbrukare och till att förbättra miljön inom fängelserna.
Fru talman! Jag skulle vilja säga till justitieministern att det säkert vore värdefullt att ha en diskussion längre fram när det förekommer mer fakta på bordet i en situation där man har större möjligheter att ha en dialog. Det här är ju otroligt viktiga frågor. En anstalt på 250 platser tycker jag är en stor enhet om man jämför med det vi har i dag. Det sägs att det är ett snitt på 66 platser. Det finns ju många små enheter. Men 250 platser är ändå en stor enhet. Tittar vi på de erfarenheter man har gjort på Kumla och Tidaholm har man fått göra förändringar därför att det inte fungerar. Det här med sektionering kommer aldrig att innebära vattentäta skott. Det finns ju förebilder. När jag lyssnar på Kia Andreasson kan jag kanske förstå hennes hurra. Men det här med kretsloppsanpassning kan man också genomföra i mindre enheter och utanför storstaden. Jag tror att det är mycket lättare att göra det. De idéerna skulle man säkert kunna använda sig av på enheter på annat sätt. Man har ju alltid förebilder. Kia Andreasson nämnde Kanada. Vi var där tillsammans på utskottsresa, man går över till en decentralisering i Kingston. Jag tyckte att det var mycket positivt. Däremot är man skrämd över de stora enheter som finns i USA. Jag skulle tycka att det vore värdefullt om vi kunde ha en diskussion längre fram när vi har fått mer på fötterna i den här diskussionen, kanske även ur rehabiliteringsperspektivet.
Fru talman! Jag ska bara nämna närhetsprincipen. Den har vi övergivit. Vi ser i stället till verksamhetens innehåll, till programverksamhet och till vad personerna skulle få mest hjälp av. Den principen behöver inte hindra den här utvecklingen.

Fru talman! Gunnel Wallin har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att reglera ansvarsfrågan för gripna och anhållna mellan polis och kriminalvård, för att lösa bristen på häktesplatser i södra Sverige och för att arrestlokalerna i Helsingborg ska vara rimliga ur säkerhetssynpunkt och ur arbetsmiljösynpunkt. Inledningsvis vill jag säga att jag i viss mån delar Gunnel Wallins oro över situationen på Sveriges häkten. Det är visserligen ofrånkomligt att situationen på häktena varierar och att tillfälliga toppar kan uppstå under året. Men det är inte acceptabelt att häktade personer placeras i polisens arrestlokaler, i varje fall inte under någon längre tid. Det är inte heller acceptabelt att häktade personer blir kvar i häkte lång tid efter det att deras domar blivit verkställbara. Vad gäller ansvaret för gripna och anhållna regleras det i lagen om behandlingen av häktade och anhållna. Regleringen innebär att om en gripen eller anhållen person förvaras i en lokal som står under Kriminalvårdsstyrelsens tillsyn, dvs. i praktiken ett häkte, så är det styrelsen som fattar besluten om honom eller henne. Däremot kan det råda viss oklarhet när det gäller kriminalvårdens ansvar för att tillhandahålla häktesplatser för dessa grupper. Polisen har på många håll samlat sina utredningsresurser till ett begränsat antal platser, ofta där det finns ett häkte. Det har inneburit att gripna och anhållna som tidigare varit placerade i olika polisarrester i större omfattning placeras i häkten på utredningsorterna. För ett antal år sedan då det fanns gott om häktesplatser var detta inget problem. Som situationen ser ut i dag kan det innebära vissa problem bl.a. för kriminalvårdens planering. Det kan därför finnas skäl att ta upp en diskussion med de berörda myndigheterna i denna fråga. Det finns flera bidragande orsaker till att det råder brist på häktesplatser. Antalet häktade har ökat. Det är inte heller ovanligt att de dömda själva vill sitta kvar i häktet så länge som möjligt. Detta kan leda till att placeringen på anstalt fördröjs. En annan orsak är kriminalvårdens svårigheter att placera ut dömda i anstaltsorganisationen. För att råda bot på det problemet har Kriminalvårdsstyrelsen beslutat om en ny placerarorganisation och en ny anstaltsindelning. Placeringarna kommer i fortsättningen att skötas av elva placerare stationerade vid tre myndigheter i landet. Den nya anstaltsindelningen innebär att klassystemet slopas och att anstalterna delas in i öppna, slutna och slutna avdelningar med förhöjd säkerhet. Enligt Kriminalvårdsstyrelsens bedömning kommer dessa förändringar att bidra till att fler intagna är placerade på rätt plats vid rätt tillfälle samt att platserna utnyttjas effektivt med ca 90 procents beläggning. I sitt budgetunderlag för år 2001 begärde Kriminalvårdsstyrelsen extra resurser för att utöka antalet platser både på anstalter och i häkten. Som bekant har kriminalvården fått ett ekonomiskt tillskott. I budgetpropositionen angav regeringen särskilt att medlen skulle användas bl.a. till att möta kommande volymökningar. Under året kommer därför nya anstaltsoch häktesplatser att öppnas. Det är min förhoppning att dessa åtgärder ska leda till att situationen på landets häkten förbättras. Från Justitiedepartementets sida kommer vi att noga följa utvecklingen. Vi kommer också att överväga behovet av ytterligare åtgärder från regeringens sida. När det gäller arrestlokalerna i Helsingborg delar jag Gunnel Wallins uppfattning att dessa bör vara "rimliga ur säkerhetssynpunkt och arbetsmiljösynpunkt". Jag är säker på att polisen inte heller har någon annan uppfattning. Som Gunnel Wallin säkert känner till är det inte min uppgift att ta närmare ställning till vilka åtgärder - om några - som behöver vidtas beträffande arrestlokalerna i Helsingborg.
Fru talman! Jag tackar justitieministern för svaret. Det är bra att ministern delar oron över situationen i häktena. Det är ingen ny fråga. Den är inte initierad av någon tillfällig topp, utan situationen är besvärlig över stora delar av vårt land. Skåne har bekymmer. Det är problem i Gävle och i Gävleborgs län. Arresten i Sandvikens polishus används därför att häktet i Gävle är fullt. Där behövs det också en upprustning. Göteborg har bekymmer. Härnösand har bekymmer. Listan kan göras lång. Det är inte acceptabelt att häktade placeras i polisens arrestlokaler, säger ministern. Det strider mot reglerna i rättegångsbalken. Arresten är till för gripna och anhållna, och då i högst en till två dagar. Så är det bara. Det har också kommit en skrivelse sedan jag skrev den här interpellationen från länspolismästaren i Skåne angående brist på häktesplatser. Man ser allvarligt på det här. Det ställer till betydande problem och leder till stora kostnader. Förvaringen av häktade är långt borta och det blir utredningssvårigheter, som vi tidigare har nämnt här. Detta påtalade jag i en interpellationsdebatt i mars 1998. Men problemen är faktiskt än värre i dag. När det gäller att ha häktade på arrestplatser har JO också påtalat detta. Rättegångsbalken medger ej att häktad förvaras på annan plats än i häkte, om inte utredningsskäl motiverar detta och rätten förordnat därom. Det finns alltså inte stöd för att ens tillfälligt förvara häktade hos polisen om inte rätten förordnat om det. Vad jag förstår av polisen i Skåne kommer man i varje ärende att kontakta åklagaren. Det är inte bra, svarar ministern, att häktade stannar kvar i häktet när domarna är verkställda och dömda själva önskar vara kvar i häktet. Det finns ju regler som säger att de inte ska vara det, och då kan de dömda själva inte ha några önskemål i det fallet. Vi ser att det har skett en kraftig ökning utöver de sju dagarna. Vi har också sett att väntetiderna för dem som ska avtjäna straff ökar. Allt detta måste åtgärdas. Det tillsätts grupper och utredningar, och det är bra. Men situationen är inte acceptabel. Det är inte något nytt. Om man går tillbaka i rapporterna finner man att det ser likadant ut år efter år. Det behövs handling på alla sätt. När det gäller arrestlokalerna i Helsingborg blir jag lite orolig när ministern säger: Det är inte mitt ansvar. Ytterst är det ju en arbetsmiljöfråga, och då är ministern faktiskt ansvarig. Har man varit där en gång glömmer man det aldrig. Det är fruktansvärt. Och det är fruktansvärt att man använder dessa platser också för häktade under lång tid. Så kan vi inte ha det.
Fru talman! Jag anser också att det var ett stort misstag att lägga ned häkten så som det gjordes tidigare. Justitieministern säger också det i sitt svar. Det måste repareras. Jag vill fästa uppmärksamheten på Östersund där det inte finns något häkte längre. Följden blir att poliserna måste åka långa vägar. Så är det på flera platser. Man åker i skytteltrafik, och poliserna får kostnaderna. Före 1996 kunde polisen gå en trappa upp i polishuset, för då fanns det häktesplatser för 19 stycken. Men nu får man alltså köra 50 eller 80 mil. Man får åka till Härnösand. Ibland är Härnösand fullt. Då får man åka till Umeå, Gävle eller Falun. Det medför alltså hotellkostnader, övertid, traktamenten, bilkostnader. Ibland får de vara borta i tre dygn. Det är helt absurt. Årligen häktas ungefär 100 personer i Jämtland. Man förlorade närmare 100 arbetsdagar, förutom kostnaderna. Det blev också sämre utredningar. Man har försökt att göra färre häktesresor genom att ringa och faxa, men det kan man inte alltid göra. Det innebär ju en försämring, och förhören kan inte genomföras som de borde. Ibland sitter folk i arrestlokalerna, men de är inte heller bra. De är så lyhörda att intagna kan ropa mellan cellerna. Det har visat sig på resultaten vid rättegångarna att de som suttit i arrestlokalerna har kunnat kommunicera med varandra. Jag ser av svaret att det kan finnas skäl att ta upp en diskussion med berörda myndigheter i denna fråga. Det kan det verkligen. Riksdagens revisorer har gjort en utredning för att se hur det slog när kriminalvården sparade pengar. Det var ingen samhällsekonomisk vinst. Det underlag som kriminalvården hade för sitt beslut att lägga ned häktet var dåligt. Då måste man ju göra om det. Det finns lokaler i Östersund som går att använda. Den ursprungliga lokalen används till annat, men det finns gott om lokaler.

Herr talman! Karin Enström har frågat mig om vilka åtgärder jag ämnar vidta för att förkorta handläggningstiderna från ansökan till beslut för permanent uppehållstillstånd. Jag instämmer i att det är otillfredsställande med handläggningstider som i vissa fall är långa, särskilt för den enskilde individen men också ur ett kostnadsperspektiv för samhället. Regeringen fäster därför stor vikt vid snabbhet och effektivitet i beslutsfattandet i asylärenden samtidigt som högt ställda krav på rättssäkerhet upprätthålls. I årets regleringsbrev till Migrationsverket och Utlänningsnämnden har regeringen utöver mål för handläggningstiderna även angett mål för myndigheternas ärendebalanser. I syfte att förkorta och effektivisera handläggningen av asylärenden har regeringen såväl föregående som innevarande år förstärkt anslaget till Migrationsverket med 24 miljoner kronor och anslaget till Antalet asylsökande har under den senaste tiden ökat och regeringen följer därför noggrant hur detta påverkar handläggningstiderna och behovet av ökad resurstilldelning till Migrationsverket och Utlänningsnämnden. Efter genomförandet av den s.k. Hjalmarreformen har Migrationsverket utifrån sin roll som central utlänningsmyndighet ett övergripande ansvar för hela processkedjan. Detta syftar också till att effektivisera handläggningen av asylärendena. Regeringens ambition att effektivisera handläggningen av utlänningsärenden har också fått genomslag i utlandsmyndigheternas verksamhet. Hanteringen av utlänningsärenden är i dag en integrerad och viktig del av arbetet. Sammantaget har detta lett till att rutiner utarbetats för att underlätta den praktiska ärendehanteringen i syfte att få ned handläggningstiderna. Utlandsmyndigheterna har också getts ökade resurser för handläggningen av utlänningsärenden. Elva utlandsmyndigheter har fått speciella migrationstjänstemän. Dessa kan bidra till att öka möjligheterna till framförhållning och tidig planering för nödvändiga insatser samt ha en viktig operativ roll i ärendehanteringen. Utökad rapportering från utlandsmyndigheterna om migrationsfrågor leder även till mer heltäckande beslutsunderlag. Sammantaget avses detta leda till kortare handläggningstider. Regeringen verkar således med såväl finansiella som andra medel för att öka effektiviteten i myndigheternas beslutsfattande, vilket lett till förkortade handläggningstider. Under tiden som den asylsökande väntar på beslut i tillståndsfrågan erbjuds han eller hon att delta i olika former av organiserad verksamhet, vilket syftar till att den enskilde ska få mening och struktur i vardagen under sin vistelse i Sverige. Den organiserade verksamheten ska vara så utformad att den kan vara till nytta för den enskilde oavsett utgången i tillståndsfrågan. Som en del av den organiserade verksamheten anordnas bl.a. utbildning av varierande utbud, ofta med inslag av praktikplatser. Inte minst för sjukvårdspersonal finns lyhördhet från landstingen att erbjuda praktikplatser för asylsökande med sjukvårdsutbildning. Även om läkare, sjuksköterskor m.fl. av formella skäl inte kan vara verksamma inom sitt yrke under tiden som de är asylsökande ges de en god möjlighet till insyn i svensk sjukvård. Migrationsverket också möjlighet att utfärda bevis om undantag från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Ett sådant undantag kan lämnas om Migrationsverket bedömer att verkets beslut i ärendet inte kommer att kunna fattas inom fyra månader från den dag asylansökan lämnades. Jag vill slutligen betona att det är av största vikt att rättssäkerheten, humaniteten och värdigheten upprätthålls under hela prövningsprocessen.
Herr talman! Inledningsvis vill jag tacka biståndsoch migrationsministern för svaret. Det är glädjande att ministern instämmer i min kritik mot de i många fall orimligt långa handläggningstiderna. Uttrycket handläggningstid är ju vedertaget men säger egentligen mycket lite om att varje dags extra handläggningstid också ofta innebär ännu en dag av hopplöshet och psykiskt lidande för den asylsökande. Under 1999 - Migrationsverket har ännu inte kunnat ge mig siffror för hela år 2000 - hade ett grundärende hos Migrationsverket en genomsnittlig handläggningstid på 226 dagar. Verkets målsättning är en handläggningstid på sex månader. Den målsättningen uppfylldes 1998 till 52 %, dvs. i hälften av fallen, 1999 till 43 %, dvs. i mindre än hälften av fallen, och fram till oktober 2000 till 55 %. De flesta av dem som får ett negativt besked överklagar dessutom till Utlänningsnämnden. 1999 var den genomsnittliga handläggningstiden för avvisningsärenden 290 dagar. Om man lägger till tiden för nytt sökande av uppehållstillstånd, som i genomsnitt är 94 dagar, får vi fram en genomsnittlig väntetid på beslut på sammanlagt 620 dagar. Det är alltså genomsnittstider. Det finns alltså fortfarande många som väntar mer än Det är inte min mening att trötta ut er med den här sifferexercisen och statistiken. Det jag vill få fram är att bakom de här framräknade torra och kalla siffrorna döljer sig ett mycket stort mänskligt lidande. Det döljer sig barn som på grund av att de tar ett alltför stort ansvar för familjens situation måste ta sömnmedel varje kväll och i vissa fall t.o.m. försöker tända eld på sig själva för att familjen ska få stanna. Det döljer sig människor som får svåra psykiska problem. Det döljer sig splittrade familjer, och tyvärr döljer det sig även människor som på grund av ovisshet och rädsla för framtiden har tagit sina liv. Det döljer sig också ungefär 2 000 gömda flyktingar, varav 200 barn, som inte vågar återvända och därför inte vågar finnas i ljuset. Herr talman! Jag vågar hävda att de svar, de åtgärder och tillskott i budgeten som gjorts, inte är tillräckliga. Därför vill jag än en gång fråga statsrådet om hon anser att de åtgärder som vidtagits är tillräckliga.
Herr talman! Karin Enström och jag är uppenbarligen överens om att vi behöver korta handläggningstiderna ytterligare. Det är också, som jag sade i mitt interpellationssvar, regeringens mening att vi ska gå vidare på den inslagna vägen. Vi kan nu ändå visa på att vi verkligen går åt rätt håll. De extrapengar som Migrationsverket fick förra året har ändå gjort att betydligt fler ärenden har kunnat avgöras inom sex månader. Precis som Karin Enström sade är det inte så kul att rabbla upp en massa siffror. Låt mig bara nämna några av de mer glädjande siffrorna. År 1999 avgjordes 11 800 ärenden inom sex månader, vilket var drygt 40 %. Det kan man jämföra med förra året då 17 500 ärenden avgjordes, varav 60 % inom sex månader. Det här tycker jag visar att vi är på rätt väg. Tittar man också på de genomsnittliga handläggningstiderna för grundärenden, där jag har fått siffrorna från förra året, visar även de att vi går åt rätt håll. Handläggningstiden för grundärenden minskar hos Migrationsverket. Tittar man sedan på Utlänningsnämnden är det samma utveckling där. Även när det gäller ny ansökan om uppehållstillstånd är det en minskning av den genomsnittliga handläggningstiden. Det här är väldigt glädjande. Det är viktigt att Migrationsverket även i år har fått extra miljoner, liksom också Utlänningsnämnden, för att kunna ha fler handläggare med möjlighet att avgöra fler ärenden och komma ned i tid. Jag tror, som sagt, att det här är oerhört väsentligt för samhället men framför allt för de asylsökande. Att få besked i hygglig tid har självfallet mycket stor betydelse för deras välbefinnande.
Herr talman! Det var glädjande siffror. Vi får hoppas att det fortsätter åt det hållet. En annan sak som jag tog upp i min interpellation till statsrådet var frågan om att kunna få arbeta medan man väntar på uppehållstillstånd. Det tog även statsrådet upp i sitt svar. Jag har en direkt fråga som avser just sjukvårdspersonal. Jag känner till exempel där duktiga läkare, som skulle vilja arbeta under sin väntan på ett permanent uppehållstillstånd, på egen hand har bekostat och gjort språktest för att få starta utbildning för att få verka som läkare i Sverige. I just det här fallet - och jag vet att ministern inte kan kommentera enskilda fall - är problemet att kunna finansiera en fortsatt utbildning. Vi har ju läkarbrist, vi har brist på annan vårdpersonal. Vi vet att det är många landsting som är ute i andra länder för att rekrytera personal. Då känns det som ett stort resursslöseri att vi inte tar till vara de människor som redan finns i Sverige. Det skulle vara intressant att höra statsrådets syn på detta. Avser ni att öka möjligheterna att få kompletterande vårdutbildning för att kunna verka i Sverige för dem som i dag väntar på uppehållstillstånd och har grundkompetensen redan från sitt hemland?
Herr talman! Vi har försökt finna en ordning i Sverige där vi kan ge möjlighet för dem som är asylsökande att få praktisera inom sjukvården, men naturligtvis också en lång rad andra former av aktiviteter. Jag tror att det är viktigt, när vi diskuterar asylprocessen, att skilja den från arbetskraftsinvandring. Det är trots allt två olika saker vi talar om. Men vi ska ändå ge så stort utrymme som möjligt för dem som är asylsökande att ha en bra aktivitet under den tid de väntar. Det som spelar roll när vi pratar om personal inom hälso och sjukvården, läkare och sjuksköterskor, är självfallet att patientens säkerhet sätts i centrum. Det innebär att vi också måste ställa krav på den personal som ska arbeta inom hälso och sjukvården. Den asylsökande som kommer hit med exempelvis en läkarutbildning får ju goda möjligheter, den dag som den personen får ett ja på sin ansökan, att dra nytta av de insatser vi gör när det gäller att validera utbildningen och sedan använda den med kanske viss komplettering i den svenska sjukvården. Det här tycker jag är en rimlig ordning. När det gäller möjligheter till aktivitet och arbete är det också en fråga som vi nu har väldigt aktuell när vi arbetar med en harmonisering av asylpolitiken inom EU.
Herr talman! Jag tyckte väl inte riktigt att jag fick svar på frågan om statsrådet avser att öka möjligheterna att arbeta under väntetiden. Jag inser också de svårigheter som finns att skilja mellan olika processer. Samtidigt har vi, som jag sade tidigare, många brister inom hälso och sjukvården. Just inom det området skulle det vara till gagn både för patienter och för de asylsökande och väntande att kunna ta del i det svenska arbetslivet så fort som möjligt. Jag har också en direkt fråga. Har man någon gång direkt övervägt att sätta upp någon form av maxtid för handläggning i asylärenden? Jag vet att frågan inte finns i interpellationen, men jag frågar ändå statsrådet om hon någon gång har övervägt att ha en maxtid. Har väntetiden så att säga gått över denna maxtid får man automatiskt stanna. Det kan ju vara ett sätt att sätta extra fart på ansträngningarna att få fram ett besked.

Herr talman! Margareta Viklund har ställt fem frågor till mig om regeringens insatser till stöd för arbetet mot hiv aids är mycket allvarlig. Det framgår tydligt av FN-organet UNAIDS senaste rapport, i december 2000. Allvaret i situationen, liksom det internationella samfundets engagemang, understryks av att hiv aids. Jag vill också erinra om att FN:s millenniedeklaration, som antogs av medlemsländernas stats och regeringschefer den 5 september förra året, innehåller klara åtaganden bl.a. vad gäller minskningen av hiv aids. I dag är Sverige en mycket aktiv partner till FN:s program mot hiv/aids, UNAIDS, där Sverige ingår i styrelsen. Också i det arbete som bedrivs på detta område av UNAIDS medfinansiärer och Världsbanken är Sverige starkt engagerat och ingår i styrelsen i flera av dessa FN-organ. Vi har vid flera tillfällen understrukit vikten av att medfinansiärernas landprogram innehåller hiv/aids-komponenter utifrån deras respektive mandat. T.ex. har FN:s befolkningsfond - UNFPA - en gedigen erfarenhet av att diskutera sexualitet och hur man motverkar överföring av könssjukdomar, inklusive hiv. Information, rådgivning och distribution av kondomer är några av de aktiviteter Sverige uppmuntrar UNFPA att fortsätta arbeta med för att förebygga epidemin. Vad gäller UNAIDS ökar det svenska stödet i år från 37 till 47 miljoner kronor. Sverige är därmed en av UNAIDS största givare. Jag vill här också nämna den extra generalförsamling om hiv aids. Förberedelserna har redan inletts, och ett första möte med företrädare för riksdagspartierna, svenska myndigheter och svenska enskilda organisationer kommer att hållas den 7 februari. En övergripande strategi för svenskt internationellt arbete kring hiv aids-sekretariatet i Zimbabwe sitt arbete hösten 2000. En fundamental aspekt i strategin är att arbetet mot hiv aids är att landet i fråga har en sammanhållen och medveten strategi eller policy på området. Denna måste vara utformad på ett sådant sätt att den når och engagerar alla, dvs. är inkluderande till sin karaktär. I sitt samarbete med andra länder stöder Sverige både offentliga organ och enskilda organisationer - genom Sida får en rad sådana organisationer som arbetar mot hiv/aids svenskt stöd. En svårighet med bromsmedicinerna, som ökar överlevnaden och ger den sjuke möjlighet att leva ett mer människovärdigt liv, är att de fordrar en medicinsk infrastruktur som oftast saknas i de fattigaste länderna. Det är därför de insatser bl.a. Sverige gör till stöd för uppbyggnad av hälsovårdssystem är så viktiga, eftersom det är genom dessa som man i längden kan klara arbetet med vården av de sjuka och den nödvändiga uppföljningen av medicineringen. Inom EU pågår också ett arbete för att inom en rad olika områden påskynda och förstärka insatserna mot hiv/aids, malaria och tbc. Sverige har också ett samarbete med Sydafrika på hälsoområdet med fokus på dessa tre sjukdomar. Samtidigt pågår ett internationellt arbete, där Sverige är engagerat, för att ställa billigare bromsmediciner till fattiga länder till förfogande. Stora läkemedelsföretag har erbjudit kraftigt sänkta priser på ett antal viktiga bromsmediciner. Motståndet mot att tala om sex och behovet av sexualundervisning är på många håll stort, också bland politiska ledare i olika länder. Detta är allvarligt, eftersom information och kunskap om hur hiv/aids sprids och om hur man kan skydda sig är avgörande för att spridningen ska kunna minska. Ökad kunskap bidrar till säkrare sex, inte till ökad promiskuitet, det visar all erfarenhet. Här spelar framför allt UNAIDS en central roll. I det bilaterala samarbetet har Sverige de senaste åren initierat en rad insatser som framför allt fokuserar på ungdomars rätt till sexuell och reproduktiv hälsa. Sådana insatser görs i Afrika, Asien och Latinamerika. Jag vill också nämna att Sverige redan från början i förberedelsearbetet inför den extra generalförsamlingen understrukit behovet av sexualundervisning i de förebyggande insatserna. Låt mig avslutningsvis än en gång konstatera att arbetet mot hiv/aids är och förblir en mycket högt prioriterad fråga för Sverige. Låt mig också erinra om att arbetet mot epidemin som många gånger kan tyckas hopplöst, faktiskt också uppvisar framgångar. Det finns länder som lyckats minska antalet smittade, inte bara i nord utan också i syd - Thailand, Uganda och Senegal. Detta understryker enligt min mening än mer hur angeläget det är att vi genomför de handlingsprogram som finns mot hiv/aids.
Herr talman! Först ber jag att få tacka för svaret, som jag tycker var mycket bra. I princip fick jag svar på alla mina fem frågor. Jag tycker också att svaret andas både engagemang och oro och en insikt i att hiv aids. Vi ligger i frontlinjen i det arbetet. Sida har, som vi fick höra alldeles nyss, flera framgångsrika projekt, t.ex. att man försöker integrera hiv/aidstänkande i allt biståndsarbete. Man har samordningskontor i Zimbabwe, och man ska utbilda ambassadörer i frågan m.m. Detta är bra, och även frivilliga organisationer driver framgångsrika projekt. Ett ekumeniskt samordningsprojekt i Botswana kan nämnas som exempel. Men samordningen mellan olika länders officiella och frivilliga verksamheter måste bli bättre. Det är många aktörer på gång, men det är svårt att finna en helhet. Är man flera som strävar mot ett gemensamt mål och en gemensam inriktning, måste det få större effekt än om man spretar åt olika håll. Risken är den att verksamheten då blir mer och mer uttunnad. Anser biståndsministern att den samordning som i dag finns när det gäller olika organ som arbetar med hiv aids-frågan är oerhört angelägen. Under senare tid har det varit ganska tyst om det här problemet, som det ännu inte finns någon bot för. Tystnaden kom väl egentligen när de s.k. bromsmedicinerna togs fram. Kunde man inte bota kunde man i alla fall bromsa utvecklingen av aids. Tack vare bromsmedicinerna sjönk också antalet aidsdiagnoser. Eftersom den s.k. bromsmedicinen har varit i bruk under en relativt kort tid vet man egentligen inte fullt ut hur biverkningarna ser ut. Denna medicinering kan enligt experterna egentligen kallas ett jättestort experiment. Fortfarande dör människor i aids också i vårt land. En del verkar vara resistenta mot behandlingen, dvs. medicineringen har ingen verkan. Den som står under bromsmedicineringen måste också noga följas av läkare med provtagningar och annat, precis som statsrådet säger i sitt svar. 95 % av hiv/aids finns i de fattiga länderna, och för att bromsmedicinen ska ha full effekt och inte ska bli till mer skada än nytta måste det finnas ett fungerande infrasystem, inklusive ett sjukvårdssystem som fungerar, och det finns inte i alla länder. Enligt de uppgifter som jag har fått kan en felaktig behandling ge större skada än hjälp. Resistens kan inträffa, och dessutom kan virusresistent hiv spridas. Därför måste bromsmedicineringen följas mycket noga. En stor uppgift är då att bygga ut u-ländernas infrasystem. Det finns dock ett alldeles speciellt sätt som man skulle kunna använda bromsmedicinen på, och det är för de gravida kvinnorna och spädbarnen. Det visar sig att bromsmedicinen har en stor effekt för dessa och att man för dem inte behöver ha det fantastiska infrasystem som man annars egentligen behöver ha. Jag tycker att det här är ett område som Sverige skulle kunna göra mera insatser på. Har regeringen några planer på att speciellt engagera sig när det gäller behandlingen av hivpositiva och aidssjuka gravida och spädbarn?
Herr talman! Jag tror att vi kan konstatera att vi verkligen har en gemensam uppfattning i vad gäller att det här är ett oerhört stort problem. Vi behöver verkligen stärka insatserna från Sverige men också från den rika världens sida över huvud taget. Den fråga som nu har diskuterats är hur vi ska kunna öka samordningen. Låt mig ge några exempel på där vi kan se att det görs stora försök att öka samordningen. Nationellt har vi en hiv/aids-strategi sedan en tid tillbaka. Den är en viktig plattform och ett viktigt instrument för oss i arbetet. Vi försöker också nationellt arbeta konkret i u-land. Vårt kontor i Harare är ett sätt att försöka samordna våra insatser framför allt i den del av Afrika som är hårdast drabbad. Rent allmänt när man tittar på samordningsproblematiken är inriktningen, oavsett vilket område vi vill arbeta med, att försöka hitta en samordning mellan länderna på plats tillsammans med partnerlandet. Det är partnerlandet som ska stå för kraven på hur samordningen ska se ut. Det behöver vi utveckla rent generellt. Oavsett om vi bekämpar hiv/aids eller fattigdom i stort är det så vi måste se på samordningsproblematiken i framtiden. Om man lyfter blicken lite mer finns det i Afrika ett samarbete mellan EU och USA om insatser. Det är också ett sätt att pröva att gå vidare för att bli effektivare i insatserna. EU och USA samarbetar på plats i Afrika. I det här sammanhanget vill jag till sist nämna den stora konferens som nu ska äga rum under vårt ordförandeskap. Det kommer att vara ett samlande tillfälle för att se var vi står i dag och hur vi ska gå vidare. Där tror jag att frågan om just samordning av insatserna kommer att bli väldigt betydelsefull.
Herr talman! Jag tror inte att det råder några större skillnader i vår uppfattning om att det är ett väldigt stort problem och att mer måste göras. Mycket kan göras, och mycket har redan blivit gjort. Men på något sätt är det ändå något slags förlamande hand som ligger över detta stora problem även om man gör stora insatser. Det är så stort och på något vis ogripbart att man inte riktigt kan se vare sig början eller slutet på det. Vi har här nämnt Afrika som ett av de stora drabbade områdena. 95 % av alla aidssjuka och hivsmittade finns där. Det är fantastiskt mycket. Bara i den delen av världen, dvs. i Sydafrika, smittas 1 700 människor varje dag, och 15 000-17 000 smittas varje dag i hela världen. Man tror att det finns 4 miljoner smittade i Indien. Vad som händer i Kina vet man egentligen inte. Men man räknar med att det finns 1 miljon smittade också där. Med tanke på att Kina är en stor exportör av blod kan man föreställa sig vilka konsekvenser det kan ha. Det vet man ingenting om. Det är mycket tyst om Kina och hiv/aids. Jag vill fråga om Kina och Asienproblemen diskuteras i dag också i de internationella sammanhang där Sverige är representerat och vad man har för planer för att arbeta inom de områdena. Jag ska gå tillbaka till det jag inte riktigt hann säga i mitt första inlägg och som jag sedan heller inte fick svar på. Det gäller behandlingen av de gravida kvinnorna och de nyfödda barnen med bromsmediciner och om man har några planer att engagera sig mer systematiskt i det problemet. Jag och många med mig tror att det skulle kunna vara ett sätt att angripa problemet. Vi vet redan att det i dag finns problem med alla de miljontals föräldralösa barnen. Jag tycker att de föräldralösa barnen ingår i hela aidsproblematiken. Vilka planer finns egentligen för att ta hand om dem och hjälpa dem till en dräglig framtid, en framtid som de kan våga tro på? Det vore en stor insats för framför allt hela Afrikas utveckling. Men det är också ett problem som sprider sig alltmer i de andra världsdelarna. Egentligen har vi bara sett början av det som kan komma. Själv har jag varit engagerad i den här frågan väldigt djupt ända sedan år 1985 när vi fick testmetoden i Sverige och var med om att bygga upp ett system för att kunna komma åt problemet här i Sverige. Vi vet också att infektionen sprider sig med en enorm fart även om det går långsamt. Det är svårt att säga. Det är en sådan långsam utveckling av sjukdomen. Men vi vet att den sprids på ett oroväckande sätt. Det gäller framför allt i vårt närområde i Ryssland. Vad har vi för möjligheter att mota och förebygga den sjukdomen så nära oss? Baltikum kan också nämnas i det sammanhanget. Jag tycker att den här frågan är så pass allvarlig och stor att man t.o.m. ska ta med den i de säkerhetspolitiska bedömningar man nu gör. Det handlar om att anpassa vårt lands försvar. Det borde också finnas utrustning - och då menar jag medicinsk utrustning - för förebyggande av katastrofer på det medicinskt-biologiska området. Därför tycker jag att man ska vidga säkerhetsbegreppet till att också omfatta denna sjukdom. Det handlar om människors säkerhet.
Herr talman! När det gäller det sista som Margareta Viklund sade har denna hälsofråga tagits upp i FN:s säkerhetsråd. Det visar också på att väldigt många av världens länder och världens ledare uppfattar det som ett oerhört starkt hot även mot säkerheten. Jag kan hålla med Margareta Viklund om att vi står i början av någonting som vi inte riktigt kan se resultatet av. Det är ett väldigt stort, oöverstigligt problem. Men det finns ändå många goda krafter som försöker att arbeta intensivt för att mota sjukdomen även om vi också inser att väldigt mycket mer skulle kunna göras om insikten fanns överallt. Det gör den dessvärre inte. Vi har helt klart ett stort arbete framför oss. I grunden för det arbetet ligger från svensk sida den strategi som jag nämnde och som vi nu har arbetat efter under en tid. Den ska genomsyra det internationella utvecklingssamarbetet och därmed också finnas med i diskussioner. Det gäller oavsett om vi talar om Asien, Kina, Ryssland eller Afrika. Den ska finnas med som en viktig del, och det gör den också. Detta är en fråga som finns med i en levande diskussion. När det gäller frågan om gravida kvinnor har vi upprättat en kommission för vårt samarbete med Sydafrika där också hälsofrågor och hiv/aidsproblematiken finns med. Där finns det nu exempel på insatser från den sydafrikanska sidan för att erbjuda bromsmedicin till hivpositiva gravida kvinnor. Jag känner till att bromsmedicin erbjuds gravida kvinnor i KwaZulu-Natal-provinsen. Detta är naturligtvis något som vi ska följa noga och se hur det ska kunna utvecklas vidare. Det är en viktig målgrupp. Låt mig sedan säga någonting om Ryssland, eftersom Margareta Viklund särskilt tog upp den problematiken. Där satsar Sida just nu 25 miljoner årligen på projekt för att förhindra spridning av smitta i Östersjöregionen. Detta är någonting som finns som en del i Östersjösamarbetet och samarbetet med Ryssland.
Herr talman! Man kan tro att vi här i Sverige kan leva i lugn och ro för sjukdomen aids och infektionen hiv. Men det kan vi faktiskt inte. Det har nämligen visat sig att under det senaste året, 2000, så har antalet hivsmittade ökat oroväckande och alarmerande. Man uttalar att den situation som nu håller på att uppstå också i Sverige är "alarmerande och ängslig". Även andra könssjukdomar och sexuellt överförbara sjukdomar har ökat, och det tycker jag också är allvarligt. Biståndsministern har givit mig många positiva svar och synpunkter. Framför allt är det en reaktion, där jag förstår att problemet är jättestort. Det gäller partnerländerna, och att de är de som ska stå för samordningen. Sverige har som biståndsland med sitt engagemang i de här frågorna också ett stort ansvar för att puffa på här i alla olika sammanhang. Jag vet också att man försöker göra det genom att be ambassadörerna observera problemet. Man försöker också föra in frågan när man samtalar med företrädare för olika länder. Jag tror att man behöver puffa på extra mycket - det är viktigt och angeläget. Det är bra och positivt att man försöker öka stödet för den här frågan och förebygga det hela när det gäller t.ex. Ryssland. Man har ökat siffran till UNAIDS till 47 miljoner kronor. Det tycker jag egentligen inte är så fruktansvärt mycket när man tänker på det stora problem som detta är. Så visst finns det möjligheter att göra mycket mer! Jag fick inte svar på vad vi kan göra med alla de föräldralösa barnen. Vad kan vi göra åt dem?
Herr talman! Mycket av denna problematik måste naturligtvis angripas övergripande i alla våra program för att bekämpa fattigdomen och för att öka människors möjligheter till en bättre levnadsnivå och till en bättre utkomst - över huvud taget till ett bättre liv. I det ligger naturligtvis satsningar på barn rent allmänt med utbildning, hälsovård och andra insatser. Detta får ses som att vi i många stycken måste angripa de här frågorna strukturellt. Det gäller t.ex. det som vi talade om när det gäller effektiv medicinering med bromsmediciner. Förutsättningen för det är att det finns en struktur med ett hälsovårdssystem. Ska man på ett bra sätt kunna stödja barn och deras uppväxt så måste det också finnas en hygglig nivå på både utbildning och hälso och sjukvård för att man ska klara av det. Man måste alltså se detta som en del i våra mer genomgripande program för att bekämpa fattigdomen. I vissa fall måste vi naturligtvis göra särskilda insatser, vilket också förekommer. Det finns projekt som är direkt inriktade på barn på flera håll i våra partnerländer. Låt mig kommentera lite av det som Margareta Viklund säger. Hon frågar: Varför händer det inte mer? Varför är det så trögt? Det viktiga är att vi alltid tar upp frågorna om öppenhet. Det är viktigt att de som står i ledningen för ett land talar öppet om hiv/aids och sexualitet och försöker få en avdramatiserad hållning till detta. Det måste bli tydliga och klara besked. Det är någonting som vi också nu verkligen försöker driva i förberedelsearbetet inför den stora FN-konferensen. Det gäller helt enkelt öppenhetsfrågorna.

Herr talman! Birgitta Sellén har frågat mig om vilka åtgärder jag avser att vidta för att förbättra ungdomars möjligheter att delta i demokratiska verksamheter samt på vilket sätt jag avser verka för att ge Ungdomsstyrelsen adekvata ekonomiska resurser att fullfölja sina uppdrag. Jag vill först understryka att arbetet med att involvera barn och ungdomar i demokratiska verksamheter är allas vårt ansvar. De politiska partierna har här självfallet en nyckelroll i att utveckla former för det politiska arbetet som involverar barn och ungdomar. Regeringen genomför redan i dag ett stort antal aktiviteter för att förbättra ungdomars möjligheter att delta i demokratiska verksamheter. Förra året initierade regeringen ett utvecklingsarbete som vi kallar Tid för demokrati, med syfte just att utveckla demokratin och öka medborgarnas deltagande i de politiska beslutsprocesserna och i samhällslivet. Ungdomar ses som en mycket viktig grupp i detta utvecklingsarbete. I arbetet ingår bl.a. att ekonomiskt stödja olika demokratiprojekt runt om i landet. I den första omgången fick 66 av 412 projekt stöd, varav 16 riktade sig till ungdomsgruppen. Ungdomarnas demokratiska engagemang uppmuntras på olika sätt av skolan. Regeringen verkar för att ge ökade möjligheter till unga att påverka i skolan.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 För att ytterligare stärka ungdomars delaktighet i den kommunala demokratin har regeringen tillsatt en parlamentarisk kommitté, den s.k. Kommundemokratikommittén, som ska lämna sitt slutbetänkande i maj. Kommittén ska bl.a. föreslå åtgärder som kan göra barn och ungdomar mer delaktiga i den kommunala demokratin. Kommittén ska också studera erfarenheterna av de försök som gjorts med kommunala ungdomsråd och ungdomsparlament, och diskutera hur dessa kan användas för att öka ungdomars erfarenheter och kunskap om den kommunala demokratin. Bl.a. denna kommittés arbete och Demokratiutredningen ligger till grund för den demokratiproposition, som jag avser att lägga på riksdagens bord hösten 2001. I demokratipropositionen kommer självfallet ungdomsperspektivet att vara framträdande. Det statliga stödet till ungdomsorganisationerna är en viktig del av ungdomspolitiken, då det är ett konkret sätt att stödja ungdomarnas eget engagemang och möjligheter till inflytande. Målen för statsbidraget till ungdomsorganisationerna är att främja barns och ungdomars demokratiska fostran, att främja jämställdhet och jämlikhet, att ge barn och ungdomar en meningsfull fritid och att engagera fler unga i föreningslivet. Ungdomars möjligheter att delta i demokratiska verksamheter stärks genom det statliga bidraget till barn och ungdomsorganisationer och medlen från överskottet från AB Svenska Spels värdeautomatspel. Detta ger oss möjligheter att använda drygt 100 miljoner kronor under år 2001 till de här verksamheterna. Ungdomsstyrelsens övergripande mål är att verka för att målen för den nationella ungdomspolitiken uppnås. Dessa mål är att ungdomar ska ha goda förutsättningar att leva ett självständigt liv, att unga ska ha verkliga möjligheter till inflytande och deltagande och att ungdomars engagemang, skapande förmåga och kritiska tänkande ska tas till vara som den resurs det är. Ungdomsstyrelsens verksamhetsanslag har beräknats till 16,8 miljoner kronor. Det gör det möjligt för myndigheten att verka för att målen för ungdomspolitiken uppnås. Ungdomsstyrelsen svarar också för uppföljning och analys av ungdomspolitikens genomförande. Detta har föranlett höjningar i myndighetens anslag under de senaste åren. Utöver verksamhetsanslaget disponerar Ungdomsstyrelsen också under detta år 4 miljoner kronor inom anslaget Bidrag till allmänna samlingslokaler. Medlen ska fördelas till samlingslokalorganisationerna för informationsinsatser och utredningsarbete för att främja ungdomars utnyttjande av samlingslokalerna. Ungdomsföreningarna har i dag svårt att hitta lokaler i storstadsområdena. Därför behövs ett ökat samarbete mellan samlingslokalorganisationerna och ungdomsföreningarna, så att ungdomar i större utsträckning kan använda de allmänna samlingslokalerna.
Herr talman! Tack för ett bra och innehållsrikt svar. När jag satt och skrev den här frågan kom jag på att det är väldigt bra att ungdomsministern har ansvar för demokratifrågor, eftersom det är så viktigt och måste knytas ihop. Det är helt rätt att ansvaret för att involvera barn och ungdomar i den demokratiska verksamheten är allas ansvar. De aktiviteter som regeringen har tycker jag är väldigt bra. En aktivitet här i riksdagen som jag har fått uppleva och som jag har haft möjlighet att delta i är ungdomsriksdagen. Man kände en framtidstro när man fick uppleva ungdomarnas entusiasm och engagemang. Att de t.o.m. i utskottsarbetet bad att få reservera sig bara för att få veta hur det går till visar på ett sant intresse för demokrati från ungdomarnas sida. Statsrådet framhåller vikten av de lokala skolstyrelserna i gymnasieskolorna, och det är en väldigt viktig verksamhet. Det viktigaste är dock att ungdomarna förhoppningsvis får känna att man respekterar och tar hänsyn till deras åsikter. För övrigt är det viktigt att demokratiträningen, om man nu kan kalla det så, börjar betydligt tidigare än i gymnasieskolan. Jag har faktiskt haft förmånen att få uppleva detta i grundskolan ända sedan 1991. Då infördes lokala skolstyrelser i alla grundskolor i Sundsvalls kommun. Det gjordes på initiativ av Hem och Skolas nuvarande ordförande, Mona Hillman Pinheiro. Den verksamheten har sedan vuxit lavinartat i landet, vilket är väldigt roligt. Så långt är allt gott och väl, och politiker har visat sitt genuina intresse för ungdomarnas medverkan i samhällsdebatten. Men när man kommer ut till skolorna och frågar eleverna om de uppmuntras att vara delaktiga i t.ex. lokala skolstyrelser och elevråd visar det sig att de flesta ungdomar anser att de inte har möjlighet att delta på grund av att de missar lektioner och får frånvaro i betyget. Det missgynnar ungdomarnas engagemang och delaktighet i demokratifrågor. Det borde rimligen vara tvärtom. De borde ju få meriter för detta i stället. Herr talman! Beträffande politiska partiers ansvar och engagemang för att nå ut till ungdomar kan jag med säkerhet säga att det ligger i allas intresse att nå ut till de unga presumtiva väljarna. Men, återigen men, det är inte lätt att få komma ut till skolorna och informera. Demokratiministern har en stor uppgift att verka för att samhällslärarna verkligen ger de politiska partierna en möjlighet att komma in i skolorna och informera om verksamheten. Statsbidragen till ungdomsorganisationerna är viktiga. Det håller jag med statsrådet om. Dessvärre uppstår en del praktiska problem med dessa, som man bör fundera över hur man ska lösa. Jag ska förklara lite grann vad jag menar. När en organisation söker pengar till en verksamhet är det viktigt att planeringen är ordentligt och seriöst genomarbetad. Ansökningen skickas in, och beslut om eventuellt statsbidrag ska då komma sedan. Det är jätteviktigt att det är ordentligt och seriöst, men svaret kommer i allmänhet i samband med att verksamhetsåret börjar. Om man då har en verksamhet som kostar pengar och man ska anställa någon tar det kanske flera månader innan verksamheten kommer i gång. Vid den utvärdering som sedan görs kan detta då ge intryck av att projektet inte har utförts på ett tillräckligt seriöst sätt. Vad händer då? Förmodligen dras anslaget in. Tror statsrådet Lejon att det är möjligt att hitta andra former för utbetalningen av projektpengar?
Herr talman! Jag kan inte annat än att instämma i Birgitta Selléns betoning av vikten av att vi börjar tidigt. Det gäller inte bara på gymnasieskolan. Vi ska inte nöja oss med att ungas kunskaper, engagemang och deltagande tas i anspråk där, utan vi ska börja långt tidigare än så, redan i förskolan. Skolverket har på regeringens uppdrag inlett ett arbete som handlar om förskolans och skolans demokratiska uppdrag och om hur man bättre än i dag ute i våra skolor runt om i det här landet ska kunna ta till vara ungas engagemang och deltagande i den dagliga verksamheten. Jag hoppas mycket på det arbetet. Birgitta Sellén tar också upp problemen, som jag bara kan bekräfta. Det är också min bild att det i dag fortfarande är så att unga elever runt om på våra skolor inte alltid uppmuntras att delta i elevråd eller ungdomsråd. Förslaget från Birgitta Sellén om att de borde få meriter för detta i stället för bockar i kanten kan jag också instämma i. Jag vet att Kommundemokratikommittén särskilt tittar på de här problemen i dag. Jag hoppas att den kan komma med några konkreta förslag till förbättringar. Jag vet också att de unga som deltar i elevrådsverksamhet har rätt till stöd för detta från skolornas sida. Sedan vet jag att det inte alltid levs upp till detta i skolvärlden i dag. Birgitta Sellén tar också upp problem med statsbidragen och utbetalning av dem och därmed också hur man kan bedöma projekten och arbetena i ungdomsorganisationerna. Jag måste säga att just den problematiken, som Birgitta Sellén lyfter upp, är något som jag inte hittills har identifierat, men jag tar gärna till mig det i det arbete som regeringen nu bedriver med att förändra och förbättra förutsättningarna för statsbidrag till ungdomsorganisationer.
Herr talman! Jag går vidare med att kommentera det svar som jag fick; det var en del som jag inte hann med i första omgången. I och med det som statsrådet sade nu tycker jag att vi är helt överens om hur man ska dra den här slipstenen. Ungdomsstyrelsens stöd till olika organisationers utvecklingsprojekt är utmärkt, som jag ser det, men jag har en fundering. Hur gör föreningslösa ungdomar när de vill starta projekt? Från Centerpartiets sida har vi uppmärksammat det här, och vi hade i vårt budgetförslag i höstas extra pengar. Vi hade bl.a. ett KUL-bidrag på 100 miljoner som vi tänkte skulle kunna användas ute i kommunerna för att ungdomar ska kunna få i gång aktiviteter. Vi har också avsatt 65 miljoner till Ungdomsstyrelsen. Sammanlagt har vi alltså satsat 165 miljoner på ungdomsaktiviteter i vår budget. När det gäller pengarna till Ungdomsstyrelsen tryckte vi bl.a. på att det gäller att få till enklare regler med tanke på det här med att det är så svårt att veta när man får pengar. När man tar kontakt med Ungdomsstyrelsen kanske en person säger: Det här ska gå ganska fort och bra att få till. Men i själva verket tar det ändå tre månader. Vi vet ju att ungdomarna är otåliga. Det som de pratar om i dag ska helst ha hänt i går. Ungdomsföreningarna har svårt att hitta lokaler i storstadsområdet, sade statsrådet. Det har jag full förståelse för. Det händer ju t.o.m. ofta att sådana som äger lokaler inte hyr ut till ungdomar, även om det finns lediga lokaler, på grund av att de tror att ungdomarna ska stöka till och förstöra. Med tanke på den brist på lokaler som finns förvånar det mig lite grann att regeringen har ett så lågt anslag till allmänna samlingslokaler som 19 miljoner. Av de miljonerna ska 4 miljoner användas av Ungdomsstyrelsen till informationsinsatser och utredningsarbete som avser ungdomars nyttjande av samlingslokaler. Det innebär i praktiken att regeringen har avsatt ett anslag på 15 miljoner till samlingslokalerna. Speciellt anmärkningsvärt är det när statsrådet pekar på bristen på lokaler i storstäderna. Det finns med säkerhet en del lokaler som skulle kunna rustas i de flesta städerna, men det saknas pengar till upprustningen. Att låta Ungdomsstyrelsen utreda nyttjandet av samlingslokaler är onödigt, anser jag. Detta kan bygdegårdarna svara på redan i dag. Vi vet ju att bygdegårdarna, alltså de olika samlingslokalerna, runt om i landet till oerhört stor del nyttjas just av ungdomarna. Därför anser jag att den kunskapen redan finns. Jag tycker att det kommunarbete som statsrådet pekar på är väldigt intressant. Det ska bli väldigt spännande att ta del av den här kommundemokratiutvecklingen och även den andra demokratirapporten, som kommer till hösten. Det ser jag med spänning fram emot.
Herr talman! Jag kan bara bejaka vad Birgitta Sellén säger om behovet av enklare regler för att, om möjligt, korta tiderna från det att man har sökt bidrag till dess att man kan få besked om man har möjlighet att få bidraget. Det är naturligtvis också en av ambitionerna när vi nu ser över statsbidraget, som ett stöd till ungdomsorganisationerna. När det gäller bidrag till allmänna samlingslokaler är det klart att det hade varit betydligt roligare om regeringen och riksdagen hade kunnat ge betydligt mer medel för detta i budgeten. Å andra sidan är detta i stor utsträckning en kommunal angelägenhet, och vi vet i dag att det i många av våra kommuner inte är en högprioriterad fråga. Vi kan t.o.m. se exempel på kommuner som föredrar skattesänkningar framför att satsa på barn och ungdomar. Den här biten, med stöd till allmänna samlingslokaler och möjligheter för unga att verka i vettiga sammanhang, betraktas inte som tillräckligt prioriterad. Det är väl bara att beklaga den utvecklingen och arbeta för att åstadkomma en förändring på det området. Sedan glömde jag att nämna, när vi diskuterade möjligheter för politiker och politiska partier att verka inom skolans ram och komma och informera, att vi har anslagit medel för att underlätta för de politiska ungdomsförbunden att prioritera sin informationsverksamhet på skolorna. Jag hoppas att de samlade insatserna på det här området leder till förbättringar - de måste göra det.
Herr talman! Jag hoppas verkligen också att detta ska leda till någon effekt. Vad det gäller samlingslokalerna och kommunernas ansvar är jag väl medveten om detta. Men det handlar ju om att det behövs från båda håll. Kommunerna har ju dålig ekonomi även om man inte sänker skatten. Jag tillhör ett parti som anser att man inte har råd att sänka skatten. Vi måste ha pengarna till annat. När man nu aktiverar ungdomarna är det väldigt viktigt att de får utbildning för att kunna delta i olika styrelser. Det är en verksamhet som våra studieförbund kan vara behjälpliga med. SISU har fått i uppdrag att utbilda och utveckla styrelser i idrottsrörelsen, och det tror jag ger ungdomarna en stor möjlighet att verkligen bli delaktiga i de idrottsklubbar där de är aktiva. Men genast poppar det upp en liten farhåga. I dag har man ju fryst anslagen till folkbildningen. Jag vet inte hur pass mycket statsrådet känner till om det, men till dem som drabbas hör faktiskt SISU. Eftersom man är ett ungt studieförbund får man små anslag. För de stora och etablerade, t.ex. ABF och Vuxenskolan, spelar frysningen mindre roll, men den drabbar just SISU. Då funderar jag: Finns det risk att detta kommer att påverka SISU:s projekt att utbilda ungdomar? Jag vill gärna skicka med statsrådet detta att fundera över. Sedan tycker jag att det är väldigt bra att ungdomarna i dag får vara med i samhällsplaneringen. Då tar de ansvar. De skadar inte och stökar inte till när de har varit delaktiga i besluten.

Herr talman! Sten Andersson har frågat justitieminister Thomas Bodström vilka förändringar justitieministern är beredd att vidta i syfte att ge politiska organisationer rätt att hyra möteslokaler. Frågan har ställts med anledning av att Länsrätten i Stockholms län inte ändrat ett beslut av Stockholms kommun att neka ett politiskt parti rätt att hyra möteslokal. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska besvara frågan. I det aktuella fallet hade Sverigedemokraterna vägrats hyra en lokal i Stockholms kommun. I domen konstaterar majoriteten att befarad ordningsstörning i eller i anslutning till kommunal lokal utgör ett objektivt skäl för att vägra uthyrning och att stadsdelsnämndens beslut därför inte var i strid med den kommunala likställighetsprincipen. Jag vill först påpeka att jag som minister är förhindrad att göra uttalanden om domar rörande enskilda ärenden. Jag uttalar mig därför inte om huruvida Länsrätten i Stockholms län gjorde en korrekt bedömning i det enskilda fall Sten Andersson refererar till. Sten Anderssons fråga gör det dock nödvändigt med några självklara konstateranden. Alla medborgare är enligt regeringsformen gentemot det allmänna tillförsäkrade yttrandefrihet. Yttrandefriheten får begränsas genom lag med hänsyn till de intressen som anges i 2 kap. regeringsformen. Att någon vägras hyra en kommunal lokal behöver inte innebära en inskränkning i den grundlagsskyddade yttrandefriheten. Uthyrningen av lokaler är en service riktad till medborgarna. Omfattningen av en kommuns uthyrning kan växla beroende på kommunens ekonomiska resurser. Den kommunala likställighetsprincipen innebär dock att en kommun ska behandla alla sina medborgare lika om det inte finns sakliga skäl för annat. En kommun ska behandla sina medborgare utifrån beslut grundade på rationella hänsyn eller sakliga överväganden. En kommun kan vägra uthyrning om det t.ex. kan befaras att uthyrningen leder till ordningsstörningar eller annan form av brottslig verksamhet. Mot denna bakgrund finns det ingen anledning att i dag föreslå någon ändring av nuvarande lagstiftning.
Herr talman! Enligt FN:s fri och rättighetsregler har alla oavsett åsikt rätt att yttra sig, organisera sig och skapa intresse för sin åsikt. Det är upp till den enskilda människan och ingen annan att avgöra budskapet. Om politiker från partier med andra åsikter försöker hindra yttrande och åsiktsfriheten innebär detta att de inte litar på enskilda människors förmåga och kompetens. Det fall som refereras i min fråga handlar om ett parti som nekats hyra sammanträdeslokal av Stockholms stad. Statsrådet säger att det kan vara rätt att neka uthyrning av lokal om det kan befaras att ordningen i samband med mötet kan störas. Enligt var jag har uppfattat av uppgifter i medierna, herr talman, var inte risk för ordningsstörningar det huvudsakliga skälet. Jag tror att ett starkt skäl var att man ville hålla rent, vilket i stället innebar ett absolut oförtjänt martyrskap. Partiet i fråga är ett litet parti som endast finns i några få fullmäktigeförsamlingar i Sverige. Detta vittnar om att människors intresse för partiet är mycket litet. Jag är helt övertygad om att intresset inte hade blivit större om partiet hade tillåtits hyra denna lokal. Argumentet att ordningen kan störas är i huvudsak tveksamt och kan förmodligen också missbrukas. Min fråga blir då: Är inte en garanterad mötesfrihet ett pris som ett demokratiskt samhälle får och måste betala? Jag anser att det borde vara så. Vad anser statsrådet?
Herr talman! Självklart är det precis som Sten Andersson säger att föreningsfriheten och yttrandefriheten ofta också är intimt sammankopplade med mötesfriheten. Vi ser avskräckande exempel på hur totalitära stater just genom att förhindra mötesfrihet också kan inskränka det fria ordet. Men mötesfrihet, yttrandefrihet och föreningsfrihet innebär inte självklart en rätt att få hyra en viss lokal. Jag tänker inte gå in närmare på det aktuella fallet. Jag varken kan eller har anledning att göra ytterligare bedömningar av det. Låt mig bara avslutningsvis konstatera min stora glädje över att Sten Andersson nu har anslutit sig till alla oss som vet att öppna samlingslokaler är livsviktiga i en demokrati. Den insikten delas dessvärre inte av alla moderata kommunpolitiker runtom i landet som drar in stödet till föreningsliv och samlingslokaler. Jag hoppas att Sten Andersson kan hjälpa till att sprida insikten vidare.
Herr talman! Det sista hade inte ett smack med den här debatten att göra. Jag vill bara påpeka det. Det är rätt att det som kännetecknar totalitära stater är att de hindrar människor med oppositionella åsikter att yttra sig. Men det som borde känneteckna ett demokratiskt samhälle är att man ska vara så stark att man kan tillåta och acceptera andra åsikter än de som är "inne". Jag ska bara ta upp ett exempel på ett slags tveksamt agerande här i Sverige. För en tid sedan, kanske något år sedan, blev en ung doktorand dömd därför att hon på Umeå universitet hade arrangerat en föreläsning där en nazist föreläste. Att hon blev dömd måste innebära att man misstror studenterna på det här universitetet när det gäller att kunna bedöma bärigheten i de fruktansvärda åsikter som nazismen faktiskt innebär. Men man var inte konsekvent. Samma universitet hade tidigare låtit en representant för Nordkoreas ambassad föreläsa på universitetet. Jag anser för min del, och jag tror att jag har rätt och att min uppfattning delas av många, att skillnaden mellan nazism och i praktiken tillämpad kommunism bara handlar om grader i helvetet. Jag blir lite förvånad när jag ser att man bedriver berättigad jakt på nazister - det ska vi göra - men att de som är kommunister eller förutvarande sådana, efter att ha gjort avbön, har tillträde till alla medier, tidningar och allting. Det förvånar mig att vi har detta något sneda betraktelsesätt i Sverige. Jag tycker att vi skulle kunna hålla rent åt bägge hållen. Jag anser också, herr talman, att oavsett vad jag och andra tycker om andras åsikter ska man alltid ha rätt att framföra dem. Det är inte vi politiker, utan bara våra s.k. arbetsgivare, väljarna, medborgarna, människorna i samhället, som ska avgöra bärigheten i politiska budskap.

Herr talman! Jag tvekade om jag skulle göra ytterligare ett inlägg i den här debatten, eftersom Sten Andersson tar upp så många olika aspekter som jag inte har möjlighet att besvara, även om de skulle behöva besvaras. Jag vill bara understryka vikten av att alla vi som företräder den representativa demokratin i Sverige är noga med hur vi uttrycker oss och förmår skilja på väsentligheter och oväsentligheter. En totalitär diktatur griper in i människors lägenheter för att förhindra politiska sammankomster och förhindrar människor att använda sig av det fria ordet genom att trycka väggtidningar eller använda sig av radiokanaler för att sprida sitt budskap. Att jämföra sådana åtgärder för att förhindra den fria åsiktsbildningen med att en kommun av olika skäl, i det här fallet ordningsstörande hänsyn, inte hyr ut en kommunal lokal är, förlåt mig, Sten Andersson, inte riktigt relevanta jämförelser.
Herr talman! Huruvida det är relevant eller inte får kanske andra avgöra. Jag menar ändå att debatten om att man hade stoppat uthyrningen togs upp därför att skälen initialt inte var att det kunde störa ordningen. Jag kan däremot principiellt förstå att man ibland kan använda det här instrumentet, då man kan befara att det vid ett möte kan uppstå stora ordningsproblem och polisen har bristande resurser. Men det får aldrig användas generellt och aldrig användas - som jag ibland uppfattar att det görs - för att man vill hålla rent, för att man vill tysta en viss åsikt. Då är demokratin ute på is som inte ens är nattgammal, den är bara timsgammal.

Herr talman! Marietta de Pourbaix-Lundin har frågat mig om regeringen avser att föreslå höjningar eller sänkningar av skatterna och om regeringen avser att föreslå särskilda åtgärder för att bringa bättre överensstämmelse mellan de svenska skatterna och den svenska välfärden. Hon har också frågat mig om regeringen avser föreslå särskilda åtgärder för att kompensera statsbudgeteffekterna av de sänkningar av inkomstskatten som föreslås. Carl Fredrik Graf har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att anpassa de svenska inkomstskatterna till en nivå som gör det attraktivt för heltidsarbetande medborgare att utbilda sig och arbeta i Sverige, för att minska den offentliga ekonomins konjunkturkänslighet och för att öka förmånsrelateringen av socialförsäkringssystemen. Då de olika frågorna är starkt kopplade till varandra besvarar jag dem i ett sammanhang. De Pourbaix-Lundins första frågor gäller sambandet mellan skatter och välfärd. Trots intensiva forskningsinsatser under en följd av år är fortfarande frågan om betydelsen av den offentliga sektorns storlek omdebatterad. Åsa Hanssons bidrag, som refereras av interpellanten, är ett i raden av många. Den enda bestämda slutsats som kan dras av de olika studierna är att sambandet är oklart. Detta är inte förvånande med tanke på den övergripande ansats som använts. Som jag tidigare har svarat här i kammaren är det uppenbart att den offentliga sektorn påverkar tillväxten i ett land. Men att enbart analysera detta utifrån den offentliga sektorns storlek i förhållande till bruttonationalprodukten är emellertid alltför förenklat. För att komma till några bestämda slutsatser tror jag att det är mer fruktbart att analysera hur offentlig politik påverkar människors olika val i livet. Det är exempelvis viktigt att analysera om skatter och olika typer av bidrag sammantaget skapar marginaleffekter som kan ha negativa effekter på arbetsutbudet. Ett väl utbyggt socialt skyddsnät ökar människors vilja och förmåga att anpassa sig till förändringar. Detta har stor betydelse i en internationaliserad ekonomi med allt snabbare strukturomvandling. På så sätt kan en effektivt organiserad offentlig sektor bidra till en god ekonomisk utveckling. På senare år har det också genomförts studier som indikerar att det finns ett positivt samband mellan en jämn inkomstfördelning och ekonomisk tillväxt. Mot denna bakgrund är mitt svar att regeringen inte har några kategoriska föreställningar om sambandet mellan skatter och välfärd. Regeringens linje är att de utgifter som är nödvändiga för att erbjuda alla medborgare en god välfärd ska finansieras på ett ansvarsfullt och uthålligt sätt via skattesystemet. Därutöver ska skatterna också bidra till att de fördelningspolitiska målen och önskemålen om en samhällsekonomiskt effektiv beskattning uppfylls. Till skillnad från moderaterna anser jag att nuvarande ungefärliga nivå på de offentliga utgifterna är nödvändig för att bevara de generellt utformade välfärdssystemen. Skatter har inget egenvärde, utan utrymmet för skattesänkningar måste hela tiden bedömas mot bakgrund av medborgarnas önskemål om offentliga utgifter och det budgetpolitiska målet om överskott i de offentliga finanserna om 2 % av bruttonationalprodukten sett över en konjunkturcykel. Däremot är det inte heller aktuellt med några skattehöjningar - vilket är de Pourbaix-Lundins sista fråga - för att kompensera statsbudgeten för de inkomstskattesänkningar som föreslagits. Därutöver vill jag påpeka att det mått som används för att jämföra skattenivån mellan olika länder, skatterna ställda i relation till bruttonationalprodukten, den s.k. skattekvoten, har klara svagheter och dess ekonomiska innebörd är oklar. En inte obetydlig del av skillnaden mellan den svenska skattekvoten och de i andra länder beror på att vi i större omfattning beskattar transfereringar till hushållen. Enligt vissa beräkningar av OECD skulle en övergång till obeskattade transfereringar sänka den svenska skattekvoten med 5-6 procentenheter. Grafs frågor är mer inriktade på inkomstskattens utformning. Han anser att regeringens ambition att kompensera medborgarna för den allmänna pensionsavgiften och att minska andelen som betalar statlig inkomstskatt är en mycket begränsad målsättning. Som skattereform är den dock inte mer begränsad än att den fullt ut genomförda reformen - där hälften redan har genomförts - representerar ett minskat skatteuttag med ett belopp motsvarande 2,7 % av bruttonationalprodukten. Eftersom Graf anser att Sverige fjärmar sig från utvecklingen i andra viktiga europeiska länder kan nämnas att den tyska skattereformen innebär en sänkning av inkomstskatterna för fysiska personer med ett belopp motsvarande 2,3 % av bruttonationalprodukten. Grafs kritik av regeringens inriktning av inkomstskattereformen beror på att han inte tycker om profilen på denna. Medan regeringen i första hand vill sänka marginalskatter och genomsnittsskatter för lågoch medelinkomsttagare vill moderaterna i stället sänka genomsnittsskatterna för låginkomsttagare - genom ett kraftigt höjt grundavdrag - och marginalskatter och genomsnittsskatter för medel och höginkomsttagare - genom ett slopande av den statliga inkomstskatten. Förutom att den moderata skattereformen är fördelningsmässigt oacceptabel är den också diskutabel vad gäller samhällsekonomiska effekter i övrigt. För regeringen är marginalskattesänkningar för låg och medelinkomsttagare - tillsammans med exempelvis maxtaxereformen - en viktig del i politiken för att få fler människor att vilja arbeta mer. Grafs första fråga handlar om villkoren för heltidsarbetande att utbilda sig och arbeta i Sverige. Detta är en viktig fråga samtidigt som det Graf underförstått antar, nämligen att dagens skatteregler utgör ett hinder för detta, är svårt att belägga i faktiska inoch utflyttningar av högutbildad arbetskraft. Jag har berört det tidigare i ett interpellationssvar till Lennart Graf efterlyser också skatteåtgärder för att minska konjunkturkänsligheten i de offentliga finanserna. Regeringens politik syftar till att överskottet i de offentliga finanserna sett över en konjunkturcykel ska uppgå till 2 % av BNP. Moderaterna har här en lägre ambition och kräver enbart balans över konjunkturcykeln. Regeringens politik möjliggör avbetalningar av den offentliga skulden och gör oss därför bättre rustade vid en konjunkturnedgång än den moderata budgetpolitiken.

Herr talman! Jag får tacka finansministern för ett ovanligt intressant svar på mina frågor om skattetryck och välfärd. När det gäller om det finns ett samband mellan höga skatter och välfärd säger finansministern att regeringen inte har några kategoriska föreställningar om sambandet. Då kan man fråga sig varför vi i Sverige som har världens högsta skattetryck ändå inte har världens bästa välfärd. Varför gör man inte någonting åt det? Varför sänker man inte skatterna? Kanske skulle det ge bättre välfärd och bättre tillväxt. Bättre tillväxt är till gagn för alla i samhället. Finansministerns partikamrater i Tyskland har dragit slutsatsen att sänkt skatt ökar tillväxten. Men det tycks inte ha påverkat vare sig finansministern eller statsministern. Det är ju i och för sig bra att man inte är så kategorisk utan ser att det kanske finns öppningar. Men trots detta andas hela svaret till mig att allt är bra som det är, vi lever i den bästa av världar, visserligen ska skatterna inte höjas men de ska inte heller sänkas, det behövs inga besparingar av de offentliga utgifterna, de är på precis rätt nivå. Det intressanta i svaret är att detta speglar de olika utgångspunkterna, de olika värderingar vi har, när det gäller vems pengarna är som politikerna har hand om. Vems är pengarna? Enligt mig är de medborgarnas pengar. Medborgarna ska få behålla så mycket som möjligt för att själva kunna bestämma över dem, själva känna tryggheten att det är de själva som bestämmer hur pengarna används, ta eget ansvar. Hela svaret andas att socialdemokraterna - och det syns tydligt i politiken - vill lägga livet till rätta, man vet vad som är bäst, att det gäller att ta in så mycket pengar som möjligt för att sedan fördela ut till folk, det är så välfärd skapas. Man gör medborgarna väldigt beroende av politiska beslut. Om medborgarna får behålla mer pengar själva, kan inte de också skapa välfärd, finansministern? Är det bara politiker som ska skapa välfärd? Kan inte medborgarna själva skapa välfärd? Ska man inte någonstans dra slutsatser av de olika undersökningar som görs att sänkt skatt ökar tillväxten? Det höga skattetryck vi har i Sverige - speciellt höga skatter på folk som utbildar sig, anstränger sig, som gör lite mer - hämmar inte det tillväxten? Finns det inte en risk att folk flyttar utomlands, jobbar mindre, anstränger sig mindre eller rentav jobbar svart? Det kan knappast vara det vi är ute efter. Vi vill ju ha en tillväxt som är bra för alla. Vi kan läsa i tidning efter tidning, rubrik efter rubrik, att regeringen har en unik chans att göra någonting åt detta nu i en högkonjunktur - som vi förmodligen är på väg ur - men ändå gör regeringen inte speciellt mycket. Ska man inte sänka skatten för att öka tillväxten? Kan inte medborgarna, om de själva får behålla mer pengar, producera mer välfärd?
Herr talman! Jag vill också kommentera finansministerns svar och ställa några frågor. Jag hade i min ursprungliga interpellation ställt tre frågor. Den ena handlade om vilka åtgärder finansministern avser att vidta för att göra det attraktivt för heltidsarbetande medborgare att utbilda sig och arbeta i Sverige. Det långa svarets korta mening var följande: Inga åtgärder. Min andra fråga gällde konjunkturkänsligheten och kopplingen till skatterna. Finansministern berörde över huvud taget inte i sitt svar utgifternas betydelse för konjunkturkänsligheten kopplat till statsskulden. Om man har höga utgifter och höga skatter i en ekonomi, finansministern, är inte den offentliga ekonomin då mer konjunkturkänslig än om man har låga utgifter och låga skatter? Rimligen är det så att om konjunkturen vänder och går nedåt kommer utgifterna att vara kvar men skatteintäkterna kommer att minska dramatiskt. Min tredje fråga handlade om vilka åtgärder finansministern vill vidta för att öka förmånsrelateringen i skattesystemet. Det kommenterade finansministern över huvud taget inte i sitt interpellationssvar. Där har han en chans att komma tillbaka. Det är lite motsägelsefullt. Å ena sidan sade finansministern i sitt svar att relateringen av skattenivån till bruttonationalprodukten är en trubbig metod. Det kan nog ligga någonting i det. Men å andra sidan hänvisade han till, just för att försvara sin egen skattereform, bruttonationalprodukten. Det intressanta är, precis som Marietta de Pourbaix-Lundin var inne på, att finansminister Eichel i Tyskland motiverar sin skattesänkning med att den är tillväxtbefrämjande. Då är det intressant om finansministern kan motivera varför han vill sänka de svenska skatterna genom att kompensera för egenavgifterna. Är det enbart för att kompensera för dem eller finns det några andra underliggande motiv som har att göra med tillväxten eller inte? Hur bedömer finansministern att skattesänkningarna, som han trots allt gör, till följd av kompensationen för egenavgifterna kommer att påverkas? När man går ned på mikronivån i det tyska alternativet ska man ändå komma ihåg att det i Tyskland planeras för skattesänkningar på ca 220 miljarder på en femårsperiod. Det innebär ett grundavdrag på 65 000 kr. Det kan jämföras med Moderaternas förslag att på sikt ha ett grundavdrag på 50 000 kr. De högsta inkomsttagarna får en skattereduktion från 51 till 42 % och låginkomsttagarna från 20 till 15 %. En svensk låginkomsttagare betalar då det dubbla. Ur individperspektiv är den tyska skattesänkningen synnerligen dramatisk. I Moderaternas alternativ ökar genom grundavdrag successivt en nedtrappad statlig skatt och förvärvsavdrag, som finansministern glömde att nämna, de skattefria inkomsterna rejält. Jag skulle därför vilja att finansministern återkom till dessa frågor som jag ställde i min interpellation - själva grundfrågorna kommenterades ganska ringa i svaret - och att han kommenterade motiven för de skattesänkningar som görs i Tyskland och de motiv finansministern har för att kompensera för egenavgifterna.
Herr talman! Sverige har ett högt skattetryck. Sverige har också en hög välfärd. Sverige har framför allt, vilket moderater naturligtvis inte gärna vill varken bli påminda om eller tala om, en mer jämnt fördelad välfärd än de flesta andra länder har. Detta att Sverige har en hög välfärd och en jämn fördelning på välfärden är naturligtvis intressant med tanke på att vi har haft en diskussion under 90-talet där många, bl.a. moderater och ett antal ekonomer, har hävdat att man inte kan ha en bra tillväxt i ett land med den höga skattenivå som Sverige har. Sverige har inte upphävt tyngdlagarna, men Sverige och den socialdemokratiska regeringen och politiken har kunnat visa att både moderaterna och de ekonomer som har påstått detta har fel, grundligt fel. Sverige har haft en fantastisk tillväxt de tre senaste åren, i storleksordningen bortåt 4 %. Vi har haft en reallöneutveckling som är så fantastisk att man får gå tillbaka till mitten på 60-talet för att hitta en lika god reallöneutveckling. Enligt moderater och ett antal ekonomer är det fullkomligt omöjligt att nå ett så gott resultat som Sverige har nått. Jag tycker att Moderaterna har en hel del att förklara där, och de bör bedriva självrannsakan på sin kammare och vara lite självkritiska, eftersom de har gjort en prognos, en förutsägelse, som visat sig vara till hundra procent felaktig. Jag förstår att det svider i moderata hjärtan att konstatera att vi har haft en så framgångsrik ekonomi i Sverige under senare år, med det höga skattetryck vi har haft - det var ju fullkomligt omöjligt, enligt Moderaterna. Jag undrar ibland om den här typen av interpellationsdebatter för frågorna framåt särskilt mycket. En interpellant frågar varför man inte sänker skatten. Jag utgår från att interpellanten har deltagit i de voteringar och diskussioner som har varit i riksdagen under senare tid och att hon vet att riksdagen beslöt att sänka skatten både för 2000 och för 2001. Ändå ställer hon frågan varför man inte sänker skatten. Ibland verkar det som om det passerar in och ut genom en del interpellanters huvuden med blixtens hastighet, eller minst bredbandshastighet. Det finns en skillnad mellan oss socialdemokrater och Moderaterna när det gäller synen på skattesänkningar. För moderater är skattesänkningar lösningen på alla problem. Är det lågkonjunktur behövs det skattesänkning. Är det högkonjunktur behövs det skattesänkning. Är det normal konjunktur behövs det skattesänkning. Det finns bara ett svar på alla politiska problem, och det är skattesänkning. Det är trevligt att vara troende och att ha nått den slutgiltiga lösningen på samhällsproblemen från början. Det är så, Marietta de Pourbaix-Lundin, att den typ av skattesänkningar som Sverige hade i början av 90-talet under Bildts regim var förödande. De sänkte den svenska ekonomin till en lågvattennivå som var historisk. De skapade en statsskuld och allt det andra som vi många gånger har pratat om här i kammaren, som var historiskt. I det läget var skattesänkningarna både fel utformade och fel medicin. När vi nu har möjlighet, i ett läge där vi har återvunnit den svenska ekonomins styrka, att göra skattesänkningar ett par år i rad, som vi nu har gjort från den socialdemokratiska regeringen, är det också intressant att se att de är mer omfattande än den tyska skattesänkning som det refereras till här i diskussionen. De båda interpellanterna borde fundera på hur det förhåller sig. Det kan förhålla sig så att Sverige har en större ekonomisk styrka och har varit mer framgångsrikt, och därför har vi möjligheter att göra en skattesänkning. Jag ser den som en rättvisereform på det sätt som den är utformad, eftersom det är lågoch medelinkomsttagarna som tjänar på skattesänkningen. Den kan säkerligen också bidra till att stimulera den privata konsumtionen, i ett läge där vi nu har en något lägre tillväxt i år än tidigare år.
Herr talman! Ja, Sverige har befunnit sig i en högkonjunktur, som inte beror på den socialdemokratiska regeringen utan på en högkonjunktur i världen i stort. Samtidigt står finansministern här och tar åt sig äran av allt. Det som kanske är beklämmande och beklagansvärt - det är inte bara Moderaterna som tycker det - är att man inte har gjort mer i en högkonjunktur. Alla vet att det så småningom kommer en lågkonjunktur. Det som är problemet i Sverige är att när det går bra går allting väldigt bra, men när det blir lågkonjunktur går allting extra dåligt, beroende på de strukturella problem vi har i Sverige. Regeringen har haft en stor chans att rätta till dem under den här högkonjunkturen, och det har man inte gjort. Vi moderater är inte ensamma om att tycka att man måste sänka skatterna mer. Riksskatteverket har nyligen talat om att man måste sänka skatterna kanske med 100 eller 150 miljarder kronor de närmaste åren för att över huvud taget kunna ha kvar välfärden i Sverige. Man säger att det största hotet mot den skattefinansierade välfärden inte är skattesänkningar utan ett bibehållet högt skattetryck. Vi lever fortfarande i en internationaliserad värld. Någonstans har det nått fram till Socialdemokraterna att man inte kan ha hur höga skatter som helst. Det är riktigt, som finansministern säger, att man sänker skatterna. Men det är ju väldigt marginellt, och man tar inte tag i de skadliga skatterna, t.ex. den statliga skatten. På ett sätt har man förstått att den statliga skatten är skadlig, för man inför en expertskatt. Utländska experter ska få lägre skatt, för man inser att de inte kommer hit till Sverige och jobbar därför att vi har så höga skatter. Men de svenska experterna, med exakt samma utbildning och samma jobb, ska digna under de höga svenska skatterna. Det är synd att man inte drar mer slutsatser av sitt eget handlande. När det gäller välfärden fick jag inte svar på frågan om medborgarna själva möjligtvis kan producera välfärd om de får behålla mer pengar. Någonstans är det också en värderingsfråga med skatter, om nu inte skatter är ett självändamål. Kan det vara så att om jag får behålla mer pengar själv känner jag tryggheten att jag vid köksbordet kan besluta ganska mycket och slipper vara rädd för att jag ska läsa i tidningen att man i riksdagen eller kommunfullmäktige har fattat beslut som påverkar min ekonomi mer än vad jag själv kan påverka den? Sverige har trots allt rasat ganska rejält i de s.k. välfärdsligorna, från att ha legat på tredje och fjärde plats på 70-talet till att nu ligga på 14:e, 15:e eller 16:e plats - det varierar lite - de senaste åren. Säger inte det en hel del om vad som har hänt med Sverige? Vi kan inte slå oss för bröstet och säga att vi har så fantastiskt bra välfärd, som finansministern började sitt inlägg med att säga. Trots alla larmrapporter som kommer dagligen om skolan osv. står han här och säger att vi har en så fantastisk välfärd. Det stämmer ju faktiskt inte. Trots denna högkonjunktur befinner sig Sverige i det här läget. Det vi efterlyser är att man ska göra något nu medan man har chansen, innan vi kommer in i lågkonjunkturen, som vi sakta är på väg in i. Senast i dag hörde jag att man har räknat ned tillväxtprognosen och att tillväxten inte blir så hög som man har trott. Det är bråttom att göra någonting. Det räcker inte med de små, som jag fortfarande tycker, marginella skattesänkningar som Socialdemokraterna föreslår.
Herr talman! När finansministern släpper manus och talar fritt ur hjärtat kommer SSU-aren i honom fram. Herr talman! Ska man behöva stå här i talarstolen och lyssna till oförskämdheter som att ledamöterna inte förstår debatten utan argumenten flyter med bredbandshastighet genom ledamöternas hjärnor? Jag tycker att finansministern borde besinna sig lite grann. Men det är betecknande för det sätt på vilket han för debatten. Jag förstår att han tycker debatten är meningslös. Han vill inte vara här i kammaren. Inte vid ett enda tillfälle när vi har diskuterat skattefrågor med anledning av betänkanden där skatteutskottet har varit inblandat har finansministern dykt upp i kammaren. Det är väl ett tecken på att han själv inte tror sig ha förmåga att försvara den skattepolitik som han skriver ned i propositionerna. Jag ställde några frågor. Den ena frågan var varför Tysklands finansminister motiverar de stora skattesänkningar som föreslås i Tyskland bl.a. med att det ger bättre tillväxt. Det kommenterade inte finansministern. Sedan säger finansministern att det är större skattesänkningar i Sverige än i Tyskland. Jag redogjorde just för att det som föreslås i Tyskland, om man tittar på individnivå, är ett grundavdrag på 65 000 kr. I Sverige har vi 10 000 kr. Vad jag kan begripa är det något mer i Tyskland - särskilt gynnsamt för låginkomsttagare. Det ligger i linje med vad vi moderater har föreslagit. På samma vis föreslår man i Tyskland skattesänkningar också av genomsnittsskatten i procentsatser - också i likhet med vad vi moderater har föreslagit. Vi motiverar det både med tillväxtsynpunkten, minskad konjunkturkänslighet och att det blir lättare för individen att leva på sin lön. Det kommer att löna sig bättre att arbeta, bättre att utbilda sig och bättre att spara. Det kommer också att löna sig bättre att satsa i företagande. Det är faktiskt värt en kommentar från finansministerns sida. Finansministern kommenterade inte heller de andra frågorna. Varken i det skriftliga svaret eller i den muntliga debatten har vi fått någon idé om hur finansministern ser på förmånsrelatering av socialförsäkringssystemen. Jag läste nyligen en artikel där jämlikhet och möjligheterna för personer som har en längre akademisk utbildning och därmed i regel en högre lön diskuterades. Vilka möjligheter har mannen att ta ut pappamånaden? Har vi ett skattesystem där förmånsrelateringen upphör vid 20 000 och man tjänar 30 000-35 000 och lever i en familj - det är oftast mannen som har den högre lönen - är det klart att man gör en ekonomisk bedömning när det gäller om man ska ta ut pappamånaden eller inte. Jag vill nog ändå, herr talman, att finansministern tar chansen att på ett någorlunda relevant sätt diskutera också denna fråga. Det är alltså tre frågor som jag nu har ställt. Jag hoppas att finansministern ägnar nästa replikrunda åt att besvara dem i stället för att recensera den moderata politiken. Jag känner igen mönstret, herr talman. Det är så här gång på gång när vi interpellerar. Finansministern lägger tre minuter av sitt anförande på att recensera moderaterna, och måhända kommer han in på slutet på den egna politiken. Det är för att finansministern ska kunna redogöra för sina synpunkter på den egna politiken som vi vill locka hit honom. Den moderata politiken känner vi väl.
Herr talman! "Den moderata politiken känner vi väl". Ja, det är sant. Den moderata orättvisa skattepolitiken känner vi väldigt väl. Det har svenska folket fått erfara mycket hårdhänt när orättvis moderat skattesänkningspolitik drevs i början på 90-talet. Den sänkte den svenska ekonomin till en nivå som vi inte har sett sedan 20 och 30-talet. Det var en fantastisk moderat skattesänkningspolitik som på en och samma gång lyckades åstadkomma inflation, arbetslöshet, fördärvade statsfinanser, stort budgetunderskott och den största statsskuld som vi någonsin haft. Tala om att svenska folket försattes i en situation där ingen kände att man hade glädje och framgång i samhället! Det var i början på 90-talet, när Carl Bildt och hans moderater regerade och drev skattepolitiken. När Sverige nu omvänt efter fem sex sju hårda år har fått ordning på ekonomin - den socialdemokratiska politiken har varit framgångsrik - säger Marietta de Pourbaix-Lundin att det bara beror på att det är internationell högkonjunktur. Det har sagts förr, men det verkar som att det varje gång det är en moderat regering är lågkonjunktur och varje gång det är en socialdemokratisk regering är högkonjunktur. Därför är det säkrare att ha en socialdemokratisk regering, naturligtvis. Det är så, Marietta de Pourbaix-Lundin, att Sveriges ekonomi i dagsläget, liksom Europas i övrigt, är framgångsrik. Det beror till en del på den internationella högkonjunktur som vi har haft under senare år, men Sverige tillhör definitivt de länder som har den bästa ekonomin. Det beror också på att vi har haft en framgångsrik arbetslöshetsbekämpning. Andra länder har också gjort en del framsteg men kanske inte varit lika framgångsrika därför att de inte har prioriterat just arbetslöshetsbekämpningen. Jag debatterar gärna med både Graf och de Pourbaix-Lundin om skattepolitiken, för jag tror att det är viktigt för svenska folket att få upp ögonen för att vi inte ska återgå till den orättvisa skattepolitik som moderaterna kastade landet ut i i början på 90-talet. Jag har väldigt svårt att se, för att svara på Grafs frågor, vad det är för välfärd för människor om vi sänker skatterna på ett sådant sätt som moderaterna föreslår, som innebär att vi minskar pengarna till skolan. På vilket sätt skulle skolan och välfärden bli bättre av att det blir mindre pengar till skolan? På vilket sätt skulle sjukvården och välfärden bli bättre av att man får mindre pengar till sjukvården, som moderaterna vill? Den typen av skattesänkningar, som urholkar välfärden, skapar faktiskt mindre välfärd och framför allt en mer orättvist fördelad sjukvård och skola till medborgarna. För att svara på Grafs sista fråga, som handlar om möjligheterna att minska t.ex. marginaleffekter, vill jag säga att vi har föreslagit och riksdagen har fattat beslut om en stor maxtaxereform, som verkligen river ned hindren för att delta på arbetsmarknaden. Den ger framför allt kvinnor incitament att komma ut i arbete och öka sitt arbetsutbud. Detta fantastiska stycke av både jämställdhetspolitik och välfärdspolitik har moderaterna inte bara bekämpat här i kammaren. Nu finns det också ett antal moderata kommunalråd som försöker slingra sig undan och inte vill ge sina medborgare den fantastiska förmån som maxtaxereformen innebär. Det ser jag som uttryck för att moderaterna inte vill se rättvisepolitik genomförd i verkligheten. Därför försöker man nu fly undan maxtaxereformen på det lokala planet.

Herr talman! Det vore intressant om finansministern i sin sista replik talade om hur mycket av de offentliga utgifterna som går till vård, skola och omsorg - mantrat som vi har hört i ett antal år. Man pratar om att det är det som behövs för välfärden. Jag är inte så säker på att det är så stor del av pengarna som går dit som man ibland tror. Varför kan man inte, om vi är överens om att det inte finns något samband mellan välfärd och skattetryck, sänka skatterna så att medborgarna får större inflytande och större oberoende? Samtidigt får vi kanske ökad tillväxt i Sverige. Det skrivna svaret är intressant och ganska nyanserat. Men här i debatten förfaller finansministern till samma ideologiska låsningar som alltid. Det tycker jag är synd, för det skriftliga svaret andades en hel del positivt. Finansministern säger att moderaternas skatteförslag är orättvisa, medan socialdemokraterna står för rättvisa. Då kan finansministern förklara vad det är för rättvisa i att utländska experter får lägre skatt än svenska. Vad är det för rättvisa i att vissa väldigt förmögna slipper förmögenhetsskatt, medan mormor Agda som bor i ett hus ute i skärgården som hon har bott i hela livet får betala förmögenhetsskatt? Vad är rättvisan i det? Vad är rättvisan i att den som väljer att ta hand om sina barn själv inte får någonting, medan den som väljer kommunal barnomsorg får bingo? Kan finansministern förklara var rättvisan ligger i detta? Jag går tillbaks till frågan om vad som hände under den borgerliga regeringens tid. Har socialdemokraterna inget som helst ansvar? Hände allt fr.o.m. den 4 oktober 1991? Då började allt hända. Allt var bra innan dess.
Herr talman! Jag vet inte om finansministern själv märker hur han låter när han debatterar i denna debatt. Inte med ett enda ord berör finansministern mina frågor. Han tar upp maxtaxa och skolan. Det är berättigat. Skolan borde debatteras oftare i denna kammare med hänvisning till de enkätresultat som visar hur många underkända elever som passerar genom skolan. Jag tycker, herr talman, att det är helt meningslöst att debattera med finansministern - jag instämmer i det. Jag får förmodligen föra debatterna med Arne Då får man åtminstone en seriös debatt, för det här är helt meningslöst.
Herr talman! Jag får uppbåda min pedagogiska förmåga för att förklara sambandet mellan Grafs frågor och de svar han har fått och som jag dessutom utvecklat här i kammaren. Graf har frågat vad man kan göra för att öka incitamenten för människor att jobba på heltid på arbetsmarknaden. Jag har redovisat att en av de största insatserna är naturligtvis en maxtaxereform som just kapar de skattetrappor och avgiftstrappor som finns och som framför allt finns i de moderatstyrda kommunerna med oerhört höga barnomsorgsavgifter, vilket hindrar många, framför allt, kvinnor att komma ut på arbetsmarknaden. Det är faktiskt det mest enkla och raka svar som Graf någonsin kan önska sig. Men han gillar inte svaret, och därför säger han att inte har fått något svar. Det är ändå en realitet att om man ställer en sådan fråga som Graf har ställt, att man vill veta vad regeringen gör för öka möjligheterna till heltidsarbete på arbetsmarknaden, är svaret att maxtaxereformen är ett av de bästa instrumenten för att nå just det syfte som Graf efterfrågar. Jag beklagar att Graf och en del av hans partikamrater ute i kommunerna snarast motarbetar det som Graf säger sig vilja uppnå, nämligen att fler människor stimuleras till heltidsarbete. Det som jag tyckte med en recension av den här typen av interpellationer är att om kammaren nyligen har fattat beslut om att sänka skatten för 2001 - vi sänkte skatten för 2000 - vore det mer intressant att faktiskt diskutera utformningen av dessa skattesänkningar än att få frågor av typen: Ska ni inte sänka skatten? Vi har sänkt skatten. Vad vi är oense om mellan regeringen och moderaterna är utformningen av skattesänkningen. Regeringen vill att skatten ska sänkas för låg och medelinkomsttagare i första hand, medan moderaterna vill sänka för i huvudsak höginkomsttagare. En sänkt statsskatt är att ge den femtedel som har de högsta inkomsterna i Sverige de största förmånerna.

Herr talman! Jag ska fatta mig mycket kort. Jag ville bara med anledning av finansministerns senaste inlägg påpeka att den interpellation som nu debatterats var väckt i god tid innan beslutet fattades i riksdagen. Svaret har blivit fördröjt beroende på att finansministern inte kunnat besvara den. Det är orsaken.
Herr talman! Jag beklagar om Carl Erik Hedlund nickade till. Avsikten var bara att berätta att vi sänkte skatten redan 2000, och de besluten fattades hösten 1999. Carl Erik Hedlund måste ha nickat till under en längre period i så fall. Vad jag ville säga var att jag diskuterar gärna skattepolitik med moderaterna. Jag tycker att det är viktigt och intressant att belysa vad som är syftet med våra olika skattepolitiska förslag. Men att ställa frågan: Tänker ni inte sänka skatten? när nu riksdagen två år i rad har sänkt skatten kanske inte är det primära. Frågan handlar mer om på vilket sätt vi vill sänka skatten. De skattesänkningar som moderaterna förespråkar - då de t.ex. vill ha en s.k. platt skatt, ta bort den statliga skatten helt - innebär att det för höginkomsttagare handlar om skattesänkningar på 50 000-60 000 kr, men det handlar kanske om någon tusenlapp för låginkomsttagare. Sådana skattereformer tycker inte vi från den socialdemokratiska regeringen att riksdagen ska besluta om. Därför har vi lagt fram skatteförslag två år i rad som i första hand har gett låg och medelinkomsttagare ett bra tillskott. Jag tror att många som har tittat på sina lönebesked som de fick häromdagen upptäckte att de har fått några hundralappar mer att leva med på sin månadsinkomst. Det är ett bra tillskott. Jag tycker också att det är bra i ett läge när vi nu har en lugnare konjunktur under 2001 att på så vis ge mer utrymme för vanliga människors konsumtionskraft.
Herr talman! När jag begärde ordet förra gången var det för att försöka tala om när den här interpellationen var väckt. Nu går finansministern in på det här med olika skattesystem och tar upp den s.k. platta skatten, vilket vi inte har i vårt förslag. Vi har sagt att vi successivt vill sänka den statliga inkomstskatten eller avskaffa den under en längre period. Vad finansministern nogsamt undanhåller att framhålla här i kammaren är att vi samtidigt vill höja grundavdraget högst väsentligt så att det under en treårsperiod ska komma upp i storleksordningen 40 000 kr plus införa ett förvärvsavdrag så att bara 90 % av inkomsten ska tas upp till beskattning. Det är någonting som slår för alla inkomstgrupper, såväl låginkomsttagare som höginkomsttagare - detta för att kunna få en total sänkning av skatt på arbete. Vår profil är väldigt tydligt inriktad på låg och medelinkomsttagare. Det får man inte glömma bort om man ska ha en seriös debatt.
Får jag erinra om att när man begär ordet reser man sig upp ur bänken och nickar. Det är alldeles omöjligt att hålla reda på hur ledamöterna begär ordet i kammaren.
Herr talman! Det var ett intressant besked som Carl Erik Hedlund gav, om det nu är korrekt, nämligen att moderaterna egentligen inte tycker att man ska någon platt skatt. I alla de program och skrifter som man läser från Moderata samlingspartiet krävs det faktiskt en platt skatt. Jag antar att antingen är Carl Erik Hedlund inte underrättad om vad som står i hans partis skrifter, eller också är ett intressant besked att de nu backar från denna platta skatt, som inte ens exempelvis den nya amerikanska presidenten har förespråkat. Att införa platt skatt, att ta bort den statliga skatten helt i Sverige skulle faktiskt vara en reform som skulle gynna de mest välbeställda i vårt land oerhört mycket. Att i samma ögonblick säga att det är en reform som skulle vara rättvis och gynna låginkomsttagare är alltså inte sant. Att ta bort den statliga skatten, att ta bort hela det progressiva inslaget i vårt skattesystem skulle göra att den gamla principen om skatt efter bärkraft helt skulle upphävas. Det ska vara intressant att se om det senaste beskedet nu gäller att moderaterna backar från den platta skatten. I alla andra sammanhang har moderaterna föreslagit just en platt skatt. Det är en diskussion som jag gärna vill återkomma till.